Fru talman! Tiden går, och det är kanske dumt att ta till orda. Men vi måste väl ändå tacka Carina Moberg som tog sig tid från Stockholmsbänken att lyssna på oss från Värmland och upp mot Norrland och våra problem. När man lyssnar på Carina Moberg märker man att problematiken är ganska lika. Jag har varit ute i förortskommunerna. Det är bara en sak som jag vill fråga. Uppsala om det så är nödvändigt? Ingen av oss kan i framtiden se att ett flygfält är på gång med en stor bana, ett kompletterande bygge till Arlanda. Tror inte Carina Moberg att det kommer att lösa nästan alla de problem som hon nu har tagit upp? Vi som bor i västra Värmland hoppas på Östfoldpakken som är beslutad i norska Stortinget och på väg till Gardemoens flygplats.

Fru talman! Där ligger den stora skillnaden i förhhållande till oss som talar om glesbygdspolitik. Carina Moberg bor ändå i en förort till Stockholm, även om det är en egen kommun. Vi har inte dessa möjligheter att åka till kultur, sjukhus eller till alternativ vård, omsorg eller skola.

Fru talman! Det här är kanske inte så mycket en replik som en fråga. Jag tyckte att det var väldigt intressant att lyssna till Carina Mobergs anförande. Jag har själv vissa erfarenheter av både storstad och glesbygd. Jag inser liksom Carina Moberg att samhällsplaneringsfrågorna borde skötas i ett utskott. Vi sitter i samma utskott, bostadsutskottet. Min fråga är: Skulle Carina Moberg, jag och kanske några fler kunna samarbeta och lägga fram ett förslag i den riktningen?

Fru talman! Mycket har sagts om regionalpolitiken, och en hel det kommer att upprepas. Men jag kanske också har några nya infallsvinklar som vi inte har hört om här i kväll. Vi har under de senaste åren kunnat se tendenser till att Sverige blir mer och mer tudelat. Det går bra för Sverige om man ser det i ett nationellt statistiskt sammanhang. Men det går inte bra för hela Sverige. I vissa delar av landet har vi en svag tillväxt medan andra delar växer så det knakar. Det får som följd folkomflyttningar från hela landsändar till storstadsområden. För att ta Norrland som ett exempel var det vara Gävle och Umeå som ökade sin folkmängd år 1999. Alla andra kommuner minskade. Stockholmsområdet ökade sin folkmängd med motsvarande två normalstora glesbygdskommuner förra året. Paradoxalt nog har även de regioner som inte växer brist på viss personal inom vissa sektorer. Det kan gälla läkare, sjuksköterskor och kvalificerade IT tekniker både inom programmering och systemering. Det kan också gälla vissa yrkesgrupper inom industrin. Lärare är ett bristyrke även i glesbygden. Det skulle faktiskt behövas en rabatt på studielånen med årsvis avskrivning så länge man stannar, detta är att locka nyckelpersoner att flytta till glesbygdsområden som behöver kvalificerad personal. Det finns de som säger att det som sker är ofrånkomligt och att stor flexibilitet och rörlighet är en förutsättning om vi vill fortsätta att vara ett modernt och välmående samhälle. Så är det naturligtvis inte. Jag håller med om att det krävs ständig förnyelse och utveckling för att verksamheter ska kunna växa och vara konkurrensmässiga på en alltmer globaliserad marknad. Men jag tror inte att utvecklingen är ödesbestämd till vissa regioner. Det går att skapa kreativa miljöer var som helst om förutsättningarna blir tillräckligt bra, om viljan finns hos oss politiker, myndigheter och företagare. Det förutsätts att arbetskraften ska vara flexibel och flytta dit jobben finns. Men i den nya arbetsmarknaden borde man också kunna efterlysa en större flexibilitet bland företagen. Man kan i dag faktiskt välja att flytta sitt företag till lägre hyreskostnader, lägre personalomsättning och ett antal andra fördelar om man etablerar sig där arbetskraften finns. Det som krävs är att vi undanröjer de nackdelar som kan finnas med en etablering utanför storstadsregionerna. Dit hör kostnaderna för persontransporter, som i dag är alltför höga. Det gäller särskilt flyget. Det kostar 3 000-7 000 kr att göra en arbetsresa med flyg över dagen inom Sverige. Det är orimligt mycket pengar för företagare och dess personal som behöver resa i tjänsten. Något behöver göras för att minska resekostnaderna. Den fria konkurrensen fungerar inte inom flyget. Vi har sett exempel på hur flygbolag har konkurrerat med varandra på samma destination. Priskriget har varat tills ett av bolagen har lagt ned sin verksamhet. Sedan har det blivit som vanligt igen: högre priser, färre turer. Det är inte så vi vill ha det. Vi vill ha en bra turlista med lägre biljettpriser på flyget än vi har i dag. När det gäller fraktstöden behöver de anpassas till att även gälla lättare gods. Viktgränsen bör sänkas till 20 kilo för ett paket som kan bli stödberättigat. Det gör Sverige lite rundare i kostnadshänseende för varuproducerande företag. När det gäller tele och datakommunikation är det viktigt att utbyggnaden av den nya tekniken kommer hela Sverige till del och att kostnaderna blir neutrala. Det är kanske den allra viktigaste regionalpolitiska åtgärden under de närmaste åren, att se till att alla får tillgång till den nya tekniken och att den kan användas till samma kostnad var man än bor. Det har sagts mycket om vägarna. Det måste vara något fel på fördelningen av anslagen när det gäller nybyggnad och underhåll. Det tycks i dag vara lättare att finansiera ett projekt som kostar 1 miljard i storstadsregioner än att finansiera ett vägprojekt på landsbygden som kostar 1 miljon. Vägarna är så fundamentala i regionalpolitiken att man snarast bör se över hur och på vilket sätt fördelning av anslag och finansiering ska ske i framtiden. Det vi behöver är ett nytt sätt att fördela tillväxten i landet. Vi behöver nya tankar. De regionala tillväxtavtalen är ett exempel ett nytt sätt att modernisera regionalpolitiken. Förenklingsarbetet för småföretagare ett annat. Vi hoppas också att den pågående regionalpolitiska utredningen ska komma med några nya grepp. Men det räcker inte. Vi måste också vara vaksamma och analytiska när vi har att göra med krafter som verkar åt andra hållet, som verkar för ökad centralisering om mot regional utjämning. Hur ska man exempelvis tolka Konkurrensverkets förslag till regeringen när det gäller att sänka den svenska prisnivån på varor och tjänster? De tankar man tänkt i de förslagen är inte landsbygdens och glesbygdens tankar. Man har inte ens tänkt på Sverige utan jämfört med folktäta regioner i Europa där man har lägre kostnader för varor och tjänster än vi. Det är en orättvis jämförelse med tanke på att vi är ett stort land med en liten befolkning. Det är egentligen förvånande att skillnaden inte är större än den är. Jag ser det som ett tecken på hög effektivitet i svensk handel och distribution. Vi måste utgå från våra förutsättningar och våra möjligheter som är radikalt annorlunda än t.ex. Tysklands. Flera av Konkurrensverkets förslag är direkt förödande för den svenska landsbygden och har som direkt avsikt att drastiskt försämra lands och glesbygdens service. Jag vill här nämna några exempel. Det blir inte fler butiker på landsbygden om försöker splittra de tre stora och starka affärs och distributionskedjorna inom livsmedelsbranschen. Det blir färre. Om man bryter upp kommunernas beslutsrätt i plan och byggfrågor blir det inte bättre service på landsbygden när man bygger stora köpcentrum utanför stadskärnorna. Det blir sämre. Det är servicebutikerna på den omgivande landsbygden som får lägga ned. Det blir inte fler bensinstationer på landsbygden om man ger sig på bensinbolagens prissystem. Det blir färre. Det blir inte fler mobilnätmaster i Sverige om man ger sig på mobiltelefonoperatörernas prissättning. Det blir färre. Listan skulle kunna göras lång. Det är ingen slump att vi har få men starka aktörer inom handel och annan viktig samhällsservice i Sverige. Det har utvecklats en sorts marknadsmässig regionalpolitik i landet där några företag är starka nog att hålla bra service även i mindre lönsamma delar. Det har inte annonserats och uppmärksammats vad som händer i lands och glesbygden om man förändrar de rikstäckande serviceföretagens förutsättningar ur konkurrenssynpunkt. Om resurserna i framtiden bara räcker till att vässa konkurrensen i storstadsområdena, är det då staten och kommunerna som ska ta på sig nya kostnader för den landsbygdsservice som i dag till stora delar sköts av marknaden? Fru talman! Vem bryr sig om och tänker på den svenska landsbygden?

Fru talman! Tack, Rune Berglund. Jag kan till allra största delen instämma i det han säger. Med anledning av det senaste han yttrade här vill jag säga att vi i Centerpartiet bryr oss om landsbygden, och det väldigt mycket också. Jag vill kommentera det Rune Berglund nämnde om vägarna. Han sade att det var något fel i fördelningen i budgeten. Jag instämmer till fullo i det. Vi är de första att stötta om ni behöver någon samarbetspartner i den frågan. Det är ju inte alla politiska partier som har prioriterat vägarna i anslagen, men det är livsviktigt. Och det måste göras väldigt ordentligt. Om man tittar på anslaget till vägar kan man också se att en väldigt stor andel av anslaget redan är intecknat i flera år framöver. Om det inte sker en kraftig satsning kommer vägsatsningarna att fortsätta att urholkas.
Fru talman! Det är riktigt att det behövs nya pengar för att vi ska klara detta. I min hemregion är det väldigt viktigt att skogsindustrin kan fungera och att det går att få fram virket på ett bra sätt till fabrikerna nere vid kusten. I dag är det ett stort problem. Det har nämnts tidigare här i kväll att man har beräknat att kostnaderna för det är ungefär 700 miljoner kronor per år, och det är oacceptabelt.
Fru talman! Jag känner mycket väl till detta eftersom det är just inom skogsbranschen som jag har haft min verksamhet i nästan 30 år. Det har räknats på detta av Skogsforsk. Det stämmer. Det var 1993 som man beräknade att ca 700 miljoner var uteblivna intäkter. Många småföretagare drabbas av detta med dåliga vägar. Dessutom drabbar det den privata befolkningen. Det blir stillestånd när virket inte kommer fram. Ett stillestånd för en liten maskinägare kostar enorma pengar. Det innebär också stagnation för åkeriföreningarna. Industrin kan vända sig till andra marknader. Under den tid då det är stillestånd, ofta under tjällossningen, importerar man till massafabrikerna. Det är också en orosfaktor att de kan konkurrera prismässig ganska bra.
Fru talman! Jag har inga synpunkter på det. Jag håller fullständigt med Viviann Gerdin om det.
Fru talman! Rune Berglund efterlyser kloka förslag från Regionalpolitiska utredningen. Jag kan berätta att vi överväger att lägga fram förslag om persontransportstöd framför allt när det gäller de dyra flygresorna. När det sedan gäller avskrivning av studielån är jag inte lika säker på att det är en riktig väg. Vi tittar på vad som sker i Norge. Där innebär denna lösning att folk flyttar till Tromsö, får nedskrivning av studielånen och flyttar därifrån. Jag tycker att Rune Berglund ska ta upp den här diskussionen i sitt eget parti och höra vad man tycker där också.
Fru talman! När det gäller studielånen är min tanke att man ska få en liten del avskriven varje år. För att få stora summor avskrivna ska man vara ganska många år på ett ställe. Jag har väldigt stora förhoppningar på Regionalpolitiska utredningens arbete. Fundamentet till den regionalpolitik som finns i dag är från 60-talet. I dag har vi ett helt annat samhälle och en helt annan typ av företag som behöver dessa stöd. Jag hoppas att ni kommer att uppmärksamma detta i utredningen.
Fru talman! Jag tror att vi är väldigt överens om att 60-talspolitiken är föråldrad. Vi ser över möjligheterna att göra annat än att ge direkta företagsstöd. I stället vill vi i första hand förbättra infrastrukturen.
Fru talman! Det är ett mycket klokt förslag. Jag har som sagt stora förväntningar på att vi ska nå en regionalpolitik som bättre motsvarar de behov som finns i Norrlands inland. På det sättet kan vi kanske minska flyttströmmarna till Stockholm. Här i kväll har vi hört Carina Moberg säga att det är problem med bostäder här i Stockholm. Det är klart att det blir problem med bostäder när folkomflyttningarna går för snabbt. Det är bra om vi kan skapa en situation där man har en något lugnare utveckling så att vi inte får de spänningar som kan uppstå mellan glesbygd och storstadsområden.

Fru talman! I mitt anförande i kvällens allmänpolitiska debatt kommer jag att beröra frågor som handlar om utflyttningen från glesbygden, jobben och ökad turism, inte minst i glesbygden. De flesta tidigare talarna har också berört de här frågorna. Kronobergs län, precis som så många andra län, visar vid årsskiftet en minskning i befolkningsutvecklingen. Detta är en trend som har pågått, och framför allt ökat, under senare år. Vi är många som befarar att det kommer att fortsätta om vi inte alla gemensamt diskuterar problemen på allvar och försöker hitta lösningar. Det verkar mest vara Glesbygdsverket och vi som har deltagit i debatten här i kväll, dvs. vi som kommer från glesbygden, som diskuterar de här problemen. Kronobergs län har under flera år haft en hög sysselsättning. Vi har varit ett av de län som har haft den lägsta arbetslösheten. Ändå flyttar människor till andra regioner. Då måste man ställa sig frågan: Varför? Är det på grund av att länet är ett utpräglat industrisamhället och att människorna och ungdomarna inte ser någon framtid inom dessa arbeten? Vad kan vi göra åt detta? En sak som vi bör diskutera och fundera över är jobben och den centralisering som pågår. När man exempelvis gör neddragningar inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen, eller för den delen för industritjänstemän med högre utbildning, plockas tre eller fyra tjänster bort och flyttas i Kronobergs län oftast till Växjö, men också upp till Stockholm. Vad händer då långsiktigt? Som jag ser det försvinner ett antal tjänster från den lilla orten, och de som då börjar jobba på en annan ort kanske pendlar dit. Men långsiktigt blir det inga som har gått utbildningar som har möjlighet att söka kvalificerade jobb i glesbygden. Konsekvensen av det blir att utflyttningen bara fortsätter. Vilka ungdomar vill bo där de inte har någon möjlighet att söka ett jobb som motsvarar deras utbildning? Fru talman! Därför måste vi börja diskutera detta problem och från riksdagens sida börja med att diskutera hur det slår när vi gör neddragningar eller centraliseringar inom bl.a. offentlig sektor. Några som jag kan räkna upp är polisväsendet, tingsrätterna, arbetsförmedlingarna och försäkringskassan. Här har vi alla ett ansvar, som jag ser det. Fru talman! Den ökade turismen i landet måste skapa möjligheter till jobb även i glesbygd. Ett problem som finns i Kronoberg är att det är många turister, såväl svenskar som tyskar och danskar, som vill turista där. Av egen erfarenhet och samtal med människor vet jag att många tycker att det är attraktivt att kunna sitta vid stugan i kvällssolen och t.ex. grilla nyfångad fisk eller ta ett kvällsdopp. Om man vill bygga stugor sjönära måste man ta hänsyn till allemansrätten och strandskyddet. Det är inte reglerna om strandskydd som är problemet utan hur eller när man lämnar dispenser. Det är viktigt att säga att det inte är lagen om strandskydd som behöver ses över utan att man ska ta regional hänsyn när man lämnar dispenser. Jag kan ta ett exempel. I ett litet samhälle med en stor, vacker sjö där det bor 200 invånare och där man har en liten lanthandel som har svårt att få lönsamhet, bygger man tio små, enkla övernattningsstugor strandnära och hyr ut dem under säsongen till 100 olika familjer. Om dessa 100 familjer handlar för 1 000 kr var i den lilla lanthandeln skulle det kunna betyda att lanthandeln får en ökad omsättning på 100 000 kr. Det kanske gör att lanthandeln därmed får en lönsamhet samt att jobben kan vara kvar i glesbygd. Fru talman! Det är tveksamt om vi har råd att inte ta till vara den här typen av arbetstillfällen som kan bevaras i glesbygden. Under de senaste 100 åren har glesbygden tappat befolkning. Först flyttade man från landsbygden till tätorten, och nu flyttar man från tätorten och även de små städerna till storstaden. Denna trend måste vändas och bromsas upp. Dessa frågor om omflyttning och även företagens villkor i glesbygd måste vara bland de prioriterade frågorna på agendan. Vi som lever, bor och arbetar i glesbygd måste få möjligheter. Som avslutning skulle jag vilja göra en jämförelse när det gäller landsbygd med tillväxtorter och nämna några ord av Björn Afzelius som han har med i sin text i sången Ikaros: "Ingen älskar ett barn som inte lyckas, ingen älskar ett barn som är starkt." Det är några tänkvärda ord.

Fru talman! Som vi hört tidigare i dag, och som jag instämmer i, går Sverige bra. Ekonomin i landet som helhet har utvecklats på ett sätt som kanske få förutspådde i mitten av 1990-talet. Tillväxtsidan har också utvecklats på ett mycket positivt sätt. Att från början av 1990-talet ha varit mycket låg, t.o.m. år med negativ tillväxt, har tillväxten ökat och ekonomin vuxit till en av de starkaste i Europa. Detta är naturligtvis mycket glädjande. Genom att vi har fått ordning på vår ekonomi finns också möjlighet att blicka framåt och driva en offensiv politik mot ökad rättvisa och jämställdhet. Likaså är det när det gäller sysselsättningen. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Det arbetslöshetsmål som också tidigare verkade ouppnåeligt ligger inom rimligt räckhåll att uppnå under innevarande år. Är det då en molnfri himmel som blickar ned på oss ovanifrån? Ja, som jag sade tidigare har vi en mycket stark tillväxt i vårt land. Men tillväxten är mycket ojämnt fördelad totalt sett över landet. Utöver de fyra storstadsområdena och de mest expansiva högskoleorterna är det bitvis en mycket dyster bild som breder ut sig, framför allt i glesbygden men också i de forna expansiva bruksområdena. Sverige går bra, men det drar ojämnt. Det skapar också totalt i hela landet samhällsbilden av en rad olika problem. Utflyttningskommuner drabbas av minskat skatteunderlag och minskade statsbidrag. Den kommunala samhällsservicens behov minskar inte i samma takt, och det är ofta de äldre som stannar kvar. Utbyggd samhällsservice som butiker, post, skolor och daghem får överkapacitet och investerat kapital kan inte utnyttjas på ett effektivt och önskvärt sätt. Ekonomin i dessa utflyttningskommuner blir således naturligtvis mycket ansträngd. Det finns stora svårigheter att anpassa utgiftssidan till den dalande inkomstsidan, trots att det i många fall görs intensiva besparingar och neddragningar för att få ekonomin i balans. När Sverige i stort talar om bättre tider och möjligheter till expansion och mer pengar till nödvändiga verksamheter upplevs denna bild som mycket avlägsen inom dessa kommuner och deras befolkning. Enligt gängse statistik minskade folkmängden i fjol i 16 av Sveriges 21 län. Bara Stockholms, Skåne, Västra Götalands, Uppsala och Hallands län hade en tillväxt beträffande befolkning. Skogslänen minskar i befolkningsmängd lika mycket 1999 som 1998. På kommunsidan har 203 av landets 289 kommuner en dalande befolkningsutveckling. 86 ökar sin befolkning, därav Stockholms kommun allra mest. Som tidigare nämndes när det gäller Norrland är det bara Umeå och Gävle som har en positiv befolkningsutveckling. Befolkningssiffrorna bekräftar i princip bara det som alla sedan tidigare vet och den utveckling som vi sett. Sverige håller till viss del på att kantra befolkningsmässigt. Det framhålls ofta och gärna att hela Sverige ska leva, men dessvärre stannar dessa framlyfta åsikter, tycker jag, många gånger på det verbala planet som kraftfulla slagord när omständigheterna kräver det. I rent praktiskt hänseende har inte mycket hänt för att leva upp till den uttalade önskvärda inriktning som väldigt många ställer sig bakom, att hela Sverige ska leva. Å andra sidan kan man tillägga i förståelse för varandra att de starka tillväxtområdena, som får ta emot en allt intensivare inflyttning, också får problem. Trafikstockningar och otillräcklig trafiklogistik är ett problem, liksom bostadsbrist och ökad efterfrågan på sjukvård, skolor och barnomsorg. Allt detta kräver på dessa orter nybyggnad och nödvändigt kapital till dessa investeringar - detta samtidigt som nödvändiga bostäder, många gånger i mycket gott skick, står tomma. Byggnader och utrustningar likaså finns tillgängliga, men för tillfället är de på fel platser. Är detta en utveckling som vi vill ha i Sverige, eller är vi beredda att göra någonting åt detta? För mig som socialdemokrat och uppvuxen utanför de stora tillväxtområdena är det mycket enkelt att svara på den frågan. Jag anser att vi måste skapa förutsättningar så att hela vårt land kan bestå av en befolkning som möjliggör en god utveckling i hela landet. Befintliga kommuner måste ges möjlighet att livskraftigt fortsätta med den mycket goda verksamhet som de ofta i grund och botten har. Sverige som nation tror jag också mår bra av att vi har ett land som är någorlunda jämnt befolkat. När vi från centralt håll säger att nu går Sverige bra, ska också hela befolkningen känna av det och känna att det berör också mig. Vad kan man då göra från statligt håll åt den situation som vi befinner oss i? Först kan man nog slå fast att det inte finns någon enkel patentlösning som löser hela problematiken över en natt, det har vi väl insett vid det här laget. Inflyttning till expansiva områden är inget nytt. Det är ett fenomen som har pågått under lång tid. Sverige är dessutom långt ifrån ensamt om problemet. Vi kan konstatera att en likartad utveckling med urbanisering finns i princip i alla industriländer. Det som för oss dock är väldigt påtagligt är att denna befolkningsström just nu accelererar väldigt kraftigt. Gammal hederlig regionalpolitik som den förre industriministern Thage G Peterson skriver om i sin memoarbok hjälper inte längre i den föränderliga värld som vi lever i. Jag är inte heller så säker på att det bara hänger på arbetstillfällen och tillgången på jobb i glesbygd. Drivkraften hos de nya generationerna är stor att vara där det händer saker och ting. Exempel finns också hos företag som verkar ute i landet att det är svårt att få tag på kvalificerad arbetskraft på grund av att man inte gärna bosätter sig utanför de mera expansiva områdena av en rad olika skäl. Man väljer ofta att pendla med risk för att företagen förlorar arbetskraften om annat lämpligt arbete dyker upp på närmare håll för den enskilde. För den skull ska inte tillgången på arbetstillfällen underskattas då det gäller att utveckla bygder utanför stora tillväxtområden. Det är fortfarande en av de viktigaste faktorerna att det finns tillgång på arbete. En fortsatt satsning på högskolorna ute i landet är en mycket viktig regionalpolitisk insats, kanske just nu den allra viktigaste. Men dessa satsningar måste naturligtvis kompletteras med andra åtgärder. Kommunerna själva måste jobba effektivare och envisare med de frågor som är viktiga för människor som vill bo kvar och som vill finna även mindre orter attraktiva att bo på. Kanske måste man finna helt nya sätt att planera boendet på, nya typer av bostäder, bättre lägen för bostäder osv. Tillgång på fritidsaktiviteter är också viktigt vid sidan av arbetet. Det finns många som har åsikter om regionalpolitik. Men av allt som har skrivits och sagts är det väldigt lite konkreta åtgärder som har kommit fram. Frågan är helt enkelt: Vet vi inte i grund och botten alldeles för lite om vad det är som styr dessa befolkningsströmningars mönster som vi nu ser? Vi tror oss veta en del, men långt ifrån allt. Om vi inte vet vad saker och ting beror på och hur de hänger samman, hur ska vi då kunna konstruera en politik som leder till åtgärder som kan avhjälpa de felaktigheter som vi ser? Fru talman! Till sist: Min fundering är därför att man ganska omedelbart borde genomföra ett ordentligt forskningsprojekt om vad det är som i grund och botten styr dessa befolkningsströmningar så att detta blir klarlagt så långt det går vetenskapligt. Utifrån detta kan vi försöka att utforma en politik så att vi kan få en jämnare utveckling i hela landet.
Fru talman! Sven-Erik Österberg började väldigt bra. Han talade om att ekonomin är bra, och det känner vi till. Vi i Centern har ju varit med och tagit ansvar och lagt grunden för att vi har en bra ekonomi. Sedan fortsatte Sven-Erik Österberg med att säga att sysselsättningen ökar, och då blev jag mycket orolig. Jag funderade: Varifrån kommer detta? Men senare i anförandet fick jag veta att Sven-Erik Österberg bor utanför tillväxtområdena. Då tror jag att jag förstår hur det kan förhålla sig. Jag kommer från Värmland, men där ökar inte sysselsättningen överallt. Det finns flera kommuner som har en arbetslöshet som ligger på över 10 % i dag. Som jag sade tidigare är det Hagfors som har den största arbetslösheten, 13,6 %, och det är ett stort problem. Men eftersom Sven-Erik Österberg kommer från en region som ligger utanför ska jag inte förlänga debatten med den diskussionen. Men jag tror att Sven-Erik Österberg väl känner till dessa problem.
Fru talman! Mycket kort: När jag säger att sysselsättningen ökar menar jag naturligtvis Sverige som helhet. Vi kan se att det kommer till nya jobb, framför allt inom nya branscher i den privata sektorn. Men, precis som jag sade senare, är det stora problemet att sysselsättningstillväxten är oerhört ojämn. Det finns också många orter som har en stagnation och andra orter som har en tillbakagång.
Fru talman! När vi talar om att sysselsättningen ökar tycker jag att det är väldigt viktigt att vi talar om att den ökar på vissa platser, så att vi inte faller till ro utan fortsätter att ha höga ambitioner för att utjämna den regionala obalansen och verkligen når målet att öka sysselsättningen även i områden som inte är tillväxtområden i dag.
Fru talman! Om man lyssnade ganska noga på mitt anförande hörde man att själva poängen med det hela var vikten av att ha en jämn utveckling i hela landet och en god tillväxt, vilket faktiskt Sverige som nation har, som kommer alla regioner och så många människor som möjligt till del. Det som är vårt stora problem i dag är att vi har ett antal orter som växer riktigt ordentligt, medan man på andra ställen inte känner av tillväxten. Detta skapar en obalans, en oro och framför allt en spänning mellan olika människor som vi får försöka att göra något åt, så att vi får en bättre balans och ett mer harmoniskt land.
Fru talman! Sven-Erik Österberg efterlyser forskning om hur befolkningsströmmarna ser ut och vad som är skälen bakom dem. Det kanske verkar tjatigt att hänvisa till utredningen igen, men jag kan tala om att vi har lagt ut flera uppdrag just på detta område till olika forskningsinstitut. Resultatet kommer ungefär i slutet av mars.
Fru talman! Jag säger som Rune Berglund sade här tidigare, att då väntar jag med tillförsikt på vad den regionalpolitiska kommittén kommer med för resultat. Jag tror säkert att den tittar på detta ordentligt. Jag vet att många kommuner och även landsting gör egna enkätundersökningar där man tillfrågar invånare om vad som gör att de rör på sig. Man får då en ganska mosaikbetonad bild av resultatet. Jag tycker att man ibland borde eftersöka ett mer samlat grepp på detta för att kunna få en mer klarlagd bild. Men det är möjligt att vi får svar, åtminstone till viss del, när den regionalpolitiska utredningen lämnar sitt betänkande så småningom.
Fru talman! Jag tror inte att någon utredning kan komma fram till ett fullständigt svar på den här frågan, men jag tror att det material som utredningen får fram blir bättre än det som kommunerna själva gör.
Fru talman! Jag tror heller inte att forskningen helt kan klarlägga och lösa problemen. I så fall kanske vi skulle tillämpa forskningen ännu mer i det politiska arbetet. Precis som sades här, och som jag också tror, kan vi komma en liten bit på väg när det gäller att forma en politik och beslut som bättre träffar de mål som vi vill nå.

Herr talman! Jag vill inledningsvis beklaga att miljöministern inte behagar närvara vid dagens debatt. Det verkar vara representativt för samtliga statsråd under den allmänpolitiska debatten. Men de är väl upptagna med att skriva debattartiklar och pressmeddelanden. Det är ju numera där den politiska debatten förs. Vidare kan jag konstatera att denna debatt mycket väl kan representera även miljöminister Kjell Larsson närvaro generellt här i kammaren. Regeringsbänken har i princip varit helt övergiven under miljödebatterna under denna mandatperiod. Förvisso fick vi ett besök under budgetdebatten, men något att säga hade miljöministern tyvärr inte. Herr talman! Jag ser ett samband mellan miljöministerns närvaro i kammaren och hans närvaro i miljödebatten. Bänken står, även där, tom - så att säga. Statsministern har i ett antal regeringsförklaringar bröstat sig och uttalat att miljöpolitiken är ett mycket prioriterat område. Han talar om att bygga om Sverige till ett ekologiskt hållbart Sverige. Det verkar som om Perssons talskrivare inte har haft någon kontakt med Miljödepartementet. I Miljödepartementet har man inte några som helst planer på att göra Sveriges miljö bättre. Där finns inga förslag. Trots regeringens uttalade höga ambition på området lyser förslagen med sin frånvaro på propositionslistorna. Under riksmötet 1998 2000 tänker miljöministern lämna ifrån sig två internationella överenskommelser, en skrivelse samt inrätta en nationalpark. Det börjar bli pinsamt. Om man ville vara lite snäll mot miljöministern under förra riksmötet kunde man skylla på att Miljödepartementet höll på att bära flyttkartonger. Detta år kan man inte skylla på något annat än en total oförmåga att prestera förslag! Herr talman! Har då miljöministern varit helt osynlig under mandatperioden? Nej, det vore väl synd att säga. Han har släppt upp en och annan testballong i luften på en och annan debattsida i någon tidning i Sverige. Dessa testballonger har bestått i att radikalt höja bensinpriset för att människor ska sluta att använda bilen. Det är ett förslag som synnerligen kommer att straffa småbarnsfamiljer och människor på landsbygden - detta trots att bilindustrin satsar mycket tid och pengar på att göra bränslesnåla bilar. En bränslesnål bil är ett försäljningsargument i dag. En annan testballong har varit att radikalt höja flygskatterna så att människor ska flyga mindre. Det är ett effektivt sätt att bromsa Göran Perssons högt älskade ekonomiska tillväxt och hindra studenter och andra med lägre inkomster från att flyga. En tredje ballong har varit att införa biltullar i storstäderna - även det i syfte att minska biltrafiken. De som inte redan måste ha bil undviker redan i dag att ta med sig bilen till staden på grund av begränsad framkomlighet, trängsel och höga p-avgifter. Inga av dessa förslag är speciellt fräscha eller speciellt nya för den delen. De känns gamla och uttjatade. Dessutom är det mycket tveksamt med miljönyttan. Frågan man kan ställa sig är om dessa förslag inte egentligen är av ren fiskal karaktär snarare än miljömässiga. De ekonomiska intäkterna är smaskigare än den lilla miljönytta de leder till. Likadant är det med den s.k. gröna skatteväxlingen. Själva växlingen uteblev. Det blev bara en skattehöjning med tveksamma miljöförtecken. Herr talman! Regeringen försöker själv måla upp en bild av en regering som arbetar hårt med miljöfrågorna. I själva verket har vi en av de miljöfarligaste regeringarna någonsin. Det märkliga är att den stöds av ett parti som kallar sig Miljöpartiet. Herr talman! Nedläggningen av Barsebäck kan väl knappast ha undgått någon svensk. Detta har av regeringen och stödpartierna framställts som en viktig miljöåtgärd, men det är i själva verket precis tvärtom. Det finns anledning att påminna riksdagsmajoriteten om det man håller på att åstadkomma. En stängning av Barsebäcksverket, om vi vänligt räknar med att det ersätts med ett modernt kolkondenskraftverk, ger följande resultat enligt Statens energiverk. Det blir 3 600 tons ökning per år av kväveoxider, dvs. en ökning på nästan 9 % av energisektorns samlade utsläpp. Det blir 3 600 ton mer svaveldioxid per år. Det är en ökning på nästan 10 % av den svenska energisektorns samlade utsläpp i dag. Årligen blir det 6 800 000 ton i ökade utsläpp av koldioxid, dvs. en ökning med över 11 % av hela Sveriges totala utsläpp i dag. Ni kan ju glömma de internationella åtagandena många år framåt. Men det är klart, man kan alltid hänvisa till att det troligen inte blir svensk kolkraft som ska produceras. Men att strunta i detta är inte en seriös miljöpolitik. Dessutom är det viktigt i miljöpolitiken att inte glömma bort dem som ska betala notan. Det är de vanliga svenska hushållen som får betala dyrt för en politiskt principiell nedläggning. Herr talman! Den 1 januari i år begåvades Sverige med ytterligare en höjd skatt, den s.k. deponiskatten. Vi moderater var mycket kritiska till inrättandet av denna skatt. Det är redan ett stort antal sopförbränningsanläggningar som har begärt att få fördubbla sina verksamheter med stor miljöpåverkan som resultat. Ännu mera koldioxid och ännu mera svaveloxider sprids ut över landet tillsammans med ämnen som saltsyra, kvicksilver och dioxiner. Detta kan inte vara rimligt. Lika orimligt måste det vara att all den kreativitet som finns runtom i landet när det gäller att utveckla de miljövänliga biocellerna för att utvinna biogas och få en kontrollerad minskning av avfallet stoppas. På flera platser runtom i landet signaleras redan att dessa eldsjälar som jobbar med bioceller är redo att släppa försöken och byta teknik. Jag besökte själv Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, i Helsingborg för mindre än en vecka sedan. De hade startat en utveckling med bioceller som en viktig komponent. Nu har de redan tvingats byta koncept. Det konceptet producerar mindre gas, kostar mer och kräver mer arbete och mer energi. Riksdagsmajoriteten gav regeringen i uppdrag att se över skattereglerna för biocellerna i syfte att rädda dem, men ingenting verkar vara på väg. Klockan är fem i tolv för biocellerna. Herr talman! Summan av den politik som regeringen har fört under mandatperioden har varit ett bakslag för miljön. Inget nytt förslag har kommit, och de förslag som andra departement har drivit igenom har skadat miljön. Det är oärligt att i regeringsförklaringen tala om en miljömedveten regering. Statsministern borde vid nästa regeringsförklaring stryka miljödelen. Det är också anmärkningsvärt att det s.k. miljöpartiet har fått igenom så oerhört lite trots att partiet tillhör regeringsunderlaget. Herr talman! Vår omvärld står inte stilla. I USA har man för länge sedan försökt att komma ifrån den föråldrade skattehöjarpolitiken och försökt att uppfinna nya tekniker. Man har hållit på med handel med utsläppsrätter på t.ex. svaveldioxidområdet sedan 1995, och i år går man vidare till nästa steg. Man har även ett system för att hantera kväveoxider, stoft, svaveldioxid, koldioxid m.m. I Storbritannien har regeringens systerparti, Labour, infört ett system med utsläppsrätter som syftar till att minska koldioxidutsläppen med 2,5 miljoner ton per år fram till år 2010. Jag vet att det är en hel del människor som har ryggat tillbaka när de hör att man ska "handla" med miljön. Jag har en viss respekt för detta. Men för min del är det självklart att man måste slakta alla heliga kor för att lyckas ibland. Handel med utsläppsrätter är ett system som är på gång i vår omvärld, och om regeringen saknar idéer kan regeringen börja med en testverksamhet av detta. Jag lovar att vi moderater kommer att stödja en sådan utveckling. Samma sak gäller flexibla mekanismer. Sverige har faktiskt satsat 85 miljoner kronor till en världsfond. Det är någonting vi stöder. Detta är fortfarande i en liten skala, och man måste gå vidare. Herr talman! Sverige har kört fast i miljöpolitiken, men det finns mycket kreativitet i vår omvärld. Vi borde bli bättre på att titta utanför landet för att komma vidare. Vi moderater är redo att bidra till detta!

Herr talman! Jag kan konstatera att moderaternas bidrag till miljöpolitiken är att klaga på att det inte har kommit några propositioner, och de som har kommit har man yrkat avslag på. Jag kan ha förståelse för att man från moderaterna tycker att det är bra med kärnkraft, men jag har mycket liten förståelse för den argumentation som framförs om allt elände som skulle hända oss med koldioxid, växthuseffekt osv. Enligt Kyototöverenskommelsen och de åtaganden som EU har gjort ska vi minska koldioxidutsläppen i Europa. I Sverige har vi varit väldigt framgångsrika och vi har kommit längre än andra länder. Det som vi har gjort har våra grannländer framför sig. Har moderaterna helt gett upp användningen av någon annan energiproduktion än olja och kol?
Herr talman! Vi moderater driver kravet på införande av utsläppsrätten och införandet av flexibla mekanismer. Vi har en mängd förslag i våra motioner som Alf Eriksson gärna kan läsa. Men kritiken är befogad, tycker jag. När man har en regering som uttalar en miljöambition måste den ju också visa på förlag. Min fråga till Alf Eriksson är enkel: Vilka förslag kommer under riksmötet som innebär något nytt inom miljöpolitiken?
Herr talman! Miljöarbetet genomförs varken i Regeringskansliet eller i riksdagen, utan det är ett gediget arbete som sker runtom i landet, att förverkliga det som vi har fattat beslut om här. Det arbetet pågår för fullt. Vi har också ett stort arbete att genomföra här i riksdagen när vi ska fastställa delmålen i miljöpolitiken.
Herr talman! Jag kan konstatera att miljöministern sysslar med det som resten av regeringen gör, nämligen att anordna diverse middagsmöten och diskussionsklubbar. Men det blir väldigt lite konkret politik av detta. Det tycker jag att Alf Erikssons intygar genom den senaste repliken.
Herr talman! Lars Lindblad talade i en tidigare miljödebatt, och då verkade det som att de flesta miljöproblemen var lösta. Nu var det ett litet annat anslag. När det gäller avfallsstrategin menade Lars Lindblad att avfallsskatten leder till ökade utsläpp genom förbränning, och det kan jag hålla med om. Då undrar jag: Hur ställer sig Lars Lindblad till en avfallsskatt på förbränning? Det finns 21 avfallsförbränningsanläggningar. Risken är att avfallet blir en handelsvara därför att det blir konkurrens om att förbränna soporna med ökade utsläpp av farliga ämnen som följd. Lars Lindblad inser tydligen att det blir ökade utsläpp. Kan Lars Lindblad ställa upp på en skatt på avfallsförbränning?
Herr talman! Jag måste ändra något på det som jag har sagt i tidigare debatter. Jag sade att många av de stora miljöproblemen finns inte längre, men det finns fortfarande lokala och regionala problem. Dessutom kvarstår klimatfrågan. Jag tycker att det är lite märkligt att anklaga moderaterna för att bidra till en ökad förbränning eller att fråga om vi vill medverka till att införa en skatt. Vi vill inte införa en avfallsskatt som driver fram en ökad förbränning. Jag vill då ställa motfrågan: Är ni beredda att pusha på regeringen nu så att det kommer skattelättnader för biocellerna för att de ska överleva? Det tycker jag är en intressant fråga att få svar på.
Herr talman! Som Lars Lindblad vet har vi arbetat för en utökad användning av rötning och bioceller. Men hur har moderaterna i Skåne ställt sig när det gäller utökningen av antalet förbränningsanläggningar, t.ex. när det gäller SYSAV?
Herr talman! Jag måste förtydliga mitt svar något. Vi moderater tar inte principiellt avstånd från förbränning i alla lägen. Men den skatt som majoriteten införde innebär en fördubbling av antalet förbränningsanläggningar. Det vore intressant att under den här debatten få svar på frågan om detta med biocellerna. När tänker regeringen återkomma med förslag om skattereduktion för bioceller så att de kan överleva för att vi ska slippa en sämre teknik?

Herr talman! Det går bra för Sverige. Utvecklingen går åt rätt håll. Miljöanpassningen av samhället går framåt. Nu bygger vi det gröna folkhemmet. Känns klyschorna igen? Visst pågår det ett arbete i Sverige med att råda bot på miljöproblemen, men att hävda att utvecklingen går åt rätt håll är långt från sanningen. Möjligtvis kan man säga att det går lite mindre fort åt fel håll. Visst är det bra att vi sorterar våra sopor i Sverige och att de svenska svavelutsläppen har minskat, men lite större perspektiv än så kan man väl kräva att vi ska ha på miljöfrågorna. Faktum är att vi globalt står inför en fördjupad ekologisk kris. Utarmning av jordar, utfiskning och vattenbrist gör att fler och fler människor får svårt att försörja sig. Utsläppet av växthusgaser ökar och vi har under de senaste åren sett en hel del väderfenomen som antyder att en klimatförändring kan vara på väg. Raden av exempel kan göras lång. Belastningen på miljön har nått sin yttersta gräns till följd av befolkningstillväxten och den enorma ekonomiska tillväxten. En avgörande orsak till den här krisen är den ekonomiska globaliseringen som har gjort att en oerhörd ekonomisk och politisk makt nu finns hos ett antal företag och finansiella institutioner som styrs av ett enda mål - kortsiktig ekonomisk vinst - utan tanke på hushållning med våra knappa gemensamma naturresurser. Detta bidrar till en katastrofal rovdrift på naturen, men också till ökade globala orättvisor. I den internationella ekonomin är det de länder som konsumerar mer än vad deras egna naturresurser tillåter som styr beslutsfattandet. Vi - för vi tillhör den gruppen - utnyttjar den ekonomiska globaliseringen så att vår egen resursbrist kan kompenseras genom import. Marken i de fattiga länderna används till exportskördar i stället för till mat åt den lokala befolkningen. Att 20 % av jordens befolkning använder 80 % av resurserna är känt sedan länge. Ändå fortsätter klyftorna att öka. Den ekonomiska globalsieringen har samtidigt kraftigt ökat de rikas möjligheter att skjuta över sina miljöproblem på andra. På samma sätt som rika länder importerar resurser när efterfrågan överskrider den egna tillgången så exporterar de sina överskottssopor. Förorenande fabriker och soptippar är konsekvent lokaliserade till fattiga områden. Den stora frågan är förstås varför det har blivit så här. Är människan av naturen girig och hänsynslös i jakten på pengar? Jag tror inte det. Jag tror att vi är omedvetet fångna i ett system som vi inte kommit på tanken att försöka ta oss ur. Vi ser oss blinda på problemen. Vi arbetar mer för att kunna köpa oss mer tid och ett bättre liv. Vår jakt på pengar ökar klyftan mellan oss själva, familjen och samhället. Det ökade främlingsskapet skapar en känsla av social och andlig tomhet. Annonsörer visar i sin reklam hur deras produkter gör oss till fullvärdiga människor, men för att köpa deras produkter behövs mer pengar. Jakten fortsätter. Ta t.ex. alla de hushållsmaskiner som finns till för att hjälpa oss i köket. Räknar du efter kommer du att upptäcka att de inte alls har minskat vår köksarbetstid i den omfattning som det var tänkt. Däremot har det tagit pengar och därmed tid och naturresurser i anspråk för att kunna skaffa dem. Vi måste nå insikten att en hållbar utveckling förutsätter att vi förändrar vårt sätt att leva i grunden. Det går inte att vifta undan miljöfrågorna med fina klyschor om ett grönt folkhem samtidigt som larmrapport efter larmrapport om miljöproblemen presenteras och samtidigt som klyftorna på planeten ökar. Ska vi nå en hållbar utveckling krävs det mer eftertanke än så. Det krävs inte bara teknikutveckling och forskning, det krävs också en stor portion av mod och mognad för att våga förändra vårt sätt att leva så att vi ryms inom de förutsättningar som naturen ger oss. Det finns starka skäl för oss att ställa frågan vilken utveckling vi vill ha. Är det mer konsumtion, mer köpfest, som vi ska sträva efter? Är det tillväxt som ska vara det övergripande målet för vår ekonomiska politik? Ger det oss ett bättre liv? Eller är det en annan konsumtion än den materiella som vi ska sträva efter? Är det mer arbetstid eller mindre som vi ska ha? Ska vi ha tid till omvårdnad eller ska vi använda tiden för att skaffa fler prylar? Vad vill vi med vår tid på den här planeten? Det är i grunden det som miljöfrågorna handlar om. Det är de oundvikliga frågor som vi måste finna svaren på, om vi verkligen tar miljöfrågorna på allvar. Var och en behöver ställa sig dessa frågor själv, men svaren och lösningarna hittar vi tillsammans. Vågar vi det, kan vi upptäcka att vi inte bara har någonting att förlora. Det finns också en hel del att vinna.
Herr talman! Jag delar Jonas Ringqvists uppfattning att vi står inför en ekologisk kris. Jag delar uppfattningen att det som möjligen hänt är att det går lite mindre fort och åt fel håll. Jag vill också instämma i oron för utvecklingen när det gäller luftföroreningarna, som Jonas Ringqvist var inne på. Men vad jag vill fråga Jonas Ringqvist, herr talman, är hur Jonas Ringqvist och Vänsterpartiet ser på att i arbetet inom EU söka åstadkomma gemensamma miljöregler för EU:s inre marknad.
Herr talman! De facto har EU ett miljöarbete. Sverige är de facto medlem i EU. Att inte använda sig av de instrument som finns där anser jag vore oansvarigt. I den mån vi har medel måste vi använda dem för att arbeta för en hållbar utveckling. Däremot innebär inte det att vi behöver arbeta för en federation, för mer överstatlighet. Det är inte alls samma sak.
Herr talman! Arbetet inom EU kan knappast bli framgångsrikt om man samtidigt som man säger att visst ska vi delta i ett arbete för att åstadkomma gemensamma miljöregler är emot denna form av samarbete. Då åstadkommer man inte resultat. På det här sättet medverkar inte Vänsterpartiet på annat sätt än med sina ord från talarstolen till att åstadkomma resultat när det gäller de stora, övergripande miljöproblemen.
Herr talman! Vänsterpartiet och Folkpartiet har i grunden helt olika syn på hur ett internationellt samarbete ska fungera. Vår syn är att det ska funka som ett mellanstatligt samarbete, ett mellanfolkligt samarbete. Det är också nödvändigt att detta samarbete sker på gräsrotsnivå, mellan folkrörelser och mellan människor på olika delar av den här planeteten. Det samarbetet kan vi inte begränsa till en europeisk union. Det handlar om att alla människor ska vara delaktiga i det, inte bara en byråkratisk eller politisk elit som bygger en federation. Vår internationalism är väsentligt annorlunda än Folkpartiets internationalism.

Herr talman! Man kan välja olika utgångspunkter eller angreppssätt i en sådan här debatt, som att gnöla på regeringen och dess politik eller frånvaro av miljöpolitik. Men jag väljer, herr talman, att direkt fokusera på den ojämförligt viktigaste utmaningen på miljöområdet. Det handlar om människans påverkan på klimatet genom en global uppvärmning av jordklotet, den s.k. växthuseffekten. Under ett antal år har många, och inte minst vi från Kristdemokraternas sida, försökt lyfta fram denna problematik och försökt få gehör för aktivitet och politiska beslut i syfte att få hejd på fossilförbränningen och därmed utsläppen av koldioxid i atmosfären. Det är då främst förbränningen av kol och olja som leder till växthuseffekten. Det internationella samfundet har nu definitivt vaknat upp. Klimatkonferenserna avlöser varandra, och allt tätare rapporter talar om det vetenskapligt klarlagda med en stadigt ökande global medeltemperatur, med de effekter som detta kan ge. Jag kan ta några färska exempel från Bert Bolin, som ju är Sveriges internationellt sett mest meriterade klimatforskare, inte minst med tanke på hans arbete i FN:s klimatpanel IPCC.

Klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga. Om vi inte lyckas hejda fossilförbränningen och därmed koldioxidutsläppen, blir det en ökad medeltemperatur på jordklotet. Med fortsatta föroreningar av lufthavet räknar man med en medeltemperaturförhöjning på 3 4 grader de närmaste hundra åren. Det innebär att havsytan kommer att stiga och att havsströmmarnas banor kan komma att ändras. Bl.a. kommer önationer att bokstavligt talat försvinna på grund av att de läggs under vatten. Mycket talar för att oväder som orkaner blir vanligare, dessutom med ökad styrka. Över hela världen kan vädret komma att bli mer extremt. Torka, översvämningar och värmeböljor väntas öka. Uppräkningen av effekter till följd av klimatförändringar kan göras väldigt lång. För drygt ett år sedan, på den klimatkonferens som hölls i Buenos Aires, var det faktiskt frapperande hur medvetna världens miljöministrar verkade vara om detta framtidsscenario. Man förstår faktiskt vad som håller på att hända. Det s.k. Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse om att utsläppen av växthusgaser måste minska. Framför allt i-länderna, också Sverige, måste nu ta ansvar för konkreta handlingsprogram för att förhindra framtida klimatförändringar med de risker som de kan leda till. Vare sig inom energi eller transportsektorn kan vi tillåta ökade utsläpp, utan tvärtom måste utsläppen minska. Det handlar om utfasning av fossilbränslen i såväl energiproduktion som transportsektor, begränsning av metanavgång, åtgärder för att öka kolbindningen samt återvinning och, om möjligt, lagring av koldioxid. Det är ett brett fält av politikområden som berörs av ett sådant här handlingsprogram. Här i Sverige arbetar just nu en särskild klimatkommitté med dessa frågeställningar. Enligt planerna ska arbetet vara klart i mars. Jag är själv ledamot i denna kommitté och hoppas att vi ska kunna få en politiskt bred samling för ett klimatpaket som har tillräcklig kraft att hejda utsläppsökningarna och vända kurvan nedåt. För att detta arbete ska lyckas krävs också folkligt förankrade förslag i syfte att komma till rätta med klimatproblematiken. Ett ordentligt folkbildningsarbete om klimatfrågan är en viktig del i detta arbete. Vi fick ju i går höra att statsministern i dag träffar bildningsorganisationer och andra för att diskutera en informations och diskussionskampanj kring miljöfrågor. Min uppfattning är att man då ska fokusera kraftfullt just på klimatfrågorna för att öka beredskapen ute bland allmänheten för att faktiskt göra någonting, och det kan vara skarpa förslag som krävs. Det är nödvändigt att få en tydlig politisk drivkraft som kan hålla ett samlat tryck gentemot myndigheter och andra som ska genomföra ett klimatpolitiskt handlingsprogram. Det är därför som vi har föreslagit inrättandet av ett särskilt klimatsekreteriat direkt under statsministern. Det är också ett sätt att markera tyngden i klimatfrågan. Det är också angeläget att Sverige inför ordförandeåret i EU nästa år förbereder en tydlig klimatstrategi, där bl.a. frågan om en gemensam koldioxidavgift inom unionsområdet måste vara en förstahandsfråga. Det finns mycket i övrigt, herr talman, att kommentera på miljöområdet, som exempelvis den socialdemokratiska regeringens tidigare nedmontering av miljöpolitiken under Anna Lindhs tid och på senare tid de återställare som har kommit under Kjell Larssons period. Man kan konstatera att vi under flera år har tappat mark på miljöområdet. Jag kan nämna den avvecklade miljöforskningen, den minskade miljöövervakningen, borttagandet av kontot för sanering av miljöförorenande områden, de minskade resurserna till länsstyrelsernas miljöenheter och otillräckliga kalkningsanslag. Jag skulle kunna göra en längre uppräkning. Ändå tycker jag kanske inte att vi ska älta detta nu. Nu har man återställt mycket. Man är på väg att bygga upp ett långsiktigt miljöarbete igen. Då gäller det att fastmer få en samling kring den viktigaste miljöfrågan, den som påverkar så många delföreställningar inom miljöområdet. För vår del kommer vi att anstränga oss för att få till stånd bredast möjliga uppslutning kring ett kraftfullt klimatpolitiskt handlingsprogram som kan utgöra en vändpunkt för Sveriges del vad gäller utsläppen av växthusgaser och förhoppningsvis också bidra till ett kraftfullare engagemang från EU:s sida och i internationella sammanhang i övrigt. Så, herr talman, vill jag avluta med en fråga till företrädarna för regeringsunderlaget. Ni tre partier bär ju nu tillsammans med Centerpartiet ansvaret för avställningen av Barsebäck 1-reaktorn, som vi vet leder till ökade koldioxidutsläpp i storleksordningen 2-4 miljoner ton. Det är alltså en direkt felaktig inriktning i förhållande till vad som är nödvändigt ur klimatsynpunkt. Det är nu ett faktum. Min fråga till er gäller om de villkor som ställts upp för en stängning av Barsebäck 2 ligger fast, dvs. att avställningen inte ska genomföras om vi inte kan tillföra förnybar el eller spara bort motsvara el. Det är de villkoren som gäller. Jag vill ha ett tydligt besked från er i dag. Om det inte är det som ligger fast så får vi väldigt stora problem i Klimatkommittén för att lösa en ökning med ytterligare 2-4 miljoner ton koldioxid som det kommer att bli om tvåan stängs. Ligger detta fast? Kommer tvåan inte att stängas om ni inte får fram tillräckligt med förnybar el eller sparad el fram till år 2001? Det beskedet skulle jag önska nu, gärna direkt.
Herr talman! Jag vill ta fasta på lite av det som Dan Ericsson sade i början av sitt anförande när det gäller Klimatkommittén, som vi båda två sitter i. Det är riktigt att vi, om vi ska klara de åtaganden som nu kommer, måste ha en bred samling kring de här frågorna - ju bredare desto bättre. Jag delar också Dan Ericssons uppfattning att man måste få en större folklig förankring om man ska genomföra förslagen. Då finns det naturligtvis en risk. Det finns uppenbara möjligheter att i olika frågor vara opportunist och säga att just det här förslaget, som kan möta folkligt motstånd, går inte att genomföra. Dock ska sägas att där man vinner mycket vad gäller klimatet är det ofta på områden där medborgarna inte vill att det ska vara några förändringar. Det gäller t.ex. privatbilen och annat. Där finns det naturligtvis också en möjlighet att använda en fortsatt kärnkraftsdiskussion efter riksdagens beslut som ett sätt att försöka komma undan att själv göra några åtaganden.
Herr talman! Jag uppfattade inte att det var något slags polemik mot mig. Det var ett instämmande i att det krävs gemensamma tag för att lösa klimatfrågorna. Det gäller ett brett program både inom energisektorn och transportsektorn. Jag försökte också slå fast att det är ett faktum, konstaterar jag, att en majoritet här i Sveriges riksdag har beslutat att stänga Barsebäck 1. Det får vi då leva med. Vi konstaterar att det ger ökade utsläpp. Vi får försöka hantera detta och få ned utsläppen. Men min frågeställning var: Ligger det som har sagts fast, alltså att det för att stänga tvåan krävs neutralitet vad gäller just koldioxidutsläppen? Det är alltså tillförsel av förnybar el eller sparande som gäller för dessa fyra terawattimmar? Annars får vi ytterligare problem med att försöka hantera ökade koldioxidutsläpp på grund av stängningen av tvåan. Det är egentligen ingen politisk strid jag söker i detta utan ett klarläggande. Vad kommer att gälla? Kommer vi att få ett än tuffare beting för att hantera koldioxidfrågan eller ligger det här beskedet fast?
Herr talman! Jag tänkte just säga detta i den förra repliken när talmannen påpekade att jag hade pratat för länge. Jag ser ingeting som i dag talar för att det inte ligger fast.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Då vet vi att vi kan mäta av det här. Har vi fått fram förnybar el motsvarande fyra terawattimmar kommer Barsebäck 2 att stängas. Har vi inte fått fram det kommer den att få stå och fortsätta puttra.
Herr talman! Dan Ericsson säger att det har skett en återställare på miljösidan. Jag vill påstå att den nedmontering som skedde i samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centern var av aldrig skådat slag. Men jag vill också hävda att det som sker nu mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är betydligt mer än återställare. Som exempel kan nämnas att skogsinköpen har ökat från 215 miljoner kronor 1998 Sådana siffror har vi aldrig haft i Sverige tidigare. För biotopskyddet har vi ökat från 25 miljoner 1998 till 70 miljoner år 2000 och 125 miljoner år 2001. Vi har aldrig tidigare varit närheten av detta även om man har talat lyriskt om det - och sagt: Tänk om vi skulle kunna få . - från naturvårdens sida. När det gäller kalkning är vi nu uppe på drygt 210 miljoner kronor, något som heller aldrig tidigare har funnits. När det gäller marksanering beklagar jag verkligen att Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna helt skrotade verksamheten. Det gjorde också att kompetens försvann. Här har vi varit tvungna att trappstegsvis lägga tillbaka pengarna för att också hinna anställa människor. Från noll kronor 1998 är det alltså 65 miljoner kronor år 2000, 150 miljoner år 2001 och 300 miljoner år 2002. Hur kan man kalla det återställare? Vi har ju aldrig haft sådana siffror förr.
Herr talman! Med återställare menar jag att man nu återigen börjat satsa på de områden som man tidigare rustade ned. Jag vill faktiskt ge Gudrun Lindvall en eloge, som också gäller för Miljöpartiets del. Man har bidragit till dessa återställare och till återuppbyggnaden av dessa konton. Det gäller miljöforskning, som nu ska komma. Det gäller kalkningsverksamhet. Det gäller också bevarande av skyddsvärd skog och att vi nu har fått ett ordentligt konto också för sanering av förorenade områden. På de punkterna har Miljöpartiet och vi varit överens. Det är bra att man, som jag ser det, har drivit fram den här återställaren från regeringens sida. Och det är bra om vi kan lägga på dessa konton ytterligare medel.
Herr talman! Vägen till det ekologiskt hållbara Sverige handlar om att utveckla ett modernt samhälle som utnyttjar högteknologiska lösningar för att nå en hållbar tillväxt. Vi ska gemensamt växla spår och ge den ekonomiska utvecklingen en hållbar inriktning. Dit kommer man inte, det vill jag slå fast, i första hand genom statligt styrda program. Dit kommer man genom att näringslivet ges livskraft och en väl fungerande marknadsekonomi. Att få en tydlig vision och en gemensam färdriktning är viktigt för att villkoren för företagande och investeringar ska bli långsiktiga och inbjuda till de satsningar som är nödvändiga för att vi ska få kretsloppsanpassade lösningar. Regeringen, emellertid, skriver och talar ofta om att Sverige ska ställas om till ett ekologiskt hållbart samhälle. Och regeringens huvudspår mot detta ekologiskt hållbara samhälle går av allt att döma via de lokala investeringsprogrammen. Det är fel väg. Det har Riksrevisionsverket konstaterat i en uppföljning och utvärdering som man har gjort. Man har konstaterat att de lokala investeringsprogrammen visserligen har bidragit till att miljöprofilen har förstärkts i flera fall. Men det har gällt redan planerade projekt. Redan planerade projekt har i vissa fall dessutom tidigarelagts. Men sammanfattningsvis bedömer Riksrevisionsverket att de förväntade miljöeffekterna i många fall har överskattats. Resultaten av de lokala investeringsprogrammen har med andra ord varit klent. Trots detta fortsätter man. Under perioden 1998 2000 anslog regering och riksdag 2 320 miljoner kronor till de lokala investeringsprogrammen. Nu fortsätter man med ytterligare 1 433 miljoner kronor för perioden 1999-2001. Detta förväntas ge ungefär 3 500 direkta arbetstillfällen, men endast 600 bestående sådana. Centerpartiet och jag anser att de miljömässiga och arbetsmarknadsmässiga resultaten av de lokala investeringsprogrammen är alltför små i förhållande till de pengar som anslagits. Nu är det självklart så att ingångna avtal ska fullföljas, men i övrigt bör projekt avslutas och de återstående pengarna användas på ett för miljön och sysselsättningen mer kostnadseffektivt sätt. Herr talman! I ett ekologiskt uthålligt samhälle finns det inte längre någon oro för att kemikalier hotar människor eller natur. Det har åter blivit självklart att man kan dricka vatten, äta mat och andas luft utan att för den skull riskera hälsan. Både djur och människor kan leva utan att långsamt förgiftas av den miljö som de befinner sig i. Men i dag känns den här visionen fortfarande avlägsen. Människan är snarare på väg att undergräva de grundläggande förutsättningarna för livet på jorden. När riksdagen fattade beslut om generationsmålet en giftfri miljö tycker jag att man på en och samma gång antog ett både radikalt och operativt mål för kemipolitiken. Miljökvalitetsmålet innebar att halterna av farliga ämnen som förekommer naturligt i miljön inom en generation ska vara nära den bakgrundsnivå som finns. Och halterna av farliga naturfrämmande ämnen i naturen ska ha minskat till halter nära noll. Med detta beslut ratificerade Sverige som första land den s.k. Esbjergdeklarationen från Nordsjökonferensen 1995. I och med Esbjergdeklarationen valde Västeuropa att helt anamma försiktighetesprincipen. Man beslutade att alla utsläpp av farliga ämnen ska elimineras inom en generation. Hur är det nu? Miljömålskommittén har i uppdrag att föreslå delmål och åtgärdsstrategier för att nå de miljömål som riksdagen har antagit. För målet en giftfri miljö har Kemikalieinspektionen på uppdrag av regeringen gjort en utredning om delmål och handlingsvägar för att nå generationsmålet. Jag vill då konstatera att de delmål som Kemikalieinspektionen föreslår i sin utredning är helt otillräckliga för att nå det beslutade generationsmålet. Om vi däremot lyckas ta fram lämpliga delmål och handlingsvägar har Sverige stora möjligheter att omdana inte bara den svenska kemikaliepolitiken utan hela EU:s kemikaliepolitik. Vi har en svensk miljökommissionär som sätter reformer inom kemipolitiken som första prioritet. Det finns förhoppningsvis ett gediget nationellt utredningsarbete att basera förslag på. Sverige är ordförande för EU:s ministerråd under första halvåret 2001. Strax innan kommer kommissionen att lägga fram sitt förslag till kemipolitik. Det kommer att ske senast den 31 december år 2000, vilket ger Sverige möjligheter att initiera och driva på beslut inom ministerrådet under vår ordförandeperiod. Det är något av en beslutsmässig drömsituation, tycker jag. Vi har alla möjligheter att forma en kemikaliepolitik för nya generationer. Min fråga till regeringsmajoritetens företrädare blir: Är ni beredda att ta den chans som jag har skisserat här?

Herr talman! De lokala investeringsprogrammen tillkom ju som ett nytt grepp i miljöpolitiken och gick kortfattat ut på att staten inte alltid vet bäst vad som ska genomföras ute i kommunerna runt om i landet. Vi gav möjligheter till att man på lokala initiativ skulle kunna genomföra ett miljöarbete, och besluten skulle i hög grad decentraliseras, åtminstone när det gällde att ta fram underlaget. Uppenbarligen gillar Eskil Erlandsson inte de lokala investeringsprogrammen. Jag skulle vilja ställa en fråga till honom. Tycker Centern att vi ska återta det gamla sättet, att vi från centralt håll ska styra det miljöarbete som ska utföras runt om i landet?
Herr talman! Ja, vi vill avveckla de lokala investeringsprogrammen efter att de ingångna avtalen har fullföljts. Jag tycker inte att man ska bryta ingångna avtal. Vi står i stället för att pengar från bl.a. staten ska fördelas utifrån generella program, så att kommuner men också företag och andra vet vilka riktlinjer som gäller för att söka och så att vi slipper se ministrar som åker runt och delar ut skärvor till ställen där pengar kanske inte alltid gör mest nytta.
Herr talman! Ska jag tolka det som att vi ska ha generella program? Då är vi åter i den situationen då man inte utnyttjar den kreativitet som finns runtom i landet för att förbättra miljön. Om det är på det sättet som jag ska tolka Eskil Erlandsson är vi uppenbarligen inte överens om det fortsatta lokala miljöarbetet.
Herr talman! Det finns ett stort generellt system varifrån de flesta, för att inte säga alla, kommuner i landet tilldelas pengar, och det är skatteutjämningssystemet. Det bör finnas pengar i dessa generella system som tillgodoser även de behov som jag ser och som jag vet att Alf Eriksson ser, nämligen behovet av att utveckla nya och alternativa lösningar inom det område som vi debatterar i dag. Och jag tycker att man ska utnyttja de generella system som finns.
Herr talman! Jag tycker att detta var Centerns totala kapitulation i miljöpolitiken. Först får vi höra att marknaden ska fixa det hela. Sedan tittar man på detaljerna och vad staten och framför allt EU ska göra. Från Miljöpartiets sida tror vi inte att marknaden tar miljöhänsyn, utan vi tror att vi måste sätta upp miljöregler för att få marknaden att ta de hänsyn som vi känner att allmänheten kräver av oss, och som framför allt framtiden kräver av oss. Jag är därför mycket förvånad över att Centerpartiet inte ville vara med och skapa den miljöbalk som trädde i kraft 1999 och som nu har verkat under ett år. Men jag kan med glädje konstatera att Centerpartiet har backat från den tidigare uppfattningen att det ska finnas medel som ska kunna sökas för olika anledningar. Vi tog ju bort kretsloppsmiljarden, som Centerpartiet hade haft, just därför att den inte utnyttjades. Vi såg att reglerna inte var bra och att det inte fanns något behov av den. Och jag förstår att när Centerpartiet nu hellre vill ha generella regler så välkomnar Centern den åtgärden. Jag skulle vilja ställa en fråga till Eskil Erlandsson. Vi kan se att omkring år 1900 användes ett par tusen fat olja per dag. I dag används 72 miljoner fat olja. Hur ska vi komma till rätta med det problemet?
Herr talman! Självklart måste ju samhällen sätta upp regler för den verksamhet som vi människor bedriver på jorden, på denna planet. Om vi vill ta bort någonting, t.ex. det som Gudrun Lindvall talade om, nämligen oljan, så gäller det ju för oss i samhället att komma överens om att vi gör det. Men vi måste ju ha något i stället, och det kan vi inte kommendera fram genom statliga eller överstatliga beslut, utan för detta fordras att vi ger förutsättningar för alla människor, företag och andra, att utveckla de idéer som finns genom att ge stabila och långsiktiga spelregler på företagandets område.
Herr talman! Det här var ju inget svar. Det var en allmän floskel. Det finns naturligtvis flera sätt att göra detta på. Man kan aldrig förbjuda människor som äger oljekällor att utnyttja dem. Det blir väldigt svårt, framför allt eftersom de ligger i länder som kanske inte är intresserade. Man kan tänka sig att vi har höga priser på olja, dvs. att vi beskattar den. Man kan också tänka sig att vi subventionerar andra energislag. Men i vilket fall som helst är det ju faktiskt så att vi i så fall ska gå in med politiska styrmedel, och det var ju det som Eskil Erlandsson inte ville, utan detta skulle marknaden ha hand om. Det blir väldigt svårt att klara den enorma utmaning som vi står inför under det kommande århundradet om marknaden själv ska hantera det här. Det blir också väldigt svårt att sitta och hoppas på att oljan av något skäl snabbt blir så pass dyr - så småningom blir det väl så eftersom oljan minskar i mängd - att det lönar sig med biobränslen. Eller menar Eskil Erlandsson att det i vissa fall är väldigt bra med statligt ingripande och statliga subventioner men att det i andra fall är fult? Det här verkar lite konstigt. Jag undrar om Centern verkligen längre har en genomtänkt miljöpolitik - eller är man helt ute och cyklar?
Herr talman! Vi står för skatteväxling och har till delar varit med om att introducera den i den inhemska svenska politiken. Jag sade i mitt anförande att vi inte når det kretsloppsanpassade samhället i första hand genom statligt styrda program, utan det gör vi människor tillsammans - företag och individer tillsammans. Det går inte att kommendera fram saker och ting. För att vi ska komma dit både Gudrun Lindvall och jag vill måste vi, det är jag alldeles övertygad om, ge oss själva, våra företag osv. långsiktiga spelregler och inbjuda till en dialog med desamma. Tack, herr talman!
Herr talman! I mitt anförande hade jag en frågeställning. Centerpartiet har ju accepterat ökade koldioxidutsläpp för att kunna stänga Barsebäck 1. En stängning av Barsebäck 2 är villkorad. Det får inte ske på annat sätt än att det är förnybar elproduktion som man ersätter med eller att man har lyckats spara el. Jag har nyss fått besked från regeringssidan om att detta ligger fast, dvs. att man inte kommer att stänga tvåan om vi inte fått fram de fyra terawattimmarna om ungefär ett år. Det är ju år 2001 som det handlar om. Eftersom Centerpartiet är en part i energiöverenskommelsen vore det välkommet med ett besked om att detta ligger fast - att vi inte får ökade koldioxidutsläpp om tvåan stängs, för i så fall ska inte detta ske.
Herr talman! Centerpartiet står för träffade uppgörelser. I det här fallet innebär det att vi står upp för att fortsätta att spara energi, att vi ska fortsätta att effektivisera energianvändningen och introducera nya energikällor i energisystemet i Sverige. Vi står alltså för den uppgörelse som är träffad och jag ser i likhet med Ingemar Josefsson inget som i dagsläget påverkar det som vi kom överens om
Herr talman! Det är också ett välkommet besked att om vi inte lyckas få fram förnybar el motsvarande fyra terawattimmar eller så att säga spara bort motsvarande summa kommer inte tvåan att stängas. Det innebär ju också att vi inte får ännu svårare att hantera målet om att få ned koldioxidutsläppen. I dag är det ju de facto så att elkonsumtionen ökar, inte minskar. På ett år har vi lyckats öka exempelvis vindkraftsproduktionen från 0,2 till 0,3 terawattimmar, så det är ett kraftfullt beting att klara det här under det år som är kvar till år 2001. Men det är bra att vi nu har fått beskedet att man inte kommer att frångå detta och stänga utan att vi har klarat betinget.
Herr talman! Jag får upprepa vad jag tidigare sagt: Centerpartiet står för förnybara energikällor och för energieffektivisering och energihushållning. Jag ser möjligheter i det jobb som just nu pågår och är alldeles övertygad om att vi har möjligheter att uppnå det som uppgörelsen innebär. Vi står alltså fast vid densamma.

Herr talman! Vi fick kritik av Finanstidningen efter budgetdebatten på miljöområdet före jul. Skribenten menade att miljödebatten i riksdagen för mycket förs kring det lilla, kring det marginella, och att det behövs visioner och sammanhang. Jag svarade på kritiken och instämde i den. Jag har själv här i talarstolen efterlyst just en sådan helhetssyn. Jag har efterlyst uttrycken om att natur och miljöfrågorna är överlevnadsfrågor. Kanske har jag framför allt efterlyst mer en helhetssyn än en fokusering på symbolfrågor. Skribenten har dock inte helt rätt i sin kritik, för samtidigt har ju miljöfrågorna den karaktären att insatserna när vi löser problemen måste göras både på individnivå och på lokal, nationell och internationell nivå. En gammal klyscha som det fortfarande ligger mycket i är följande: Tänk globalt - handla lokalt! En liberal miljöpolitik tar sin självklara utgångspunkt i det personliga engagemanget. Här är Agenda 21-arbetet centralt. Här finns nämligen den starka betoningen på nedifrån-upp-perspektivet, som är så viktigt i en demokratisk process. Här finns idén om att var och en av oss har ett ansvar. Sverige är förmodligen ett av de länder där Agenda 21 har fått mest gensvar. Arbetet med att formulera lokala Agenda 21-dokument kom relativt snabbt i gång i kommunerna men jag ser tyvärr tecken på att det här arbetet har stagnerat på många håll. Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet genomförde hösten 1998 en enkätundersökning. Den visar att drygt en fjärdedel av kommunerna har minskat resurserna för Agenda 21-arbetet. Hälften avsätter oförändrade resurser, medan en fjärdedel har ökat. Vi har således en uppdelning där en stor grupp kommuner ser ut att redan ha sänkt aktivitetsnivån. Dessutom hade vid den tidpunkten bara drygt hälften av kommunerna antagit ett lokalt Agenda 21 dokument eller en handlingsplan. Agenda 21 måste väldigt mycket handla om kunskapsuppbyggnad. Jag är medveten om de delegationer, samordnare och kunskapscentrum som regeringen har tillsatt för att driva arbetet vidare. Det är bra men när det kommer till kritan görs det, enligt vår mening, konstiga prioriteringar. När regeringen ska satsa resurser för ett hållbart samhälle sker det genom förtäckta byggsubventioner i form av statligt stöd till lokala investeringsprogram. Jag ska inte gå in mer på det nu - Folkpartiet var kritiskt redan från början - men jag måste nämna konstaterandet från Riksdagens revisorer, att många av de folkbildnings och informationsprojekt som kommunerna ansökt om stöd för har fått nobben till förmån för rena investeringsprojekt, något som knappast gynnar Agenda 21-arbetet. Jag hoppas innerligt att revisorernas önskan om dessa s.k. mjuka satsningar gynnas av regeringen vid kommande fördelningstillfällen. En annan fråga som har bäring på Agenda 21 - eftersom den handlar om individers och andra aktörers ansvar - är den om producentansvaret och avfallshanteringen. Jag har redan tagit upp den debatten här i kammaren och den debatten är i högsta grad levande - inte minst i min egen lokaltidning, Upsala Nya Tidning. Källsorteringen ifrågasätts, bl.a. från politiskt högerhåll. Det bekymrar mig att centralt placerade politiker är så passiva. Varför har vi inte fått någon tydlig reaktion från miljöministern i den här debatten när det gäller ifrågasättandet av den här utvecklingen? Ännu tystare har det varit från miljöpartihåll. Det tycks mig som om det från det hållet har blivit viktigare att ägna sig åt frågor som ger publicitet än att ägna sig åt opinionsbildning. Om vi ska nå ett mer kretsloppsanpassat samhälle är det A och O att både producenter och konsumenter tar miljöansvar. Vi måste därför sträva efter bättre fungerande marknader för material som kan återvinnas och återanvändas. Erfarenheter visar att upplysta och medvetna konsumenter successivt kräver fram exempelvis miljövänliga produkter, och därmed anpassar sig producenterna till efterfrågan. Det går alldeles utmärkt att lita på konsumenternas makt i miljöarbetet. Under det senaste årtiondet har vi sett flera konkreta exempel på människors genuina engagemang och ansvarstagande för miljön. Sorteringen är viktig dels för att den medvetandegör människor på vad de konsumerar, dels för att återanvändningen och komposteringen ökar. Målet måste ju vara att minska den totala volymen material som flödar runt i kretsloppet. Därför måste opinionsbildning för avfallssortering fortsätta och ekonomiska incitament för en fortsatt källsortering upprättas och skärpas. Om praktiskt miljöarbete på det här sättet blir något naturligt för var och en av oss, har vi vunnit mycket, inte minst i ett Agenda 21-perspektiv. Därför måste vi här och nu tala om vart vi vill. Jag menar vidare, herr talman, att EU är ett oerhört viktigt instrument för att lösa de gränsöverskridande miljöproblemen. Oavsett om Sverige är med i EU eller inte påverkas miljön av våra grannländers miljösituation. Och EU har potential att bli världens bästa miljöorganisation. Men detta kräver en regering som tar uppgiften på allvar. Vi tycker att regeringen för mycket har försummat miljöarbetet i EU. Att Sverige nu har anmälts i EU-domstolen för regeringens låga ambitioner inom Natura 2000 bekräftar den kritik som Folkpartiet sedan länge har framfört. Jag menar att regeringen Persson konsekvent har nedprioriterat naturvården bl.a. till förmån för tveksam miljardrullning till de lokala investeringsprogrammen. Miljöministern sade sig vara förvånad över EU kommissionens kritik av att regeringen föreslagit för få skyddsvärda områden till EU:s ekologiska nätverk Natura 2000. Det borde han inte vara. Kritik mot regeringens låga ambitioner i EU:s arbete med Natura 2000 har framförts av såväl Folkpartiet som flera miljöorganisationer. Regeringen har inte bara anmält för få områden till Natura 2000. Den grövsta försummelsen är att regeringen har varit passiv då det gäller att påverka vilka naturtyper som ska ingå i Natura 2000. Därmed kommer svensk natur att vara underrepresenterad i Europas ekologiska nätverk. Det är, herr talman, inte till gagn för den biologiska mångfalden.
Herr talman! Jag vill börja med att ta upp Agenda 21. Jag kan förstå att Harald Nordlund, som kommer från en kommun där Miljöpartiet har ordförandeskapet i miljö och hälsoskyddsnämnden, känner att Agenda 21 bär. Tyvärr har Agenda 21 i många kommuner med andra majoriteter blivit en hyllvärmare. Vidare har många av de förslag till åtgärder som fanns i Agenda 21-programmen totalt körts över. Jag tror att det krävs mycket av de lokala politikerna för att kunna visa att Agenda 21 betyder någonting. När det gäller de lokala investeringsprogrammen har vi gång på gång fått höra att de egentligen inte handlar om miljö utan om arbetsmarknad. Jag är orolig för att många kommuner inte gör miljöinvesteringar nu därför att de hoppas på att få pengar från staten. Jag tror att det är en utmaning för lokala politiker att verkligen se till att ett miljöarbete bedrivs. Jag är lite förvånad över att Harald Nordlund, som talar sig varm för kretsloppsanpassning och producentansvar, kan acceptera att man eldar sopor på det sätt som sker i Sverige. Anser Harald Nordlund att uppeldande av hushållsavfall är förenligt med en kretsloppsprincip?
Herr talman! Vad först gäller Agenda 21-arbetet tror jag att det är oerhört viktigt att vi fortsätter att försöka påverka kommunerna så att grundtanken i det lokala Agenda 21-arbetet verkligen får genomslag. Det är i min kommun och i andra kommuner fortfarande alltför mycket ett kommunalt projekt. Man betraktar det som andra kommunala planer. Det är viktigt att vi får ett ändrat synsätt, att det här handlar om att engagera de många medborgarna. Men det är riktigt, som Gudrun Lindvall säger, att min hemkommun åtminstone inte är sämst i det här avseendet. I vissa avseenden ligger vi där i framkant. Jag tror att vi är flera som kan ta åt oss äran för det. Jag var själv miljöansvarig under fyra år för en tid sedan. Herr talman! Jag vill också svara på frågan om sopor. Nej, sopförbränningen måste starkt begränsas. Det var bl.a. därför som vi gick med på att ha en högre skatt på förbränning än vad beslutet blev.
Herr talman! Tack, det beskedet var bra. Jag vill vidare säga att det är möjligt att Harald Nordlund anser att vi för lite har kommenterat den sista utredning som kommit om sophanteringen och producentansvaret. Jag måste dock säga att jag har svårt att ta en sådan utredning på allvar. Man räknar där med att människors tid för sopsortering är värd 60 kr i timmen. Jag undrar om författaren till den någonsin älskar. För dem som anser all sin tid vara värd 60 kr i timmen kan det inte bli mycket tid för kärlek i äktenskapet. Jag kan inte säga att jag ser den utredningen som det minsta seriös. Däremot finns det skäl för Miljöpartiet att kritiskt titta på utformningen av producentansvaret. Vi var kritiska redan till det sätt på vilket producentansvaret infördes av den borgerliga regeringen. Det har sedan dess inte alls skett någon minskning av sopmängden, utan man har snarare börjat se ett värde i att kunna elda upp sopor. Det finns i producentansvaret, som det i dag är utformat, inte något incitament att se till att det blir mindre mängd av sopor i systemen. Det enda som det har lett till är problem med insamlandet. Jag anser att det hade varit bättre att ha kvar ansvaret för insamlandet på kommunal nivå, nära människor, för att fortsätta det lokala engagemang som började bli så stort. Delar Harald Nordlund den uppfattningen?
Herr talman! Ja, det gör jag. Också när det gäller den utredning som vi diskuterar delar jag Gudrun Lindvalls uppfattning. Den var i vissa stycken seriös - naturligtvis var en del av de ekonomiska beräkningarna riktiga - men det farliga med den typen av utredningar, om vi inte tar upp dem mera aktivt i en politisk debatt än vad vi har gjort, är att de bidrar till att hejda den utveckling som vi har sagt att vi ska ha. Det som jag är besviken över är att det är så få centrala politiker som har stått upp i den här debatten och sagt att det inte är något tvivel om att inriktningen är den rätta. Vi har låtit kritikerna och uppbackarna av den här utredningen få göra sig hörda utan att tillräckligt kraftfullt säga emot.
Herr talman! Harald Nordlund för en del resonemang om källsorteringen som jag faktiskt delar. Hans uttalande att miljöministern inte har varit aktiv på det här området är däremot inte sant. Miljöministern har dessutom vänt sig till parterna och talat om för dem att de måste göra någonting i detta sammanhang. Han har också uttalat att det kommer att göras förändringar om man inte skärper sig i detta avseende. Harald Nordlund har alltså fel. Det finns en medvetenhet i departementet och i det socialdemokratiska partiet i just dessa frågor. Vi accepterade och har följt ett borgerligt förslag. Det har genomförts, men det finns nog skäl att nu göra en del förändringar i detta.
Herr talman! Det jag menar med att agera aktivt i sådana här sammanhang är att man utåt tydligt talar om var man står. Det räcker inte med att man - även om det är välkommet - tar initiativ inom departementet och tar upp diskussioner i regeringen, utan man måste utåt, till kommunerna och till medborgarna, tala om att inriktningen står fast. Vi tvekar inte. Men den bild som nu har gått ut och de debattörer som har hörts tydligast är ifrågasättande, och det är det som oroar mig. Vi måste utåt i den offentliga debatten bli tydligare om vart vi vill och om att inriktningen står fast.
Herr talman! Den information från departementet jag talar om i det här fallet har jag tagit del av via massmedier. Det är den delen som miljöministern har gått ut och talat om, alltså de saker jag talar om.
Herr talman! Jag kan bara upprepa att min uppfattning är att centrala politiker har varit för passiva när det gäller att bemöta ifrågasättandet av inriktningen. Vi kan ha olika syn på vilken aktivitet som krävs. Jag kräver större aktivitet.

Herr talman! Det finns mycket att säga om det som har skett i miljön under de senaste hundra åren. Man kan väl säga att aldrig har jorden stått inför en så stor förändring orsakad av en enda art som nu, nämligen av oss människor. Det finns många tecken som är mycket oroande, men det faktum att vi diskuterar det är väl också kanske det som framför allt skiljer oss från andra arter på jorden: Vi kan diskutera, vi kan se vad som håller på att ske och vi har möjlighet att stoppa in värden i datorer för att få en simulering och se vad som händer om vi beter oss på det ena eller andra sättet. Så man kan säga att just det faktum att vi diskuterar problemet också är det som gör att det finns en möjlighet att kunna se en lösning. Men visst är det så att jorden står inför en mycket stor utmaning under de kommande hundra åren - ja, kanske de kommande 50 åren. Vi måste lägga om system från grunden, därför att de ekonomiska system och de samhällssystem vi har byggt ut är inte ekologiskt hållbara. Vi har bara en jord, och vi måste se till att vi kan överleva på den. Man kan se att sedan 1990 har såväl spannmålsproduktion som fiskfångst minskat. Skälet till att spannmålsproduktionen minskar är brist på vatten, men det handlar också om extrema vädersituationer. Låt mig ta några exempel på hur 1900-talet har utvecklats. År 1900 användes några tusen fat olja per dag, och 1997 var det 72 miljoner fat per dag som användes. Användningen av metaller har ökat rejält från 20 miljoner ton till 1,2 miljarder ton per år under den här tiden. Vi kan också se att papperskonsumtionen har sexfaldigats och att mängden kemikalier som används har ökat dramatiskt. Ungefär 20 av grundämnena användes år 1900, och nu används 92 av grundämnena i det periodiska systemet. Dessutom tillverkar vi en förfärlig massa organiska kemikalier som aldrig hade sett dagens ljus tidigare och som alltså ökar i en icke sinande takt. Att det här får effekter på jorden tror jag ingen förnekar längre i dag. Vi har allvarliga, seriösa miljöproblem som vi måste komma till rätta med. Klimatförändringar är antagligen det största problemet. Vi kan se att extrema väder - stormar, skyfall, torka osv. - ökar år från år. Under de sista åren har vi haft enormt stora förändringar, och mer än hälften av de varmaste åren under århundradet har förekommit det sista decenniet. Det kommer fortfarande att finnas människor som hävdar att klimatförändringarna inte sker, på samma sätt som det finns människor som hävdar att ingen miljöpåverkan existerar, därför att man inte vill se problemen. Men just att man inte ser problemen gör att det blir väldigt svårt att komma till rätta med dem. Andra problem som vi har är att grundvattnet sjunker på många ställen. Grundvattnet i Kina har sjunkit så pass att man räknar med att 40 % av spannmålsskörden inte kommer att kunna produceras under de kommande åren, och det i en nation som har mer än 1/6 av jordens befolkning. Befolkningsutvecklingen har naturligtvis varit dramatisk. Nu är vi nästan 6 miljarder. Vi kan också se att i Indien sjunker grundvattnet, och av det grundvatten som tas upp används faktiskt så mycket som 70 % till bevattning. Det här måste vi naturligtvis fundera på. När man är ute i världen kan man se att många länder diskuterar mycket seriöst och allvarligt detta med grundvatten och inser att vi måste komma till rätta med detta. Det kanske kommer att bli så att det inte är matsituationen som kommer att bli det stora problemet i framtiden, utan just bristen på vatten. Man kan säga att vi har nått toppen av vad som går att ta ur haven i form av mat. 95 miljoner ton har tagits ut de sista åren, och marinbiologerna är nu överens om att vi är uppe på toppen på piken. I många fall försvinner nu de arter som tidigare har varit trygga matfiskar, och man kan se att 70 % av de arter vi utnyttjar utnyttjas maximalt eller överutnyttjas. Det här innebär att en viktig proteinkälla inte kommer att finnas kvar på det sätt vi har varit vana vid sedan tidigare, utan vi måste minska uttagen ur haven. Det här får också den effekten att antalet arter på jorden minskar dramatiskt. Egentligen är den utslagning av arter som sker nu den största som har skett under de sista 65 miljonerna år. För 65 miljoner år sedan försvann som ni vet dinosaurierna, och då hade vi en stor utslagning av arter. Det som sker nu går faktiskt att jämföra med det. Upp till 20 % av alla jordens arter är hotade, i vissa fall akut hotade. Det som är den stora utmaningen är naturligtvis klimatförändringen. Man räknar med att vi ska få en ökad temperatur med mellan 1 och 3 1⁄2 grader år 2100. Det hemska i scenariot är att man tror att det redan år 2050, när vi har kommit halvvägs, kommer att ske en accelererande utveckling. Det finns forskare i USA som har stoppat in siffrorna i modeller och har sett att man kan förvänta sig att de klimatförändringar som sker på jorden inte kommer att ske linjärt utan att vi kommer att få en dramatisk förändring. Det här är naturligtvis någonting som vi människor måste ta tag i. Hur ska vi göra då? Ja, vi måste naturligtvis hitta ett sätt som är ekologiskt långsiktigt hållbart. Det här gäller naturligtvis varje land, men också globalt. Men det är viktigt att vi kan börja någonstans. Kan vi börja i liten skala så kan vi visa att det finns en möjlighet. Naturligtvis måste vi komma till rätta med växthusgaserna. Det är alldeles givet. Till skillnad från Eskil Erlandsson tror jag att det måste till rejäla politiska beslut för att skapa ett samhälle som är i ekologisk balans. Det krävs alltså stora politiska beslut i framtiden. Vårt ekologiska avtryck är stort. Det är fullt naturligt, tycker jag, att många uländer måste få ett större ekologiskt utrymme. Det innebär att utvecklingen mot det här ekologiskt hållbara måste ske här i väst. Det är vi som måste ta täten i den här utvecklingen. Det är vi som måste lägga om livsstil, ta fram ny teknik och se till att vi minskar vårt ekologiska utrymme. I dag står alltså 20 % av jordens befolkning för 80 % av resurserna. Det är självklart att de andra 80 procenten vill ha del av möjligheterna. Tittar man i Kina kan man se att där sker en utveckling där man eftersträvar vår livsstil, och så sker i många utvecklingsländer. Alla som har möjlighet vill skapa sig vår livsstil, samtidigt som vi här är fullkomligt medvetna om att den livsstilen inte är hållbar för planeten. Ett sätt att titta på hur vi själva lever är att titta på förbrukningen av NOx, kväveoxider. Där är Sverige i Luxemburg och Storbritannien. Ett land som Frankrike producerar betydligt mindre NOx. Estland, Spanien och Lettland t.ex. producerar betydligt mindre. Lettland producerar så lite som 14 kilo per person, medan Sverige producerar 45 kilo.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Gudrun Lindvall med anledning av att Miljöpartiets partisekreterare för knappt en vecka sedan meddelade att han skulle ta kontakt med Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna för att diskutera vilka miljöfrågor som ska lyftas fram under det svenska ordförandeskapet i EU. Han sade att man var överraskad av att regeringen inte tycks vilja högprioritera miljöfrågorna. Det var alltså i ett pressmeddelande från Miljöpartiet. Jag tycker att det är ett bra och lovvärt initiativ eftersom jag tror att Miljöpartiet och Kristdemokraterna har mycket gemensamt i denna fråga. Vi vill lyfta fram klimatproblematiken och få fram en gemensam koldioxidavgift. Vi vill lyfta fram frågan om grön skatteväxling, en harmonisering av detta. Min fråga till Gudrun Lindvall är: Har de här kontakterna tagits, och vad är resultatet? Kommer vi på det här sättet att starkare kunna lyfta fram de här frågorna under ordförandeskapsperioden?
Herr talman! Ja, kontakterna har tagits. Såvitt jag har förstått finns det många frågor där vi i Miljöpartiet är överens med andra partier. Vi är mycket angelägna om att Sverige under ordförandeskapet tar chansen att lyfta fram miljöfrågorna och att visa att både enskilda länder men också hela EU måste gå före och ta ett ekologiskt ansvar. Jag hoppas att vi tillsammans kan trycka på regeringen så mycket att miljöfrågorna blir rejält prioriterade. Sedan får man fundera på vad vi ska göra konkret. Det gäller naturligtvis klimatfrågorna, men jag skulle personligen också vilja att man lyfte fram kemikaliefrågorna - kemikalier i relation till hälsan. Det finns mycket intressant svensk forskning just när det gäller kemikalier och hälsa. Landstinget i Stockholm hade för några år sedan en seminarieserie om det här, som visade att Sverige ligger långt framme. Vi har mycket allergier, mycket cancer, många sjukdomar som är miljörelaterade. Jag tycker att Sverige ska ta initiativ för att få EU att mer aktivt börja jobba med de här frågorna.
Herr talman! Det är bra att man har tagit kontakter. Det är ändå, tycker jag, en liten politisk signal när partisekreteraren i Miljöpartiet, som faktiskt företräder ett parti i regeringsunderlaget, säger att regeringen inte högprioriterar miljöfrågorna och i stället vänder sig till de partier som finns på det politiska mittfältet. Det har ju skett också i andra frågor, som familjepolitik, och där har man väl sedan svajat något. Men det är bra och positivt om vi kan förstärka samarbetet i de här frågorna, och så får vi väl se vad det kan leda till i förlängningen.
Herr talman! Som Dan Ericsson mycket väl vet samarbetar inte Miljöpartiet och regeringen just i EU frågor. Vi beklagar det. Vi hade gärna sett ett samarbete med regeringen i EU-frågor därför att det är många sådana frågor som ligger oss mycket varmt om hjärtat. Jag hoppas naturligtvis att det som ska ske under ordförandeskapet kan ske i bred samstämmighet mellan alla partier. Jag vet att det finns en del diskussioner inom regeringen om vad man vill göra på miljöområdet, t.ex. samla en NGO-konferens. Det tycker jag är mycket bra. Men det behövs mer, så låt oss samarbeta om dessa frågor.
Herr talman! Kritik mot Sverige när det gäller Natura 2000 handlar ju om att Sverige inte har avsatt tillräckligt många viktiga värdefulla naturområden. Man har inte tagit upp tillräckligt många arter som anses hotade och viktiga att bevara. Miljöpartiet har tagit eller kommer att ta i samarbetet med regeringen för att råda bot på det här. Jag vill också fråga om misstagen, om strykningarna i listorna. Man har strukit naturområden och värdefulla arter. Var det känt för Miljöpartiet?
Herr talman! Framför allt gör vi rejäla förstärkningar i budgeten. Jag tror inte att det kan ha gått någon förbi att vi rejält har förstärkt möjligheterna att skapa naturreservat i skog. Anslagen har ökat från Vad vi också måste se till är att länsstyrelserna använder pengarna. Jag har sett de prioriteringar man har föreslagit på Naturvårdsverket. Jag tycker att de är bra. Man tar upp de typer av naturområden, t.ex. lövskogar och blandade lövskogar, som innehåller mycket hotade arter och biologisk mångfald. Där jobbar vi alltså mycket hårt. Vi jobbar också mycket hårt för att få till stånd pengar till biotopskydd. Där har vi också sett en mycket positiv utveckling, från 25 miljoner år 1998 till 125 miljoner år 2001. Det som ligger i pipeline är alltså att rejält många fler områden kommer att skyddas. Det tycker jag är en mycket positiv utveckling. Sedan har vi också en diskussion där jag hoppas att vi kan vara överens. Det gäller t.ex. jakt på morkulla, varg, lo och björn. Morkulla är en art som än så länge inte finns på listorna, men som är på väg in. De andra arterna finns där.
Herr talman! Javisst, länsstyrelserna måste använda pengarna. Men ett problem i dag är ju att länsstyrelserna inte klarar av det här arbetet. Det är en av förklaringarna till att vi nu får en så häftig kritik och att vi anmäls i EU-domstolen. Det finns inte något som tyder på att resurserna kraftigt kommer att förstärkas. Därför har vi som vill kämpa för att natur bevaras anledning att även fortsättningsvis vara oroliga. Jag menar att Miljöpartiet här har ett särskilt ansvar i samarbetet med Socialdemokraterna för att se till att länsstyrelserna får resurser så att man klarar av arbetet.
Herr talman! Jag kan glädja Harald Nordlund med att man från Naturvårdsverkets sida anslår 4 miljoner kronor till länsstyrelserna. Det är det man föreslog i den Lundinska utredningen som kom förra året i mars. Man har tittat på det här och sett att en förstärkning behövs, så den förstärkningen - 4 miljoner kronor - går nu ut till länsstyrelserna. Det går inte lika mycket till alla länsstyrelser. Det finns många länsstyrelser som har god kompetens på de här områdena, t.ex. i Norrland. Det finns andra länsstyrelser i södra och mellersta Sverige där man har varit tvungen att prioritera jordbruket på grund av EU:s jordbruksstöd. Det är ju som bekant ganska omfattande. Lösningen har alltså redan kommit. Den frågan är löst. Jag fick tyvärr inget svar när det gällde Harald Nordlunds syn på det förslag om jakt på varg som Rovdjursutredningen har lagt fram. Jag kan inte se något annat än att Sverige klart kommer att bryta mot de konventioner som finns, mot Natura 2000 och även mot fågeldirektivet. Morkullejakten tog vi t.ex. bort just därför att det inte skulle finnas. Men t.ex. skarv finns fortfarande på listorna. Där bedriver vi en jakt som inte alls stämmer överens med fågeldirektivet. Visst finns det mycket att göra. Jag hoppas på stöd från Folkpartiet framför allt när det gäller Rovdjursutredningen och dess förslag till jakt på varg, så att det inte genomförs.

Herr talman! Först kan jag informera kammaren - en information som utskottet redan har fått under hösten - om att miljöfrågorna är högprioriterade inför det svenska ordförandeskapet i EU. Det sker just nu mycket miljöarbete runt om i landet. Agenda 21-arbete sker i stort sett i landets alla kommuner, för att genomföra det som beslutades i Rio. Det är ett arbete som sker långt från stora paroller från riksdagens talarstol och som inte längre väcker så stor uppmärksamhet i medierna. Det är där, ute i den praktiska verkligheten, som det egentliga miljöarbetet genomförs. Jag tycker att dessa personer förtjänar en eloge för sitt engagemang och för sitt idoga arbete för en bättre miljö för oss, våra barn och kommande generationer. Riksdagen kan inte genomföra miljöförbättringar, men vi kan genom lagstiftning skapa verktyg och instrument. Vi har beslutat om en miljöbalk, vi har fastställt 15 övergripande miljömål och vi är på väg att förfina dessa miljömål. Vi har avsatt åtskilliga miljarder för lokala miljöinvesteringar som används till miljöprojekt som invånarna tycker är angelägna i sin kommun. Staten talar inte om vilka metoder som är bäst. Det klarar man bättre på plats ute i kommunerna. Vi kan också bidra till kunskapen om hur miljön fungerar och om hur vi kan bevara detta arv och det spännande som finns i vår natur. Initiativ har tagits av regeringen till ett grönt kunskapslyft, och det blir en värdefull plattform för det fortsatta byggandet av det hållbara samhället. Herr talman! Ändå får vi gång på gång höra att det är så tyst om miljöfrågorna. T.o.m. oppositionen tyckte i budgetdebatten före jul att det inte rådde några större meningsmotsättningar på miljöområdet. Det finns säkert många förklaringar till detta. Men det är ju inte så svårt att komma överens om 15 övergripande miljömål så länge de inte är nedbrutna och ska genomföras i verkligheten. Ingen vågar gå emot sådana mål som frisk luft, levande skogar osv., men vi kommer att få bekänna färg. En enig riksdag har beslutat att delmålen ska behandlas av riksdagen, och då får vi se om det ligger något bakom ställningstagandet till de övergripande miljömålen. Vi socialdemokrater menar allvar. Det är inte bara vackra målsättningar som ska fastställas här i kammaren. Vi ska baxa dem ända fram till ett genomförande ute i den svenska verkligheten. Då får vi se om enigheten består. Det skulle vara mycket bra för att bygga det hållbara Sverige, men jag tvivlar på att den består. Jag tvivlar eftersom det är då som frågorna kommer att ställas på sin spets. Vi får se hur stor enigheten är när miljömålen bryts ned. Då kommer de konservativa krafter som är rädda för förändringar fram. Då kommer olika särintressen att tala om att det är bra med en hållbar utveckling, men att det inte går att göra någonting på deras eget område. De kommer att ha många argument som är publikknipande för att ingenting göra. De kommer att driva opinion för sin sak. Kommer ni moderater att stå emot när industrin kommer och klagar över ökade kostnader när vi ska använda ekonomiska styrmedel för att fasa ut t.ex. farliga kemikalier? Kommer ni moderater, kristdemokrater och centerpartister att stå emot när bönderna måste minska sin giftanvändning i jordbruket? Jag är inte säker på det, men det vore bra om vi kunde få ett besked här i kammaren. Tänker ni lämna frisedel åt några, och i så fall vilka? Anledningarna till att jag tvivlar är många. Jag ska ta ett exempel härifrån Stockholm. Naturskyddsföreningen bedriver tillsammans med fem utmanarkommuner ett projekt som på tre år ska sätta i gång processer för att utveckla metoder för att avveckla användningen av fossila bränslen. Kommunerna kommer att fungera som pådrivare för att ta bort nationella hinder för en hållbar utveckling. Det är bra. Det talas ofta om hinder, inte minst i denna kammare, men det är sällan som vi kan få dem definierade. Det är kommuner med olika förutsättningar som deltar. Fram till maktskiftet efter valet var Stockholm som storstad en av de kommuner som ville delta i det här projektet. Men när borgerligheten tog över var det inte intressant längre. Stockholm hoppade av. Vad är det för fel att delta i ett projekt för att analysera hinder och utveckla metoder för att minska fossilbränsleanvändningen? Här i riksdagen ställer vi ju upp på målet om en begränsad klimatpåverkan så att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en ofarlig nivå. Det handlar om att ta miljömålen på allvar, herr talman, och det gäller även för den borgerliga majoriteten i Stockholm. Det handlar egentligen om att våga gå före. Vi kan inte vänta på att allt ska genomföras i alla konkurrentländer samtidigt. Då blir det inga försök och inga erfarenheter att ta fasta på. Utvecklingen mot ett hållbart samhälle kommer att avstanna. Det är säkert så att den som vågar gå före också får ett försprång i utvecklingen. En del jobb och verksamheter kommer att få stryka på foten, men ännu fler nya kommer att skapas. Det kommer att skapas jobb med ny teknik och nya kunskaper. Den som är först kan också exportera till andra som ligger steget efter och har all utveckling framför sig. Här ligger möjligheten att skapa många nya gröna arbetstillfällen. Den frågan kommer Ann-Kristine Johansson att utveckla senare i debatten. Det finns ett kinesiskt ordspråk som lyder: När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd, men andra bygger väderkvarnar. Herr talman! Vi behöver inte fler vindskydd. Nu bygger vi väderkvarnar.

Herr talman! Miljömålsarbetet är viktigt. Men det arbetet och fastställandet av målen påverkar ju inte miljösituationen i sig om vi inte ser till att de här målen uppfylls. Det är ju i det arbetet vi ser de politiska åsiktsskillnaderna. Vi märker dem också i den här debatten. Från en del håll talas det om att vi har löst det mesta, men att det återstår några problem. Andra, t.ex. vi i Folkpartiet, ser de stora problemen som handlar om vår överlevnad. Då är det viktigt att vi får diskutera arbetet för att uppnå de här målen. En etapp i det här arbetet är den gröna skatteväxlingen. I budgetdebatten före jul sade socialdemokraten Sinikka Bohlin att frågan om grön skatteväxling inte hör hemma i miljödebatten. Jag delar inte den uppfattningen och vill därför fråga Alf Eriksson: När får vi en rejäl skatteväxling i Sverige med höjda miljö och energiskatter och sänkta skatter på arbete?
Herr talman! Jag delar Harald Nordlunds uppfattning om hur vi ska jobba med miljömålen och den processen. I den här arsenalen av verktyg är ju miljöskatter ett verktyg. Om man sedan ska diskutera det i miljödebatten eller i skattedebatten kan väl vara sak samma. Det pågår ett arbete för att utveckla detta instrument. Men det är inte så enkelt, och det har sagts här i kammaren många gånger förr. Om man ska ha det som en skatteintäkt är ju målet med miljöskatten att basen för skatteintäkten ska bort. Därför kan man inte ha miljöskatter för att finansiera den svenska välfärden. Det måste vara ett instrument för att förbättra miljön.
Herr talman! Hur ska man tolka detta? Innebär det här beskedet att Socialdemokraterna är positiva till grön skatteväxling men att man ännu inte har hittat formerna för den, eller innebär det ett ifrågasättande av grön skatteväxling?
Herr talman! Grön skatteväxling är ett instrument. Vi har många gånger i den här kammaren ställt upp på att använda det här instrumentet. Jag försöker att beskriva svårigheterna. Det är lätt att tala om detta och ha uppfattningar här i talarstolen, men när vi kommer till genomförandefasen uppkommer besvärligheterna. Dessa besvärligheter håller man just nu på att lösa. Vi kan förvänta oss att vi får den här frågan på bordet under våren.
Herr talman! Jag fick svar från regeringssidan när jag ställde en fråga tidigare, därför tänkte jag svara Alf Eriksson när han frågade oss om vi kristdemokrater skulle ställa ut några frisedlar när vi ska fastställa de mer konkreta delmiljömålen och handlingsplanerna. Det gör vi inte. Vi ska se till att också fortsättningsvis försöka verka för att svenska jordbrukare ska kunna bedriva en miljöriktig och djurhållningsmässigt bra produktion. Problemet är att regeringen ibland rycker undan de här förutsättningarna med sin politik. Vi kan ta det senaste exemplet med avskaffande av REKO-stödet. Det var en bra miljöinsats som slog igenom på bred front. Men det plockade man bort. Vi för vår del står upp för en miljöriktig jordbrukspolitik.
Herr talman! Tack för det beskedet. När vi nu kommer in i det här "svåra" arbetet är det ganska viktigt att veta att det finns en bred uppslutning när det gäller att uppfylla målen.

Herr talman! Alf Eriksson ställde frågan om vi moderater ställer upp på åtgärder för en bättre miljö när det väl gäller. Jag kan inleda med att lugna Alf Eriksson något genom att säga: Ja, när miljönyttan är i fokus för förslagen är vi moderater redo att ställa upp. Tyvärr har det många gånger varit så att när förslag om miljöskatter läggs har miljönyttan kommit i andra hand och stärkning av budgeten i första hand. I mitt anförande talade jag om handel med utsläppsrätter som är en stor perspektivförändring i miljöpolitiken där stat och näringsliv finner gemensamma lösningar. Min fråga till Alf Eriksson är: Är Socialdemokraterna redo att komma med sådana förslag, eller att ställa upp på sådana förslag?
Herr talman! Handel med utsläppsrätter är ett instrument som man nu diskuterar i bl.a. klimatkommissionen. Naturligtvis kan detta arbete inte enbart använda handel med utsläppsrätter, men det är ett instrument. Jag förutsätter att vi kommer att använda även detta instrument.
Herr talman! Det är med viss tillfredsställelse som jag hör från Alf Eriksson och regeringsrepresentanterna att man är positiv till handel med utsläppsrätter. Är det så jag kan tolka Alf Erikssons svar?
Herr talman! Jag säger att det är ett instrument av många. Det ska användas med försiktighet. Vi ska inte vältra över problemen på andra. Det är ett instrument som finns i arsenalen. Jag förutsätter att det kommer att användas.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för Alf Erikssons inlägg. Det finns mycket i det som jag kan instämma i. Ett område tog Alf Eriksson inte upp, nämligen naturvårdspolitiken. Det är ett område som vi har ett samarbete kring, och där vi har nått stora framsteg tillsammans. Men allt är inte gjort än. Fältbiologerna bedriver just nu en kampanj för att skydda ett skogsområde nordväst om Jokkmokk som heter Rimakåbbå Jelka. Det ägs av staten, och Fastighetsverket förvaltar området. Det är ett stort sammanhängande område på ungefär tre kvadratmil med mycket höga naturvärden. Trots det finns det ett latent hot mot det så länge Socialdemokraterna i riksdagen ser på skyddet av sådana här skogsområden som staten redan äger och som behöver ett varaktigt skydd.
Herr talman! Det pågår ju ett ganska omfattande arbete runt om i vårt land med att skydda skyddsvärda biotoper i skogen. Jag har ingen kännedom om detta enskilda fall långt uppe i Norrland, även om jag gärna skulle vilja ha det. Rent generellt kan jag säga att det pågår mycket arbete. Det är ett väsentligt jobb som görs. Jag förutsätter att man ska klara av att skydda det här området också, om det nu har de biotopvärden som sägs i debatten.
Herr talman! Ett problem med det statliga skogsinnehavet är ju hur Fastighetsverket bedriver sitt skogsbruk i dag. Regeringen har gett i uppdrag till Fastighetsverket att det ska miljöcertifiera sitt skogsbruk. Jag har fått uppgifter från Naturvårdsverket i Norrland om att Fastighetsverket har problem med sin miljöcertifiering. Man vill helt enkelt hugga i skogen som certifieringsbolaget anser borde skyddas och sparas. Den förklaring som jag har fått är att Fastighetsverkets direktiv och avkastningskrav i övrigt förutsätter att man hugger mer än vad certifieringen tillåter. Om det finns en uppenbar konflikt mellan målet att miljöcertifiera statens skogar och de avkastningskrav som ställs på dem kan då Socialdemokraterna tänka sig att se över avkastningskravet för Fastighetsverket?
Herr talman! Jag är för dåligt påläst om just det här enskilda fallet. Men självklart är det så att om det skulle visa sig att avkastningskraven är så stora att man inte kan klara att bevara miljön och bevaransvärda biotoper får vi titta på detta. Som jag nämnde i mitt anförande har vi ställt upp på det övergripande målet att vi ska bevara skyddsvärda skogar, så jag förutsätter att vi ska kunna lösa det här.
Herr talman! Alf Eriksson var inne på området miljömål och miljöskatter. När det gäller miljömål får de inte bli nyårslöften utan det gäller att komma vidare med åtgärder. Jag tror att vi är ganska överens om att det är åtgärder som krävs. När det gäller avfall är det frågan om vilken syn man har på det. Vi införde en avfallsskatt för deponi, vilket var positivt. Men det i sin tur leder till en ökad förbränning av avfallet. Detta har inneburit att man utökar antalet förbränningsanläggningar. Vi har inte tillräckligt med sopor utan man importerar flera hundratusentals ton från bl.a. Norge för att förbränna. Hur ser Alf Eriksson på den här avfallsimporten från andra länder till Sverige? Och vilken syn har Alf Eriksson på att man skulle införa en avfallsförbränningsskatt?
Herr talman! Den här frågan var ju mycket omdebatterad när vi införde avfallsskatten. Vi tog det första steget med avfallsskatten eftersom det är så viktigt att begränsa det material som läggs på deponi. Vi sade redan då att om det skulle visa sig att förbränningen kommer att ske under okontrollerade former eller liknande får vi titta på det. Samma svar hade miljöministern här i kammaren under hösten, att vi håller den frågan under bevakning. Jag förutsätter att den kommer upp här under våren.
Herr talman! Den offentliga statistiken på utsläppen från avfallsförbränningen visar att dioxinmängden är 5,4 gram per år från förbränningen. Nyligen gjordes en undersökning i Green Peace regi som visar att man har flyttat dioxinutsläppen från luften till askan. Om man tittar på det totala visar det sig att snittet ligger på ungefär 114 gram. Det är ju en himmelsvid skillnad i slutresultat. Därför tycker jag att man borde se allvarligt på frågan om förbränningen av våra sopor. Har Alf Eriksson en annan tankebana när det gäller hur man ska minska dioxinutsläppen?
Herr talman! Det utvecklas ständigt nya metoder. Det utvecklas metoder för att sortera avfallet och sedan bränna det som kan brännas och återvinna det som kan återvinnas. Sådana metoder håller på att utvecklas. Det finns anläggningar som håller på att byggas. Vi ska avvakta lite och se vart kunskapen tar vägen innan vi totalt binder oss för hur vi ska tackla förbränningsproblematiken.
Herr talman! Jag delar den oro som Vänsterpartiet har framfört när det gäller dioxinproblemet och tycker att vi kanske skulle ha väntat på tekniken för detta innan vi införde de skatter som ledde till en ökad sopförbränning. Alf Eriksson frågar moderaterna om de klarar av att stå emot de grupper som kanske inte är så intresserade av att vi ställer om samhället i ekologiskt hållbar riktning. Därför skulle jag vilja ställa en fråga till Alf Eriksson. Vi kan ha olika uppfattningar om skatteväxling, men jag förmodar att vi har en gemensam uppfattning om att ekonomiska styrmedel ska användas i omställningen. Då frågar jag: Klarar Socialdemokraterna av att stå upp för de påtryckningar man får när det gäller t.ex. en höjd koldioxidskatt, en höjd skatt på bensin och en höjd skatt på diesel?
Herr talman! Självklart står vi upp för att förverkliga de mål som jag nyss har redogjort för här i kammaren. Gudrun Lindvall tar upp exempel. Det är inte säkert att vi sammantaget ska använda just de exempel som Gudrun Lindvall tycker är väsentliga för att nå de här målen. Det kan finnas andra. Men detta arbete sker just nu i Miljömålsberedningen. Vi kommer att få materialet till kammaren. Men jag kan lova Gudrun Lindvall att vi ställer upp för att nå målen.
Herr talman! Det var ett något svävande svar, kan man säga. Vi har gjort en skatteväxling värd 1,7 miljarder i den budget som vi har lagt fram nu. Jag vet hur svårt det var att få igenom de miljöskatterna på den sidan. Jag trodde att vi var överens om, Alf Eriksson, att ett av de stora problemen framöver är den globala växthuseffekten. Det är ingen som kan förneka att den stora boven i det dramat är de fossila bränslena. Det är den totala ökningen av användningen av olja i form av bensin, diesel, plaster osv. Det faktum att vi bränner plast vid sopförbränningsanläggningarna är egentligen samma sak som att förbränna olja, fast den har förädlats till plast först. Vi har precis fått en utredning som visar att det är mycket viktigt att ta itu med just koldioxiden för att komma till rätta med klimatförändringarna. Om Alf Eriksson är så svävande när det gäller att höja skatterna för koldioxid, bensin och diesel undrar jag om inte socialdemokraterna också måste fundera på om man sitter för hårt i den fälla som moderaterna talade om. Eller vågar ni, kanske redan nästa år, visa att ni vill vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle?
Herr talman! Det är inte säkert att det är enbart genom höjda skatter som vi ska klara av att fasa ut fossilbränslen. Det kan faktiskt finnas andra metoder. Det kan också finnas möjligheter när vi skapar andra alternativ. Det är just därför det inte är möjligt att, som vissa vill, sänka miljöskatterna, för då blir alternativen för dyra och ingen kommer att använda dem. Det här får ske i en balansgång. Det kan naturligtvis innebära att vi höjer vissa skatter för att kunna fasa in miljövänlig teknik och minska fossilbränsleanvändningen.

Herr talman! Regeringen talar ofta och mycket om det ekologiskt hållbara samhället och likaledes om en hållbar tillväxt. Självfallet är det mycket viktigt att tillväxt och välfärd kan vinnas utan att skada miljön och utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Men jag finner det anmärkningsvärt, som också många andra gör, att dagens debatt genomförs utan medverkan av det statsråd som borde känna stort ansvar för de områden som nu debatteras. Herr talman! Trots tidens alla varningsklockor och domedagsprofetior om utvecklingen på miljöområdet - det kan gälla varningssignaler för växthusklimatets eventuella effekter på vår jord och hoten mot våra vatten - måste man ändå konstatera att det under de senaste 30 åren också har hänt en hel del positiva saker. Forskning och ny teknik har givit oss nya och miljövänligare produktionsmetoder såväl inom industri som livsmedelsproduktion. Det är två viktiga områden. Låt mig bara erinra om de stora framgångar som vunnits inom skogs och pappersindustrin. För 20 år sedan var det stor skepsis mot möjligheten att få ned utsläppen vid pappersmassatillverkningen. I dag, när vi har facit, kan vi konstatera att det gick mycket fortare än någon tidigare väntat sig. Nya processer och ny teknik, t.ex. slutna system, har tagit över, med stora miljövinster som följd, och utvecklingen fortsätter. Inom jordbruket, som under de senaste 50 åren pressats hårt att rationalisera och effektivisera för att hänga med i konkurrensen samt producera till rimliga konsumentpriser, kan vi också konstatera positiva förändringar. Jordbruket tvingades under 50-talet till användning av kemikalier för att klara produktion och ekonomi samt konkurrens. Ofta användes mycket giftiga och inte minst för användarna farliga gifter. Men efterhand har preparaten blivit mindre farliga och i ökad utsträckning används i dag biologiskt växtskydd, inte minst inom trädgårdsnäringen. Tekniken har blivit allt bättre. Kunskap och medvetenhet har ökat. Vi har i dag en behovsanpassad användning av växtskyddsmedel. Detsamma gäller användning av växtnäring, mineralgödsel och annan gödsel. Jorden måste få den växtnäring som grödan behöver för att ge en god och näringsrik skörd. Den positiva utvecklingen måste stimuleras vidare, såväl det konventionella jordbrukets satsningar på allt miljövänligare metoder och produktion som den Kravproduktion som sker. Tyvärr är det så att regeringen, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, inför framtiden tar bort det s.k. REKO-stödet för den konventionella jordbruksproduktionen inom ramen för miljöprogrammet och miljöersättningarna från EU. Detta är djupt olyckligt då just detta program steg för steg har vunnit stor anslutning, inte minst i de slättbygds och kustområden som i vårt land beskylls för utsläpp till sjöar och vattendrag. REKO programmet innehåller krav på lösningar som bidrar till att minimera riskerna för utsläpp till sjöar och vattendrag. Varför ta bort detta positiva program? Sverige har relativt sett, jämfört med andra stora jordbruksländer, bra produktionsresultat med balanserad användning av gödsel och växtskyddsmedel. Det stora problemet är att svenska producenter i dag straffas för detta genom höga skatter på produktionsmedel. Konkurrenskraften hämmas och vi tappar marknadsandelar. Det blir mycket svårt att vinna dessa tillbaka. Nu gäller det, herr talman, att inte tappa mer. Men detta tycks inte regeringen inse. I ord talar man om ekologiskt hållbar utveckling och satsar huvudsakligen på att tvinga fram en produktion av Kravprodukter som är kostsammare att producera och dyrare för konsumenterna att köpa. Riskerna för motgångar i produktionen är relativt stora. Vi moderater är för mångfald och vill att Kravproduktionen ska utvecklas, men i den takt människor är beredda att betala vad det kostar. Därmed kommer de producenter som satsat hårt och länge på denna odlingsform att klara sig bra även i framtiden. Risken med den alltför ensidiga regeringssatsningen på Krav är att konventionella producenter av kommersiella skäl rycks in i Kravproduktionen kortsiktigt för att den just nu är lönsam. Dock utgör den konventionella produktionen en huvuddel av totalproduktionen i landet. Det är viktigt att den sker med stor hänsyn till miljön. Så sker också genom bl.a. en balanserad odling. Miljöhusesyn är ett exempel på tillsyn av detta och det nämnda REKO systemet ett annat. De tas nu bort. Varför har regeringen och riksdagens majoritet anledning att ta bort dessa system för en positiv utveckling av jordbruksproduktionen i Sverige, med stora miljövinster som följd? Varför tar man bort dem? Det finns anledning att ifrågasätta den fortsatta utvecklingen om regeringen inte inser faran med den utveckling som nu ligger i leden. Jag tycker att det är angeläget att i denna lilla debatt beröra dessa punkter, för det är av avgörande betydelse för om Sverige i framtiden ska bli ett jordbruksland som har möjlighet att förse svenska konsumenter med svenskproducerade produkter. Det är avgörande. Jag tror att regeringen i dag nonchalerar eller låter bli att se den verklighet som vi upplever ute på fältet. Det är en kolossal strukturomvandling i svenskt jordbruk i dag. Det är uppenbart att de mindre enheterna, som ofta sysslar med köttproduktion och därmed bidrar till att hålla markerna öppna, också nu lägger av. Här behövs positiva signaler. Det är vi i riksdagen som gemensamt borde inse detta. Jag beklagar att de som har makten i dag inte tycks vilja inse detta. Sänk de skatter och avgifter som hämmar de svenska producenternas möjligheter att fortsättningsvis också producera svenska råvaror till svenska livsmedel i framtiden! Det är också viktigt därför att det innebär många arbetstillfällen, som nu är i fara. Jag vill fråga socialdemokraterna: Inser ni inte att den jordbrukspolitik som förs i dag leder till färre jobb, både inom jordbruket och inom livsmedelsindustrin? Inser ni inte att den utvecklingen är väldigt negativ för Sveriges möjligheter att hävda en miljömässigt bättre produktion än den som faktiskt sker i vår omvärld?

Fru talman! Ingvar Eriksson talar om den positiva utvecklingen när det gäller användningen av kemiska bekämpningsmedel. När vi tittar tio år tillbaka och fram till i dag kan vi se att den utvecklingen inte har varit positiv. Ingvar Eriksson beskriver verkligheten annorlunda än vad den egentligen är. Under hela 90-talet har användningen av kemiska bekämpningsmedel, mätt i doser, ökat med totalt 30 %. Under de sista åren av 90-talet har även volymen av använda bekämpningsmedel ökat.
Fru talman! Jag har aldrig blundat. Jag har nämligen själv erfarenhet av detta sedan 45 år tillbaka, även som egen producent. Jag var med på den tiden när vi inte använde praktiskt taget några bekämpningsmedel i mitten av 40-talet. Men när de moderna produktionsmetoderna tvingades fram, inte minst av socialdemokraterna, tvingades man för att hänga med omvärlden att producera effektivare, och då tvingades man till användning av också kemikalier och växthusmedel. I det långa perspektivet har det skett väldigt mycket positivt i den här riktningen. Det är mindre farliga bekämpningsmedel och halverade doser. Jag har själv upplevt - man har fått kunskap, erfarenhet och en betydligt bättre medvetenhet - att utvecklingen är i positiv inriktning. Att det sedan i vissa år, på grund av priser och sådant, kan leda till att inköpen blir större är en helt annan sak.
Fru talman! Jag förnekar inte att det på längre sikt - 20, 30, 40 år - har varit en positiv utveckling. Men under hela 90-talet har utvecklingen sett annorlunda ut. Det är inte några enskilda år det handlar om, det är ett trendbrott. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit att vi ska utforma bekämpningsmedelsskatten på ett annat sätt, på ett sätt som gör att vi bättre når miljömålen men för den skull inte försämrar jordbrukets konkurrenskraft. Jag skulle vilja fråga Ingvar Eriksson om moderaterna är beredda att delta i en diskussion om en bättre och mer ändamålsenlig utformning av bekämpningsmedelsavgiften.
Fru talman! Självklart är vi medvetna om vikten av att få fram bättre och mindre farliga hjälpmedel i produktionen, trots den hårda press man har i dag inom svenskt jordbruk. Jag vill också garantera och påvisa att svenska jordbrukare aktivt arbetar för detta. REKO-systemet är ett system som bidrar till att också minska riskerna för utflöden och förluster när det gäller både bekämpningsmedel och växthusmedel. Men det har ni medverkat till att ta bort. Varför har ni gjort detta? Vi är beredda att medverka till en positiv utveckling, minskad användning av bekämpningsmedel, mindre farliga medel, ökad användning av biologiska medel. Vi tror på forskning och utveckling. Utvecklingen hittills har visat på nya möjligheter, och de kommer också framöver att bli bättre, det är jag övertygad om.
Fru talman! Återigen har en representant för Moderaterna här i talarstolen gett intryck av att de flesta miljöproblemen dock är lösta. Jag och Folkpartiet är mycket mer oroade och bekymrade över den situation vi har. Det gäller luftföroreningarna, skyddet av värdefull natur osv. I den pågående debatten om avfallshanteringen har jag inte sett eller hört en enda moderat representant stå upp och försvara den inriktning som vi har uttalat oss för. Men däremot har jag sett flera moderata representanter backa upp ifrågasättandet och förorda mera förbrännning. Min fråga, fru talman, till Ingvar Eriksson är: Vilken syn har moderaterna egentligen på den inriktning vi ändå har bestämt oss för när det gäller avfallshanteringen - källsortera, åstadkomma kretsloppet?
Fru talman! Jag är lite förvånad att Harald Nordlund inte har följt de moderata initiativ som togs i utskottet. Det var kanske under förra perioden vi gick i bräschen för bl.a. bioceller, ett mycket gångbart alternativ till förbränning. Vi slogs för det, men vi misslyckades. Vi försökte igen i samband dem förra årets beslut om hanteringen av avfallsskatt. Vi var emot avfallsskatten, för vi menade att den stimulerar på vissa områden till vissa förbättringar, men på andra områden är den direkt negativ, bl.a. när det gäller bioceller. Där har man en miljövänlig vinst som är betydligt större än att åka med avfallet till stora förbränningsanläggningar. På den punkten kan jag lugna Harald Nordlund att vi är med och diskuterar, men vi är också för mångfald. Vi ser på olika sätt. Ibland kan det vara olika system som passar bättre på ett ställe än på ett annat. Det är vi beredda att diskutera. Men vi är alltså positiva till en förbättrad avfallshantering.
Fru talman! Tyvärr fick jag inte svar på min fråga: Vilken är den moderata uppfattningen om källsortering? Moderaterna gick emot att vi skulle lägga en skatt på förbränningen, på samma nivå som på deponering, vilket får till följd ökad förbränning. Det stämmer väl med de moderata inlägg i debatten som jag har läst, nämligen öka förbränningen, ifrågasätt pågående källsortering. Det här tycker jag är en mycket allvarlig inställning från moderaternas sida, om det är den som gäller. Är det den som gäller?
Fru talman! Än en gång har vi i utskottet hävdat den andra uppfattningen. Vi är för olika lösningar - förbränning i vissa fall. Men det beslut som fattades om att deponering i bioceller ska förbjudas inom några år är vi definitivt emot, och vi fortsätter att vara emot det. Jag kan inte finna att vi i vårt utskott har agerat mot källsortering. Källsortering är bra. Vi kan konstatera också att våra s.k. soptippar i dag inte är avfallsanläggningar utan återvinningsanläggningar, och det har vi en väldigt positiv inställning till. Jag tror att det är fråga om missförstånd eller om att enskilda debattörer kanske har vilselett Harald
Fru talman! Ingvar Eriksson tog upp skogsindustrin, massaindustrin, pappersindustrin som ett positivt exempel när det gäller utvecklingen på miljösidan. Ja visst, de har gått framåt och varit spjutspets hos en del koncerner på miljöområdet. Men det har de varit så länge miljöinsatserna inte har kostat någonting, utan man har haft vinster av att göra det. När man nu har kommit i det läget att det börjar kosta pengar att vidta åtgärderna är tongångarna lite annorlunda. Då skulle jag vilja fråga Ingvar Eriksson: Rekommenderar Ingvar Eriksson marknadslösningar, eller kan han tänka sig andra styrmedel för att komma vidare när det gäller industrins miljöåtgärder?
Fru talman! Ja visst, vi har den uppfattningen att marknaden i dag efterfrågar miljövänligt producerade produkter. Jag tror att det kommer att få stor betydelse även i framtiden och påverka den här utvecklingen, och den måhända kanske lite mer reserverade synen på att gå vidare till ytterligare landvinningar, som är kostsamma. På grund av marknadens efterfrågan tror jag att detta kommer lösa sig. Jag tror att det ligger i inte minst den svenska massa och pappersindustrins intresse att gå i bräschen, att vara i framkant, och jag tror att det är en garanti för att utvecklingen även framöver ska bli positiv.
Fru talman! Vi behöver kraftiga åtgärder för de miljögifter som skadar ekosystemen och människors hälsa i industriprocesser och direktexponeringar. Vi måste fasa ut vissa ämnen, och det ganska snabbt. Jag tänker på dem som vi redan vet är farligast. Vi kan inte nöja oss med nyårslöften, som jag sade tidigare, utan det måste till åtgärder.
Fru talman! Vi gick en gång, tillsammans med andra, i bräschen för att så snart ett miljövänligare preparat eller en miljövänligare lösning kunde presteras skulle den väljas. Den inriktningen har vi haft, och den kommer vi att ha även i framtiden.
Fru talman! Det gick två timmar, och sedan ville moderaterna sänka miljöskatter och undanta vissa grupper från miljöansvar. Två timmar - sedan är vi där igen. Det är just miljöskatter för lantbruket som Ingvar Eriksson vill sänka. Det behöver inte kommenteras ytterligare, för vi har haft den här debatten så många gånger tidigare. Jag tycker att det är värt, om vi nu ska ha en jordbruksdebatt, att läsa vad som står i det nyhetsbrev som kom från mejerierna häromdagen. Vi kan där se att 700 mjölkproducenter satsade på ny och tillbyggnad under 1999 och att man räknar med att lika många kommer att satsa på ny och tillbyggnad under år 2000. Det är, som det står i nyhetsbrevet, en boom av aldrig skådat slag. Det finns en framtidstro i branschen, står det. Det står också att läsa att det bl.a. beror på att Sverige har billiga matpriser, Europas näst högsta mjölkpris och därmed låga kostnader. Det här är någonting som vi också bör ta upp när vi diskuterar lantbruk. Vad jag vill fråga är: Hur kan Ingvar Eriksson påstå att vi har tagit bort växtnäringsläckage när vi har tagit just godbitarna ur REKO och fört över till andra stödformer i de nya stödprogrammen? Har inte Ingvar Eriksson läst på?
Fru talman! När man genomförde REKO systemet var det i början en tveksamhet, men successivt har anslutningen till REKO-systemet, dvs. ett system som innehåller miljökrav, odlingsfria, gödslingsfria och sprutningsfria zoner, fått ökad anslutning. Vi tycker att det är oerhört positivt att detta har skett, inte minst i Sydsveriges områden, som är mest utsatta för eventuella utsläpp. Här har detta system bidragit till en positiv utveckling. Varför ska man då ta bort det? Nu säger man att man ska komma med andra lösningar, men vi har ännu inte sett dem. Vi kan befara att andra lösningar kanske blir så komplicerade att man återigen missar pengar från EU som skulle kunna användas för att gagna miljön, inte minst i framtiden. Vi har förlorat tidigare, men vi har inte råd att göra det i framtiden.
Fru talman! Om vi ser på verkligheten, Ingvar Eriksson, var det så att av de program som instiftades var det just REKO och vallstödet som utnyttjades sämst och bidrog till att Sverige inte fick så mycket i de senaste förhandlingarna om miljöstöd. REKO var det program som procentuellt utnyttjades minst. Om vi hade använt pengarna på ett annat sätt och inte skapat ett REKO-program med uppblåsta siffror, där pengarna inte utnyttjades, kanske vi hade haft en bättre situation inför det nya miljöstödsprogrammet. Vad vi har gjort är att vi har plockat de bästa bitarna, växtnäringsläckagebitarna, kantzon, anläggande av våtmark osv., i de nya programmen. Ingvar Eriksson vet naturligtvis mycket väl att de redan finns med i det förslag som regeringen har lagt. Låt oss inte blunda för det. Det vi har tagit bort ur REKO är bl.a. utbildningsinsatserna, för de var inte framgångsrika. Jag tror att alla i lantbruksorganisationerna är medvetna om att REKO inte blev bra utformat. Däremot får de som gick in de senaste åren finnas kvar eftersom det är femårsprogram som löper.
Fru talman! Jag är medveten om att man ska pröva och se om ett par år vilken utvecklingen blir och då förhoppningsvis kan göra förändringar. Men tidigare erfarenhet visar att regeringen inte har varit benägen att göra förändringar för att rädda pengar. När det gäller REKO-stödet och den långsamma acceptansen av detta, kan man ändå konstatera att det varit en väldigt hög anslutning det senaste året. Det är väldigt många lantbrukare i södra Sverige som går på utbildning. De tappar koncepterna nu. Vad ska komma? säger de. Ska man nu ändra igen? Då tvekar de. Vi måste, när vi satsar på någonting, arbeta långsiktigt för att på det sättet skapa förtroende för olika idéer och olika åtgärder, och regeringen har inte bidragit till att öka förtroendet genom de förändringar som ständigt sker.
Fru talman! Vi har en debatt om miljöfrågor och en framåtsyftande debatt om att vi måste lyfta miljöfrågorna. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till Ingvar Eriksson. När det gäller produktion av livsmedel, både primärt i jordbruket och i livsmedelsindustrin, har den delen av produktionen ökat med 30 % sedan Sverige kom med i EU. Det beror i första hand på att vi i Sverige producerar på ett miljömässigt bra sätt, att vi har säkra livsmedel och att vi använder så lite som möjligt av kväve och annat. Vi försöker använda avgifter och skatter som styrmedel för att minska användandet av de här sakerna. Ingvar Eriksson har i debatten här talat om att det är en avsaknad av miljöpolitik när det gäller inriktningen mot miljömässig livsmedelsproduktion. Jag vill fråga Ingvar Eriksson hur det kommer sig att ni inte kan diskutera att vi ska höja bekämpningsmedelsavgifterna och se till att på så sätt få mindre bekämpningsmedel i jordbruket.
Fru talman! När det gäller bekämpningsmedelsavgifterna har vi inte krävt att de ska sänkas, utan vi har menat att de kan bibehållas. Där har vi möjligheter att även framöver få en positiv utveckling om vi behåller dem. När det gäller skatterna på handelsgödsel, kom de inte till av miljöskäl, utan de kom till för att svenska staten skulle kunna finansiera exporten av spannmålsöverskottet. Man kan inte hävda att just de skatterna bidrar till att på något sätt hjälpa jordbruket. Vi vet att omvärldens konkurrenter knappt har några skatter alls. Österrike och Finland exempelvis tog bort sina skatter på området när de kom med i EU, men Sverige behöll dem. Det har t.o.m. diskuterats att höja dem. Detta hämmar Sveriges möjligheter att bibehålla den positiva utvecklingen när det gäller miljövänlig produktion, som också Michael Hagberg säger att vi har. Vi tycker att det är olyckligt.
Fru talman! Det främsta argumentet för jordbrukets utveckling i Sverige är ett gott miljötänkande. Om jag inte missminner mig har Ingvar Eriksson i utskottet drivit frågan om den s.k. ryggsäcken. I ryggsäcken låg en av de tegelstenar som det stod bekämpningsmedelsavgifter på. Det räcker med att Ingvar Eriksson öppnar dörren och tittar ut över landskapet i Skåne och ser hur det ser ut med grundvattnet där. Resterna av bekämpningsmedel i grundvattnet ökar årligen. Därför tror jag fortfarande att det är viktigt att vi använder oss av ekonomiska styrmedel som instrument för att minska och kanske t.o.m. avskaffa olika former av gifter i vår produktion. Jag tror att Moderaternas politik är ett hot mot svenskt lantbruk om man inte börjar driva de frågorna hårdare.
Fru talman! Jag har redan sagt att vi när det gäller användningen av bekämpningsmedel vill bibehålla avgifterna. Det är inte så att man kan skylla på jordbruket om det på något ställe har funnits ökade rester. Det är jordbruket först att vilja bekämpa, och man är väldigt noggrann med detta i dag. Genom REKO systemet, exempelvis, har man skapat nya möjligheter för att använda bekämpningsmedel på ett miljövänligt och på ett bättre sätt i den mån man använder det. Det sker med stor hänsyn till eventuella risker. Det är en positiv utveckling, och vi är beredda att fortsätta den, så kom inte och påstå att vi vill äventyra den. Men genom att äventyra totalproduktionen av livsmedel i Sverige kommer vi att tappa andelar i produktionen, och det är det olyckligaste som kan hända om vi ska bibehålla den miljövänliga produktionen framöver.

Fru talman! Jag ska använda min tid till ett för mig kärt ämne. Jag bor i Blekinge och Sölvesborg och tänker därför uppehålla mig kring Östersjöns miljö och möjligheter. För 14 000 år sedan var Östersjön täckt av is. 2 000 år senare kallades Östersjön för Baltiska issjön och var en väldig smältvattensjö med sitt utlopp vid Öresund. För 9 000 år sedan kom Östersjön i förbindelse med världshaven via Närkesund och benämndes då Yoldiahavet. Det innebär att vattnet var salt vid denna tid. 1 000 år därefter blev Östersjön åter en insjö med sitt utlopp vid Stora Bält. För omkring 6 000 år sedan kom Östersjön åter i förbindelse med världshaven via de danska sunden och kallades för Litorinahavet. I ungefär 4 000 år har Östersjön haft sin nuvarande utformning. Fru talman! Jag känner en stor ödmjukhet och förundran över utvecklingen. Jag tror också att det är nyttigt att vi, när vi diskuterar den miljöpåverkan som vi utsätter vår planet för, sätter in oss själva i ett historiskt perspektiv. Det har alltså tagit mer än 10 000 år för Östersjön att hitta den ekologiska balans som den befinner sig i i dag. Hur lång tid tar det då för vår generation att rubba denna balans? Med den intensitet som vårt samhälle påverkar Östersjön är det inte längre en fråga om att ange detta i termer av 1 000 år, som jag gjorde tidigare. Frågan är om man ska använda 100 år, eller om det t.o.m. är så illa att allvarliga förändringar kommer att kunna märkas efter tiotalet år. Vi som är ledamöter i denna kammare kan påverka förhållandena i Östersjön på olika sätt. Vi kan förvärra dem eller förbättra dem beroende på vilka åtgärder vi väljer att föreslå och stödja. Jag vill ta upp tre saker. Först är det näringsläckaget. Det består framför allt av kväve och fosfor. Det förändrar på ett dramatiskt sätt den ekologiska balansen. Vissa delar i floran och faunan gynnas så kraftigt att andra kraftigt minskar eller helt försvinner. Stränder växer igen, vattnet blir grumligt och fisket blir lidande. Näringsläckaget ökar inte längre. Kurvan har planat ut, men utmaningen är att få den att peka nedåt. När vi började åtgärda den alltför höga näringstillförseln i Östersjön fanns det ett antal större objekt att börja med. Flera industrier har lagt ned stora resurser för att vända sina avloppstuber in i processen igen. Jag bor själv mellan två papppersbruk som har åstadkommit väldigt mycket på ganska kort tid. En alltmer kunnig och krävande opinion har krävt det och gjort det möjligt. Kommunernas reningsverk har successivt förbättrats och minskat sina utsläpp betydligt, även om här finns mer att göra. Problemet för oss i dag är att det läckage som fortfarande sker kommer från många små källor. Åtgärderna måste därför bli annorlunda. Den andra del jag vill ta upp är fisket. I Östersjön bedrevs det under lång tid på ett sådant sätt att man tog ut räntan - alltså inte mer än det som föryngringen gav. Under senare år har ett antal stora trålare bedrivit storskaligt industrifiske i Östersjön. Dessa fartyg kör med mycket stora trålar och med hög hastighet, så att de dammsuger havet på fisk - stor som liten - där de drar fram. Såväl torsk som strömmingsbeståndet är i dag starkt decimerat. Skarpsillen är på väg att gå samma öde till mötes. Lekbeståndet är inte tillräckligt stort för att man med säkerhet ska kunna säga att beståndet beskattas inom säkra biologiska gränser. Detta tillsammans med övergödningen gör att vi i dag inte har ett balanserat fiske i Östersjön. Här finns flera åtgärder som skulle kunna förbättra situationen, och om de sätts in snabbt finns det också stora möjligheter att fisket i Östersjön kan bedrivas på ett uthålligt sätt. Exempel på sådana åtgärder är att anpassa kvoterna till vad som är biologiskt säkert och gärna göra det med råge. Sätt en maxgräns på t.ex. 500 hästkrafters motorstyrka för fiskebåtarna som ska bedriva fiske i Östersjön. Man kan öka maskstorleken vid torskfiske så att den fångade torsken blir så stor att den hunnit leka i flera år. Man kan avsätta ett antal områden för marina reservat - dels för att freda fauna och flora, dels för forskning och som referensområde. Det tredje jag vill ta upp är Östersjön som transportled. Att använda Östersjön som transportled har två sidor vad gäller miljön. Vi vet alla att också Östersjön har drabbats av förödande oljeutsläpp och fått fungera som avstjälpningsplats för krigsmateriel. De överenskommelser som har gjorts inom HELCOM inger hopp om framtiden vad det gäller båttrafiken. Våra ansträngningar för att nå internationella överenskommelser här måste öka. Östersjön har också som transportled en outnyttjad sida som är positiv för miljön. Handeln och utbytet med Östeuropa förväntas öka kraftigt under kommande år. Mycket gods går i dag på lastbilar genom sydvästra Sverige och vidare genom Danmark och Tyskland. Genom att bygga ut järnvägarna fram till Östersjöhamnarna bidrar vi till ett mer miljöanpassat transportsystem, och då minskar luftföroreningarna också i Östersjön. I Blekinge, som jag kommer ifrån, finns det bra hamnar. De kan med intelligenta järnvägssatsningar bli porten mot ett nytt Östeuropa. Fru talman! Stormen i vintras ställde till stora problem för många. Men vad gäller Östersjön när vi nu stora förhoppningar om att det har kommit in syrerikt och salt vatten i sådana mängder att det också når djupen. Då ökar möjligheterna betydligt för reproduktion av torsk. Det gäller för oss att gripa denna möjlighet och fatta beslut som stöder en positiv utveckling av miljön i Östersjön. Fru talman! Östersjön har utvecklats till ett fredens hav. Låt oss tillsammans också göra det till ett rent och levande hav.

Fru talman! "Miljön - en hållbar utveckling" är samlingsnamnet på det debattområde som vi betar av just nu här i kammaren. En hållbar utveckling är också det som vi alla, oavsett partifärg, säger oss sträva efter. Men vi kan konstatera att vi har lite olika vägar att nå det målet, och vi har lite olika takt. I går, i partiledardebatten, sade statsministern att koldioxiden är ett problem. Lite längre fram i debatten sade han att miljöfrågorna är så mycket mer än bara koldioxidfrågan. Statsministern berättade att han själv och miljöministern nu ska dra i gång en omfattande miljösatsning - ett grönt kunskapslyft i form av en stor och bred folklig kunskapssatsning. Man startar med att väcka svenska folkets förundran över skapelsen. Så bra! Så jättebra! Miljöfrågorna måste lyftas, och det är bra att det sker genom ett sådant regeringsinitiativ. Miljöfrågorna har hittills inte varit särskilt prioriterade i regeringen. Snarare har regeringens arbete inom flera områden varit negativt för miljön. Den förda energipolitiken är ett praktexempel på hur regeringen agerar. I internationella sammanhang ställer man sig bakom överenskommelser om minskade utsläpp av koldioxid, men raskt därefter ansöker man om undantag och begär i stället att få öka utsläppen. De koldioxidutsläpp som statsministern förringade i går på partiledardebatten får inte negligeras, tvärtom. Alla vet ju i dag att ökade utsläpp leder till växthuseffekt, klimatförändring, försurning, allergier, luftbesvär och många andra problem på kort och på lång sikt. Utsläppen borde vara ett högprioriterat område för regeringen. Undersökningar har visat att svenska folket anser att klimatfrågan och miljöfrågorna är de viktigaste frågorna för framtiden. Jag tycker att det är trevligt att se att miljöministern har tittat in, även om vi nu kanske håller på att närma oss slutet av miljödebatten här i kammaren. Jag vill passa på att rikta en uppmaning till regeringen och miljöministern: Lyssna mer på svenska folket! Ta folkets oro när det gäller klimatfrågorna på allvar! Bland det sista vi gjorde här i kammaren före juluppehållet var att debattera energifrågorna. Energi och miljö går hand i hand, och vi kristdemokrater kräver att miljöeffekterna av den energipolitik som s, c, v och mp driver måste redovisas. Vi är starkt kritiska mot regeringens hantering av kärnkraftsfrågan. Jag tycker faktiskt att det är en skandal att regeringen inte ställer samma krav på miljökonsekvensanalys när det gäller sina egna beslut som man med stöd av lagen gör när det gäller andra som planerar åtgärder med mycket mindre miljöpåverkan. Man har nu haft drygt två år på sig fram till det slutliga beslutet om en stängning av Barsebäck, men man har fortfarande inte redovisat en miljökonsekvensanalys. I förhoppning om att man ska slippa både se och höra de allt tätare alarmerande klimatrapporterna och i förhoppning om att några grava problem inte ska uppstå gör man som strutsen: Man gömmer huvudet i sanden. Men under tiden jobbar de danska kolkraftverken för högtryck för att leverera el till södra Sverige. Stängningen av Barsebäcks första reaktor innebär ju ett bortfall av ca 4 terawattimmar. Det är i huvudsak danska och tyska kolkraftverk som står för leveransen av den kraft som Sverige nu måste importera. 4 terawattimmar medför ökade utsläpp med ca 4 miljoner ton koldioxid och ca 2 000 ton svaveldioxider och ungefär lika mycket kväveoxider. Denna miljöförstöring ställer vi kristdemokrater inte upp på. Att regeringspartiet saknar en stadig och fast miljölinje har vi insett för rätt länge sedan, men att partier som kallar sig för gröna och miljöpartier kan stödja beslut med sådana allvarliga miljökonsekvenser är obegripligt för mig. Var har ni ansvaret för framtiden? Var finns ansvaret för kommande generationer? Kristdemokraterna vill förstås avveckla kärnkraften. Men den ska fasas ut i takt med att motsvarande mängd energi kan tillföras, och tillförseln ska baseras på förnybar energiproduktion. Sverige behöver en långsiktig och medveten energipolitik med fasta spelregler, där inhemska förnybara energikällor och bränslen utgör en växande bas. Det är den i dag enda kända vägen mot det ekologiskt uthålliga energisystemet. Fru talman! Ett grönt kunskapslyft i all ära, men det är en rak energipolitisk linje och konkreta beslut som värnar om miljön som vi behöver om inte pratet om ett uthålligt Sverige bara ska bli tomma ord. Jag vill avsluta med att citera en del av regeringsförklaringen från den 14 september 1999. Där står det: "Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta." Jag konstaterar, fru talman, att miljökonsekvenserna av stängningen av Barsebäck går stick i stäv mot det regeringslöftet.
Fru talman! Jag tycker inte att kristdemokraternas miljöpolitik imponerar särskilt mycket. Jag tänker t.ex. på att de gick emot att man skulle lägga en skatt på sopförbränning motsvarande den på deponering. Nu när det pratas om kärnkraften hör jag inte ett ord om det stora miljöproblemet i det sammanhanget, nämligen avfallsfrågorna. Är det kristdemokraternas uppfattning att avfallsfrågan slutligen är löst?
Fru talman! Jag blir förvånad om Harald Nordlund som sitter i miljö och jordbruksutskottet inte riktigt har satt sig in i kristdemokraternas miljöpolitik. Kärnkraften ska avvecklas, och vi måste naturligtvis arbeta allt vad vi kan för att ta hand om avfallet. På den punkten är vi alla rörande överens. Kristdemokraterna nonchalerar absolut inte den frågan, även om jag inte tog upp den i mitt anförande. Harald Nordlund behöver alltså inte alls oroa sig på den punkten.
Fru talman! Jag medger att jag kan ha vissa luckor i kunskapen om kristdemokraternas program. Men jag vet ändå hur kristdemokraterna har agerat i olika miljöfrågor. Jag nämnde skatt på förbränning som ett exempel. När det gäller frågan om kärnkraftsavfallet är det väl ändå rimligt att vi tydligare betonar nödvändigheten av att vi har dessa problem lösta innan vi förklarar att det här är en energikälla att bygga vidare på.
Fru talman! Jag har inte sagt att vi ska bygga vidare på och vidareutveckla kärnkraften och starta fler kärnkraftverk. Jag sade tvärtom, att kristdemokraterna vill avveckla kärnkraften. Men de verk som vi nu har måste vi, som jag ser det, behålla ett tag framöver och avveckla systematiskt i den takt som man kan tillföra ny energi. Vi vet att energibehoven ökar. Vi vet att det kanske tyvärr bara behövs en några dagar lång köldknäpp i södra Sverige för att vi ska få energiproblem. Vi måste lösa frågan om energitillgången. Och vi har internationellt sett ganska säkra kärnkraftverk som det vore både ett miljömässigt och ett ekonomiskt slöseri att snabbavveckla. Vi vill avveckla kärnkraften men med förnuft.

Fru talman! Under senare år och framför allt i dag har vi här i kammaren hört att det har framförts krav på att vi ska ha en politik som leder utvecklingen mot ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Skälet till det här är naturligtvis den tekniska utvecklingen, som har lett till en produktion och konsumtion som vuxit på ett sådant sätt att den allvarligt ingriper i en annan och större utvecklingsprocess: den naturliga utvecklingen av liv och livsbetingelser på jorden. Den naturliga utvecklingen av liv har skett i en miljö med en viss kemisk sammansättning i berg, jordar, vatten och luft - den fysikaliska grundförutsättningen för livet på jorden. Livet självt har sitt ursprung, så långt vi kan följa det bakåt, i encelliga organismer som bildades för mer än tre miljarder år sedan. Från dessa våra anfäder har livet utvecklats successivt och antagit olika former, varav vi i dag ser en del. Det är ett myllrande liv med växter och djur och människor, över en miljon arter, på jorden. Det är snart 150 år sedan Darwin publicerade sitt verk om arternas uppkomst och utveckling. Sedan dess har det pågått en intensiv forskning kring hur den här utvecklingen har skett, och vi börjar så småningom få en bild av när olika arter utvecklades och av släktskapet mellan arterna. Vi börjar också förstå orsaken till olikheter och likheter mellan arter, varför lejonet är så starkt och har sina huggtänder och klor, varför hjortdjur har så god hörsel och springer så snabbt, varför fåglar har så lätt benstomme osv. Men det är inte bara fysiologiska och morfologiska egenskaper som är begripliga i ljuset av evolutionsteorin. Vi förstår också varför vissa djurarter har en långsam utveckling från barn till vuxen, med få barn och stora insatser från föräldrar och andra för att sköta barnen och lära dem olika saker. Vi förstår varför vissa arter har utvecklat starka känslomässiga band mellan hanne och hona och starka emotionella band mellan föräldrar och barn. Vi förstår varför det är så lätt att lära sig vissa saker för vissa arter och så svårt för andra. Vi förstår varför vissa arter glömmer vissa saker lätt medan andra arter kommer ihåg dem så väl. Sättet att tänka är olika hos olika arter. Nyfikenheten ser vi hos många arter, lusten att leka likaså. Allt det här - kroppsbyggnad, motorik, känslor, motivation, drivkrafter, inlärningsförmåga, sätt att se och höra, sätt att tänka - är genetiskt förankrat och har utvecklats under årmiljoner genom att det har överlevnadsvärde för individerna i arten. Den genetiska förankringen bidrar också till en stabilitet i samspelet mellan alla de arter som i ett ekologiskt system är beroende av varandras existens och sätt att vara. Vi vet i dag också att utvecklingen av liv på jorden har skett i små steg och över en med vanliga mått mätt närmast ofattbart lång tidsperiod. Detaljerna i den här processen har vi än så länge mycket liten kunskap om. Steget från gener till individens beteende, känslor, varseblivning, tankar osv. är komplicerat och i stort sett outforskat. Det här bör man ha klart för sig när man diskuterar villkoren för att i experimentella undersökningar studera effekten av genmanipulerade djur. Det ekologiska systemets funktioner är också i sina detaljer till stor del okända. Det ömsesidiga beroendet mellan växter, djur, bakterier och virus i en viss biotop är alltför komplicerat för att man med dagens kunskap ska kunna förutse effekterna av ett ingrepp, t.ex. det som vi nu har aktuellt: utplaceringen av genmanipulerade växter eller mikroorganismer. Sådana exempel finns alltså tyvärr redan. Det förekommer odling av grödor som genmanipuleras för att tåla ett visst bekämpningsmedel som man sprider för att slå ut andra växter, s.k. ogräs. Att förutse effekterna av ett sådant ingrepp i det ekologiska systemet är alltså i dag, med dagens kunskap, omöjligt. Självfallet kan vi inte tillåta att man på detta sätt för in genmanipulerade organismer i ett ekologiskt system. När vi uttalar viljan att skapa ett samhälle som är ekologiskt långsiktigt hållbart måste vi inse att vi med dagens kunskap är helt hänvisade till att försöka se till att de livsbetingelser som gäller för utvecklingen inte ändras. Vi kan inte tillåta oss att föra ut kemikalier så att den kemiska strukturen i ett ekologiskt system drastiskt ändras. Vi kan inte släppa ut gaser i luften så att vi får förändringar i atmosfären. Och vi kan naturligtvis inte ge oss in i att manipulera den genetiska koden, t.ex. genom att bryta reproduktionsbarriärer och släppa ut nya genotyper i redan existerande ekologiska system. Vem kan i dag göra anspråk på att veta vilka effekter sådana hittills oprövade inslag i den naturliga utvecklingen kommer att få för livet på jorden? En politik för ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle måste använda både lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Det ska vara förbjudet att utföra vissa ur miljösynpunkt mycket farliga handlingar, det ska löna sig att agera miljövänligt och miljöskadlig verksamhet ska ha ett högt pris. Och åtgärderna brådskar. Sverige måste gå före och vidta åtgärder här hemma, men vi måste också mycket aktivt driva på det internationella arbetet för en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling. Varför håller jag då detta mycket allmänna anförande? Jo, jag tror att vi i vardagspolitiken inte riktigt förstår digniteten av det här problemet. Det är ett politiskt problem som gäller livet på jorden, dvs. den naturliga utveckling som har pågått under tre miljarder år och där en art utvecklas under årmiljoner. Inom loppet av några få årtionden bryter vi ned betingelserna för den här utvecklingen utan att veta vilka konsekvenserna blir. Vi förstår att de blir förödande. Om man tittar i årsbudgeten kan man mot den här bakgrunden bara konstatera att det ser ut som om problemet var ganska litet. Miljö och jordbruksdepartementets budget är inte precis överväldigande stor. När vi pratar om de resurser som vi vill sätta till för att lösa problemet handlar det egentligen om småsummor. Jag tror alltså, inte minst för min egen skull men också för alla andras, att vi bör påminna oss problemets karaktär och sätta den i relation till vad som händer när vi kommer med små förslag för att ta steg i rätt riktning. Jag kan bara nämna sådana saker som t.ex. förslaget om att höja bensinpriset med 10 öre. När vi vet att vi med alla medel och vissa uppoffringar måste se till att problemet löses ger det faktiskt ett minst sagt konstigt intryck när man i den vardagliga politiska debatten diskuterar de här frågorna.
Fru talman! Gunnar Goudes anförande var viktigt. Det var viktigt därför att det gav en väldigt bra bild av vad de här problemen handlar om. Jag tycker att vi som för den här debatten och som har diskuterat miljöfrågor i dag inte ger intryck av att ha den här bilden klar för oss. Det finns ett behov av att öka kunskapen hos oss, men också hos människor i allmänhet. Detta märker vi inte minst i mitt och Gunnar Goudes hemlän när vi diskuterar trafikfrågor. Om debatten handlar om att skydda värdefulla naturområden eller bevara hotade arter kan man läsa insändare som andas stor okunnighet. På vilket sätt, enligt Gunnar Goude, ska vi medverka till att öka den här förståelsen - hos oss här i kammaren, men också hos allmänheten?
Fru talman! Opinionsbildning, som vi är bra på, ska naturligtvis fortgå. Spridningen av kunskap är viktig, och jag tror att vi har kommit en bit på väg där. Tyvärr är det lite grann uppochnedvända världen. Tittar vi på Sveriges förskolor ser vi att där finns stor kunskap om och stort intresse för de här frågorna. I grundskolorna finns detta också. Det försvinner väl lite i gymnasiet, och på våra universitet och högskolor är det väl bara de som är specialiserade inom området som får en bra bild av vad problemet handlar om. Det finns alltså en del att göra där. Nu tror jag, och jag har ett visst stöd i de enkäter och undersökningar som är gjorda, att människorna i hela världen, också i Sverige, är villiga att göra uppoffringar för att få en bättre livskvalitet i en levande natur som innehåller alla de komponenter som vi älskar - djur och växter - och med fasa ser att det finns en risk att detta förstörs. Den risken är redan uppenbar. Det är inte svårt att tala om för människor att risken finns. Om vi frågar bilisterna här utanför kammaren om de vill höja bensinskatten med 10 öre och de förstår problemet tror jag att de skulle ställa upp. Det är svårare i kammaren.

Fru talman! Dagligen kör jag bil i Stockholms innerstad. Det gör jag, sedan fyra år tillbaka, i en elektrisk bil som jag hyr av Stockholms stad. Det leder inte med säkerhet till att jag räddar mänskligheten från all världens miljögifter, men det kanske kan hjälpa till. Bilen ingår i ett EU-projekt som syftar till att få fram vettiga miljöbilar med bred användbarhet och överkomligt pris. Om det sedan leder till att det blir elbilen som blir framtidens bil vet jag inte. Det finns andra alternativ. Nackdelen med elbilar är den korta aktionsradien. Fördelen är å andra sidan att utsläppen av miljöskadliga ämnen blir helt eliminerade - även utsläppen av koldioxid, i vart fall om elektriciteten kommer från vind-, vatten eller kärnkraft. När människor flyttar ihop på begränsade områden uppstår påfrestningar på omgivningen. Det gäller för bondgårdar likaväl som för storstäder. Vissa av de här problemen har till stor del gått att bemästra. Genom idogt och insiktsfullt arbete med reningen av våra sjöar går det nu att bl.a. bada mitt i Stockholms innerstad. Det är en framgång som ingen vågade drömma om för 25-30 år sedan. Vidare har fjärrvärmen till stor del begränsat uppvärmningens skadliga effekter på luftkvaliteten. Men mycket återstår, särskilt beträffande trafikens miljöeffekter. Här är Stockholms stads strategi med utveckling av miljövänliga bilar ett positivt inslag. Bilen har givit oss mycket av frihet och oberoende. Därför, fru talman, finns all anledning att inrikta sig på att värna både om miljön och bilen. Stadens idé är ju närheten. Utan väl fungerande kommunikationer förloras närheten - särskilt i storstäderna. Tekniken på detta område går nu hastigt framåt. Men det gäller även att bygga ut stadslandskapet på ett sätt som gör staden både lätt att ta sig fram i och hälsosam att vistas och bo i. Låt mig citera statsrådet Lövdén, som nyligen här i kammaren sade i en debatt om bostadsbristen: "Skall vi lyckas få till stånd ett kraftigt ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen måste vi också lösa strukturproblemen i denna region. Om vi inte gör det ligger många av korten mörkade och vi står utan riktigt bra förutsättningar för bostadsplanering och stadsplanering." Det var så långt Lövdén. I andra ringhörnan, fru talman, står regeringens miljöansvarige, statsrådet Larsson, som uppenbarligen inte vill lösa bostadsproblemen. "Trafiksituationen i våra tre storstäder - har kommit till vägs ände. ", skrev han i DN. Han t.o.m. anser det vara "fruktlöst" att bygga ut kollektivtrafiken. I uppgiven pessimism deklarerade han i DN-artikeln att "det leder bara till att de som redan nu väljer buss och tunnelbana ökar sitt kollektivåkande ytterligare medan resten framhärdar i att ta bilen - ." Denna sin inställning har han så sent som i går bekräftat i svar på en fråga från mig. Man tar sig för pannan och undrar om detta är regeringens trafik och miljöpolitik för storstaden - så nattsvart och så resignerad. Men det har visat sig att andra regeringsledamöter har mer insikt i storstadens miljöproblem. Björn Rosengren redovisade för inte så länge sedan för kammaren följande insiktsfulla redogörelse: "Trängseln på Essingeleden innebär inte bara minskad framkomlighet och tillförlitlighet. Även miljömässigt vill jag påstå att den är en stor belastning." Sedan pekade han på den undersökning som visade att en bilresa på tolv kilometer från Bredäng till Norrtull tog nästan en timme i anspråk i högtrafik och att "bränsleförbrukningen under de fyra långsammaste kilometrarna var 2,5 liter i timmen, mer än tre gånger det normala. Det innebär ökat utsläpp av luftföroreningar och koldioxid." Mot den bakgrunden är miljöminister Larssons likgiltiga inställning till strukturproblemen närmast ett miljöhot! Näringsminister Rosengren uttrycker i svar på en skriftlig fråga en för miljön ytterst fördelaktig inställning när han säger att det fortfarande är "min mening att kollektivtrafiken behöver byggas ut och bli bättre men jag menar också att det behöver göras mer insatser i vägsystemet inom Stockholmsområdet." Fru talman! Jag har noterat att miljöminister Larsson på ett fördelaktigt sätt skiljer sig från övriga statsråd genom att närvara i kammaren när vi diskuterar miljöfrågorna. Jag hoppas att miljöministern kan redogöra för hur regeringen ser på och klarar ut motsättningarna och varför inte åtgärder med miljöförbättrande syfte som vi alla kan vara överens om vidtas - t.ex. på det sätt Rosengren har visat på. Vi får strax höra, hoppas jag. Låt mig avsluta med att instämma i ännu ett yttrande av Björn Rosengren i en debatt i kammaren i början av november: "Stockholm är Sveriges huvudstad. Stockholm konkurrerar med andra huvudstäder. Det är viktigt att Stockholm ges möjligheter att utvecklas på ett sådant sätt att vi har en fungerande arbetsmarknad här. För att få en någorlunda normal arbetsmarknad måste vi ha en trafiksituation som är något så när normal." Fru talman! Jag kan bara tillägga att vi i annat fall inte klarar miljöproblemen.

Fru talman! Jag kan bara med sorg konstatera att just nu kommer biltrafiken i Storstockholmsområdet säkert att öka. Jag bor själv utanför Södertälje och åker tåg. För några år sedan fick vi 15-minuterstrafik på den pendeltågslinje jag åker, nämligen söder ut mot Södertälje. Men de sista veckorna har det varit kaos. Nu är turtätheten två tåg i timman mot tidigare fyra. Det är många Stockholmsresenärer som säger: "Aldrig mer att jag röstar på ett borgerligt parti, för nu har det blivit kaos." Hur kan moderaterna vara med om att försämra den kollektivtrafik som man säger sig vilja förbättra så till den milda grad som har skett? Hur kan det vara ett led i att skapa en bättre miljö i Storstockholm? Jag har också blivit förvånad över att höra om det som äldre män brukar vilja ha, nämligen fler vägar. Det ligger inte i tiden längre. Det finns massor med utredningar som visar att fler vägar ger mer trafik. Vi kanske ska införa det som finns i många andra storstäder, t.ex. London, Hongkong och Peking, nämligen biltullar? Är det någonting som herr Skårman kan tänka sig?

Fru talman! Det kan väl inte vara så illa att Carl Erik Skårman inte vet om att man av ideologiska skäl har lagt ut driften av kollektivtrafiken i Storstockholm på ett franskt företag som inte klarar av att sköta driften? Företaget har infört så pass mycket sämre arbetsförhållanden för lokomotivförare att närmare 200 har sagt upp sig. Bl.a. togs nio semesterdagar bort i ett svep. Scheman lades om så att det blev arbetstider som ingen människa kan arbeta med. Det är det som är skälet till att det nu är 30-minuterstrafik i stället för 15-minuterstrafik på pendeltågen i Stockholm. Turtätheten har minskat till hälften. Det är ett beslut av den borgerliga majoriteten i landstinget som har gjort att vi som bor runt Storstockholm i dag har en pendeltågstrafik som har blivit betydligt sämre än vad vi har varit vana vid. Hur kan ett sådant beslut fattas? Hur kan moderaterna hävda att det skapar mindre bilism och bättre miljö?
Fru talman! Gudrun Lindvall lyssnade uppenbarligen inte. Jag sade att det återstår mycket att göra för att förbättra trafikens miljöeffekter. Gudrun Lindvall borde stödja ansträngningarna att förbättra kollektivtrafiken i stället för att stödja miljöminister Larsson som vill stoppa utbyggnaden av kollektivtrafiken och andra kommunikationsmöjligheter.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Carl-Erik Skårman. De flesta bilister åker inte med elbilar eller har ens haft möjlighet att åka med elbilar. Vad tror Carl-Erik Skårman att trasslen på tunnelbanan, pendeltågen samt prishöjningen kommer att innebära för kollektivresandet i Stockholmsregionen? Blir det fler som kommer att åka kollektivtrafik genom dessa berömvärda insatser?
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att trassel på tunnelbanan och pendeltågen inte befrämjar ökad kollektivtrafik. Det är därför som man behöver bygga ut kollektivtrafiken och satsa mer pengar på den. Det är därför de 4,5 miljarderna som Elwe Nilsson har talat om behövs. Sedan kan det vara svårt att öka kollektivtrafikresandet i Stockholm när vi ändå ligger i Europatoppen när det gäller resor med kollektivtrafik i högtrafik. Det är givet att bilen måste utvecklas. Motorerna måste förbättras. Det sker nu både av oljebolag och av biltillverkare. Vi måste också söka efter alternativa drivkällor.
Fru talman! När det är trassel i kollektivtrafiken, tror Skårman då att resandet ökar genom att man höjer priset? Eller kan priset möjligen ha samband med användningen av den kollektivtrafik som finns?
Fru talman! Det är inte givet att man ökar kollektivtrafikresandet, naturligtvis inte. Men det kan göra att man får bättre möjligheter att hålla kollektivtrafiksystemet i stånd om man får mer inkomster.

Fru talman! Det ämne som jag har valt att tala om skulle också kunna ha passat i ett regionalpolitiskt block. Men eftersom det miljöpolitiska i denna fråga sällan har belysts vill jag debattera frågan i dag. Om vi ska lyckas att driva igenom det här projektet och vinna över de marknadskrafter som finns måste även miljökämparna vara med. Det är politikernas ansvar att se helheten i alla frågor. Jag hoppas att miljöminister Kjell Larsson stannar kvar eftersom jag hade tänkt att ställa en fråga i slutet av mitt anförande. Det ämne som jag har valt är marksänd digital TV-sändning, ett av 90-talets mest utskällda projekt. Hur kan politikerna satsa skattebetalarnas pengar på någonting så dåligt? Det hör vi mestadels. Eftersom jag sitter med i den statliga digital-TV kommittén och tillhör de politiker som är så utskällda har jag anledning att ta till mig den frågan. Men jag känner mig faktiskt inte ett dugg orolig därför att digital-TV är bra. Det borde inte behöva vara någon tvekan om den saken. Rent tekniskt är marksänd digital TV miljövänlig. Den skapar utrymme för en hållbar utveckling för framtiden vad gäller radio och TV-signaler, men också vad gäller bredbandsutvecklingen i glesbygd. Med en utvecklad digital markbaserad sändning kan alla nås av bredband, och detta utan att man gräver ned fiberkablar i marken. Resandet kan även minska, och folk kan bo kvar och jobba hemifrån i stället för att flytta eller ha långa bilresor till jobbet. Genom den markbaserade digitala tekniken är man inte beroende av ett kabeluttag i väggen eller en skrymmande parabol. Man behöver inte heller, som sagt, gräva ned en fiberoptisk kabel. Med en enkel antenn kan tittaren ta emot fler än dagens tre analoga markbundna kanaler, och i en framtid kan man dessutom surfa på nätet. Det är ett system som når alla. När det gäller just bredbandstekniken har Teracom utvecklat ett bredbandsnät i etern som kan tas emot via en mottagare. Nätet kan överföra information motsvarande 22 megabit i sekunden, vilket är en avsevärd förbättring i förhållande till vad de modem som i dag finns kan åstadkomma för oss i glesbygd. Tyvärr är inte systemet interaktivt ännu, men här kan ny bandbredd från det analoga nätet i en framtid tas till vara för att förbättra systemet. Under uppbyggnaden kan återkoppling ske via telefonnätet som redan är väl utbyggt. Därtill kommer att det är mycket billigare att sända digitalt än analogt, vilket i sig ger miljövinster. Kvaliteten på bild och ljud är oöverträffad, och kanske framför allt: Vi kan också ta ett visst ansvar för innehållet. Miljövinsten i själva signalen är att den digitala signalen kan sändas med lägre effekt. Den drar därför mindre energi. En digital signal rymmer dessutom flera program än en analog, så per program blir både energiförbrukning och annan påverkan per signal mindre. Fru talman! Det talas också om kostnaderna. När televisionen introducerades i Sverige på 50-talet kostade en TV-apparat 28 000 kr omräknat i dagens penningvärde. När mobiltelefonerna kom kostade de till att börja med 18 000 kr och datorerna kostade runt Den digitala boxen som gör det möjligt att ta emot den nya tekniken och utveckla TV till att bli en enkel dator kostar strax under 5 000 kr, och givetvis kommer också det priset att sjunka betydligt i framtiden. Redan i dag går boxen att hyra för cirka en hundralapp i månaden. Ändå är det få som är villiga att ta på sig dessa utgifter, och orsaken till detta är klar: Trots att bild och ljudkvaliteten är överlägsen är det för få program som man kan få in. Interaktiviteten och surfandet på nätet är ännu ej så utvecklat, men jag är övertygad om att om projektet får en chans så kommer det att fungera. Det kommer att kunna bli en verklig hit. Men hur har det då kunna bli så här tokigt? - ställer krav för att sända. De vill inte följa reklamreglerna. Det mervärde i fler kanaler som har uteblivit under så här lång tid när man har vägrat att sända skapar ju tvekan hos konsumenterna. Man känner sig otrygg när det gäller hur det hela kommer att fungera. I stället väljer man en parabol eller att koppla in sig i kabelnätet och köpa sig en dator med modem. Från miljösynpunkt är detta katastrofalt. Det är svårt att övertyga folk att investera i något som ännu inte är fullt utvecklat eller inte är fullt tillgängligt. Fördelarna tycks ännu inte ha överbryggt de hinder som finns. Vi vet alla att den nya tekniken kommer. Därför gäller det att använda den på ett klokt sätt och att vi politiker - oavsett vilka specialområden vi har - försöker att gå samman för att värna yttrandefrihet och demokratiska värden samtidigt som vi måste ta till vara miljöaspekterna i alla frågor. Beträffande frågan om digital TV-sänd teknik talas det väldigt lite om de eventuella miljövinster eller eventuella negativa miljöeffekter som denna teknik kan komma att ha. Jag vill därför fråga miljöminister Kjell Larsson om det har gjorts någon miljökonsekvensbeskrivning som gäller det här området.

Fru talman! Debatten varierar mellan olika områden i dag. Det övergripande temat ska ju vara miljö, och jag tänkte då ägna mig åt miljö och transportsektorn. Det är glädjande att miljöministern är här i kammaren dag och lyssnar på debatten och att vi kan få en meningsfull dialog med regeringen i dessa frågor. I maj 1998 slog riksdagen entydigt fast att transportpolitiken i vårt land måste utformas så att den är förenlig med en långsiktigt hållbar utveckling. Här ställdes kravet att hela transportsystemet ska utformas och fungeras så att vi får en god och hälsosam livsmiljö för alla. Nu är det tack och lov inte bara riksdagen som fokuserar alltmera på miljöfrågorna. Glädjande nog börjar också alltfler företag att se miljöarbetet som en viktig, positiv och nödvändig drivkraft i sitt arbete. Det blir allt tydligare att medvetna konsumenter i växande omfattning efterfrågar produkter som produceras i företag som är miljöcertifierade eller på annat sätt kan styrka ett miljömedvetet arbete. Den hittillsvarande s.k. vintern i Sverige har väl fått många av oss att fundera på om inte växthuseffekten redan påverkar vårt klimat. Vi vet att om vi långsiktigt ska kunna förhindra en mycket mer dramatiskt påverkan av växthuseffekten, måste vi minska utsläppen av de s.k. växthusgaserna. Transportsektorn späder på klimatpåverkan, främst genom utsläpp av stora mängder koldioxid. Av de svenska koldioxidutsläppen står transportsektorn för ca 40 %, därav kommer cirka två tredjedelar från vägtrafiken. Dessvärre pekar prognoserna på att vi inte kommer att lyckas minska koldioxidutsläppen från transportsektorn, utan det mesta pekar på en tioprocentig ökning under de närmaste 20 åren. Det företagsamma och kretsloppsanpassade samhälle som Centerpartiet eftersträvar förutsätter ett grönare transportsystem. Därför vill vi i Centerpartiet utveckla kollektivtrafiken, järnvägen och sjötransporterna. Vi vill också skapa förutsättningar för gångoch cykeltrafik i ökad utsträckning. Vi vill utveckla miljöriktiga biobränslen. Vi är också positiva till vägavgifter i storstäderna. Här tycker jag nog att Carl-Erik Skårman slirade på beskedet när han fick frågan av Gudrun Lindvall. Nu verkar inte Skårman vara kvar här och kan därför inte ge ett svar. Annars skulle det ha varit välkommet att höra vad Moderaterna säger i den frågan. För att klara de miljömål som satts upp måste användningen av fossila bränslen minskas radikalt. En färsk rapport visar att i Västeuropa innebär den allt intensivare trafiken att luftföroreningarna från vägtrafiken nu ger fler förtida döda än vad trafikolyckorna ger. Fru talman! Vilka strategier bör man då följa för att på allvar ta sig an utmaningen att förena ett väl fungerande transportsystem med en god miljö? För oss i Centerpartiet är det inte den enkla lösningen chockhöjda bränslepriser rakt av, med de negativa effekter som det skulle få för människor och företag i de delar av landet där biltransporter är det enda alternativ som står till buds. När oljebolagen i dag höjer priset till 9 kr per liter är det väldigt många människor, för vilka inget alternativ till bilen finns, som tycker att smärtgränsen är nådd. Därför menar vi i Centerpartiet att vi måste se till att bilen blir en del av ett hållbart samhälle. Bilen måste utvecklas för att allt bättre passa in i vår miljövision. Bilen ska tillverkas av delar som kan återvinnas eller återföras till naturens kretslopp. Bilen ska göras radikalt mer material och energieffektiv. Bilen ska drivas med kretsloppsanpassade bränslen. Bilen som transportmedel kan och måste utvecklas för att fungera i kretsloppssamhället. Vilka möjligheter som finns att radikalt förbättra energieffektiviten och sänka bränsleförbrukningen illustreras av att det i dag skiljer cirka en halv liter per bil i bränsleförbrukning mellan de äldsta och de nyaste bilarna. Sverige har en av Europas äldsta bilparker. De sämsta bilarna drar mycket bensin eller diesel. Biltillverkarna har ett mycket stort ansvar för att snabbare ta fram ännu mer bränslesnåla miljöanpassade bilmodeller. Centerpartiet vill för att påskynda denna utveckling höja skrotningspremien, som betalas till bilägarna, från dagens 1 500 kr till 8 000 kr. Höjningen ska finansieras av skrotningsfonden. En sådan höjning skulle, menar vi, drastiskt påskynda utmönstringen av bensinslukarna och de sämsta bilarna ur miljösynpunkt. Miljöriktiga drivmedel måste utvecklas ytterligare och introduceras systematiskt. Vi tycker att det är mycket positivt att Ford som ett led i sin miljösatsning nu lanserar möjligheten att här i Sverige beställa vad som kallades Årets bil 1999, Ford Focus, som s.k. FFV-bil, Flexible Fuel Vehicle, för etanoldrift. Att det går bra att snabba på den här utvecklingen fick näringsutskottet vid sin studieresa i USA nyligen ett exempel på. I Kalifornien har man nu slagit fast målsättningen att år 2003 ska 10 % av nybilsproduktionen vara fri från miljöfarliga utsläpp. Den typen av väldigt tydliga signaler behövs också här i Sverige. Tydliga, långsiktiga och tidsbestämda beslut och mål är klara besked till marknad och aktörer. Vi minns debatten om det icke klorblekta papperet som påstod vara så besvärligt, närmast omöjligt, att producera från pappersindustrins sida. Men när beslutet väl var fattat här i riksdagen blev det också snabbt verklighet på marknaden. Fru talman! Vi menar att det är ett utmärkt tillfälle för Sverige, när vi tar över ordförandeklubban i EU om mindre än ett år, att driva på för att alla EU:s medlemsländer - inte bara de utan naturligtvis också globalt - ska ta täten och omsätta de globala miljöoch klimatöverenskommelserna från Rio och Kyoto i praktisk handling. EU bör anta en kretsloppsstrategi och en handlingsplan för förnybara energikällor. I en sådan handlingsplan bör också ingå ett konkret omställningsprogram för miljöriktiga drivmedel. En modell kan vara att utarbeta en tioårsplan för systematisk övergång till drivmedel som inte är miljöbelastande. Centerpartiet vill självfallet också ha praktisk handling här på hemmaplan. Det behövs. Det är, som jag sade, glädjande att vi har miljöministern här i kammaren i dag. Tidigare har vi mest sett av honom i debattartiklar i våra stora dagstidningar. Jag vill, till skillnad från Carl-Erik Skårman, säga att jag välkomnar väldigt mycket av det som miljöministern där redovisar. Jag läser inte hans artiklar som fan läser bibeln. Men jag noterar att miljöministern också vill satsa på kollektivtrafik men att man också måste överväga t.ex. biltullar i de stora städerna. Detta är vi i Centerpartiet positiva till. Vi är beredda att diskutera det konstruktivt. Nu väntar vi på att miljöministern ska lägga fram konkreta regeringsförslag här på riksdagens bord. Då kan vi gå från ord till handling i miljöpolitiken.

Fru talman! Jag beklagar att jag inte hade möjlighet att vara med i den här debatten från början i morse. För två dagar sedan fick jag reda på att den skulle äga rum. Jag befann mig i Sundsvall från kl 7 till kl 23 i går. I dag har vi haft ett regeringssammanträde som jag var tvungen att delta i, och jag kan informera kammaren om att vi fattade beslut om att frågan om Widgefjordens eventuella exploatering kommer att miljöprövas av regeringen. Jag har nu fått besked om att jag inte har rätt att gå in i debatten, vilket ju är det vanliga. Därför kommer jag att försöka utnyttja de möjligheter som jag har till repliker under den fortsatta debatten. Jag beklagar att jag inte får möjlighet att med ett anförande delta i debatten, men lovar att försöka göra det vid nästa debattillfälle som ges i riksdagen.
Fru talman! Det där var mest teknikaliteter om debattproceduren här i riksdagen. Jag beklagar också att miljöministern av protokollet förhindras att säga något. Det är lite beklagligt att vi inte kan vara så flexibla att det går att ändra på detta. Jag tror att det skulle uppskattas av hela kammaren om miljöministern gavs tillfälle att säga något mer sammanhållet här från talarstolen.

Fru talman! Det var mycket vackert om trafik och om vad vi vill med framtiden. Naturligtvis kan vi vara överens om att vi måste finna ett sätt att få fram transportmedel som drivs med miljövänliga bränslen. Men sedan är frågan hur vi når dit. Från Miljöpartiets sida vill vi använda ekonomiska styrmedel. Vi menar att det måste bli lönsamt att vara miljöriktigare, dvs. att om man tar fram något som är miljöriktigt ska det också löna sig. Det finns en liten motsättning i det som Sven Bergström säger om att han vill fasa ut de äldre bilarna för att därmed öka nybilsförsäljningen. Men då blir det ju mer metaller i kretsloppet. Ett av de stora problemen under 1900-talet är att det från år 1900 fram till nu används 50 gånger mer metaller per år. Det innebär att vi utnyttjar resurserna på ett icke ekologiskt, långsiktigt hållbart sätt. Finns det inte en motsättning här? Är inte det också ett sätt att få i gång teknikutvecklingen att se till att de fordon som i dag drivs med fossila bränslen faktiskt får en kostnad som gör att de nya blir ekonomiskt lönsamma för människor att investera i. Om vi kan vara överens om det, hur kommer det sig då att Centerpartiet gick emot ökningen av dieselskatten med 25 öre, som var en del i den skatteväxling som vi just har genomfört?
Fru talman! Gudrun Lindvall tar bl.a. upp två saker som jag vill kommentera. Det blir fler metaller i kretsloppet, säger hon, om vi får in fler bilar i systemet. Ja, men om Gudrun Lindvall lyssnade på vad jag sade i mitt anförande så underströk jag just att vi måste utveckla bilen som transportmedel. Vi måste se till att den tillverkas av delar som kan återvinnas eller återföras till naturens kretslopp. Jag vet inte om Gudrun Lindvall, om man nu ska använda bilen i fortsättningen, har något annat sätt att se till att den blir kretsloppsanpassad. Vi vill påskynda den här utvecklingen. Vi tror att det är bra för miljön att fasa ut gamla, dåliga bensinslukande bilar och i stället introducera bilar som är betydligt bättre. Därmed inte sagt att vi ska öka den totala bilmängden, vilket tyvärr nu sker år från år. Vi ökar antalet bilar i systemet med en och en halv procent om jag minns rätt. Det är ett bekymmer som vi måste hantera. Där tror jag att bilavgifter i storstadsområdena, där finns det verkligen kollektivtrafik som alternativ, är ett effektivt sätt för att styra över transporterna till något annat än de gamla bilarna.
Fru talman! Det är helt riktigt som Sven Bergström påpekar att antalet bilar ökar. Tyvärr har vi ju ännu så länge inte de här bilarna som är kretsloppsanpassade. Från Miljöpartiets sida kan jag säga att det är väldigt svårt för mig att se hur metallerna ska kunna återföras till naturen. De kretslopp som Centern ofta pratar om är sådant som att man gör nya bilar av gamla bilar. Det är en annan typ av kretslopp. Det är inte naturliga kretslopp, utan det är industriella kretslopp. Det som också ökar är mängden stora, energislukande bilar. Också antalet personbilar som drivs med diesel ökar. Det är naturligtvis obehagligt för miljön, för dagens diesel innehåller mycket småpartiklar som inte alls är speciellt hälsosamma. Jag har faktiskt mött en ganska stor förståelse för just det argumentet; att det finns starka miljöskäl för att höja skatten på diesel. Jag fick inte svar på den frågan. Hur kan Centerpartiet å ena sidan säga sig vilja ha en skatteväxling, vilja vara på väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle och vilja få ned växthusgaserna och å andra sidan gå emot en höjning av skatten på diesel, som faktiskt är den fraktion av de oljebaserade bränslena som är mest miljöfarlig och hälsofarlig i dag?
Fru talman! Skillnaden mellan Miljöpartiet och Centerpartiet är möjligen den att vi i och för sig är miljöpartier båda två, men vi är något mer praktiskt lagda än Miljöpartiet. Jag ser inte riktigt hur Gudrun Lindvall får ihop sin ekvation om bilen t.ex. När det gäller dieselskatten tycker vi att en höjning får väldigt negativa konsekvenser i praktiken. Vi vet t.ex. att väldigt många bussbolag nu tvingas packa ihop. Och vad får det för effekter total sett ur miljösynpunkt när man höjer dieselskatten på det sättet tillsammans med höjd fordonsskatt? Vi måste hantera det här på ett sådant sätt att det inte slår ut, och blir kontraproduktivt som det heter, det som är miljöriktigt och bra för miljön. Sedan fick jag inte riktigt svar på hur Miljöpartiet vill ställa om bilparken för att kunna gå in i ett kretsloppsanpassat samhälle. Jag tror att vi måste skapa miljömedvetna konsumenter. Vi måste ha företagare som blir oerhört angelägna om miljön, precis som vi har en riksdag som betonar miljöfrågorna. Där ser jag väldigt många positiva inslag när nu alltfler företag blir miljöcertifierade. Man förstår att man måste ha miljöanpassade produkter för att gå hem på marknaden.

Fru talman! Jag tänkte ägna min tid åt att utveckla tanken om gröna jobb. De finns i dag, och de behövs än mer i framtiden utifrån att vi vill bygga det ekologiskt hållbara samhället. Men vad menar vi med gröna jobb? Jo, det gäller bl.a. det här med ny teknik och miljövänliga produktionsmetoder. Men det handlar också om att förvalta vår viktigaste naturresurs, skogen, och våra naturvärden, det vi kan kalla vårt gröna guld. Vi ska förvalta skogen på bästa sätt. Den biologiska mångfalden ska stärkas. Skogsområden som har skyddsvärda naturtyper ska skyddas. Tillgängligheten för alla människor måste öka så att alla kan komma ut i skogen, njuta av naturen och öka sina kunskaper. Men det ska också finnas en produktiv skogsmark. Sveriges utveckling, tillväxt och ekonomi bygger mycket på skogsproduktion. Skogen hör framtiden till i det ekologiskt hållbara samhället, för vi ska använda förnyelsebara resurser och inte tära på vårt jordklot som vi gör i dag. Skogen ger stora inkomster om den förvaltas och sköts rätt. Men då måste det röjas mer. Det måste gallras mer. Det måste avverkas och återplanteras rätt. Världsnaturfondens rapport som presenteras i dag tyder på att vi fortfarande har en hel del att göra i Sverige. Vi kan bli mycket bättre. Men vi har också ett bra verktyg. Det är skogsvårdslagen, som jämställer miljö och produktionsmålen. Det är ett bra rättesnöre för alla skogsägare, både stora och små. Skogsvårdsstyrelserna jobbar med att ge råd, information och utbildning till skogsägarna för att vi ska kunna nå de här målen. Skogsvårdsstyrelsen jobbar även med olika former av arbetsmarknadsprojekt som natur och kulturmiljövård, landskaps och fornminnesvård och inventering av vattendrag och fornlämningar. Det har under lång tid varit ett viktigt inslag i arbetsmarknadspolitiken. Sedan gäller det inte minst skötseln av skogen, t.ex. det här med röjning, gallring och plantering. Fru talman! Verksamheten ligger helt i linje med regeringens strävan att förena tillväxt, miljö och sysselsättningsmål och samtidigt påskynda omställningen till det ekologiskt hållbara samhället. Åtgärderna utgår från lokala behov och bedrivs i nätverk, vilket skapar lokalt engagemang och stort framtidsvärde. I dag avsätter vi mer och mer skogsmark till naturvårdsområden och reservat. Vi har biotopskydd. Allt det här är bra. Men det måste också skötas och förvaltas på rätt sätt. Tyvärr har omfattningen av de gröna jobben minskat till följd av ändrade regler. Det har gjort att huvuddelen av de miljöprojekt som skogsvårdsstyrelserna bedriver inom ramen för arbetsmarknadspolitiken riskerar att upphöra. Jag har varit ute med Skogsvårdsstyrelsen i Värmland och tittat på områden som ska avverkas. Där fanns det fornlämningar i form av gravplatser. Om inte dessa platser är utmärkta och finns med på kartorna, då frågar jag mig hur vi ska kunna bevara vår historia. Likadant är det med de inventeringar av vattendrag som har genomförts. Där upptäcks flera skyddsvärda områden. Men de blir inte dokumenterade och inlagda på kartor. Hur ska vi då kunna skydda dessa områden från avverkning? Det här gör mig bekymrad. I Värmland har vi haft många människor i aktiva och bra åtgärder inom skogssektorn, men nu finns det små möjligheter att gå vidare på det här sättet. Skogsvårdsstyrelsen i Värmland har tagit fram en spännande, kreativ projektidé som den kallar Gröna jobb. Genom det här skapas arbetstillfällen i glesbygder där arbetslösheten är stor och där det är svårt att få jobb utan att tvingas flytta. Projektet Gröna jobb innebär ingen konkurrens med i dag etablerad verksamhet, utan det utför arbeten inom områden som ingen längre har mutat in. Det här förenar tillväxt, miljö och ekonomi. Fru talman! Låt mig kort få beskriva tankarna bakom det här projektet. Skogsvårdsstyrelsen anställer ungefär 200 arbetslösa i tre års tid. Utbildning och arbete varvas med syfte att efter de här tre åren ska en del starta nya lokala företag inom skogs och naturvård. En del ska anställas av redan etablerad företag. Några exempel på arbetsuppgifter kan vara skogsvård, såsom röjning och gallring. Röjningsbehovet är fortfarande väldigt stort i Sverige. Vi har inte sett den minskning som vi egentligen vill se. Sedan är det plantering och bränning. Vi har en naturvård som behövs längs vattendrag. Vi har biotopvård och kulturmiljövård, som vård av forn och kulturlämningar, samt skyltning av de här områdena. Vi har inom turismen anläggning av leder och rastplatser, skyltning och utveckling av fisketurismen. Grundtanken i Gröna jobb är att den anställde aktivt ska stimuleras genom utbildning och mentorskap till att etablera egen verksamhet eller utvecklas så att han eller hon kan få jobb i redan befintliga företag. Jag tror på den här idén, dels för att Skogsvårdsstyrelsen har kunskaper och är duktiga på att bedriva sådana här projekt, dels för att det upplägget är så bra. Avslutningsvis, fru talman, kan jag konstatera att gröna jobb är en stor del av framtiden i ett hållbart ekologiskt samhälle utifrån tillväxtperspektivet där människan sätts i centrum.

Fru talman! Välkommen miljöministern - bättre sent än aldrig. Jag beklagar bara att kommunikationerna mellan riksdag och regering är så dåliga att miljöministern fick reda på denna debatt för två dagar sedan. Själv visste jag om den före jul. Fru talman! Ett av de svenska miljökvalitetsmålen är en giftfri miljö. Tyvärr är det ett mål som aldrig kommer att kunna uppnås. Det kommer alltid att finnas risker med kemikalier i vår omvärld, vare sig de är naturligt förekommande eller framställda av människan. Enligt min uppfattning är därför formuleringen av miljömålet olyckligt. Jag tror inte på nollvisioner. Det är bättre att ha högt satta mål som är realistiska. När detta är sagt är det min bestämda uppfattning att mycket kan göras med målinriktat arbete för att minimera risker med kemikalier. Det är bara att konstatera att kunskapen om olika ämnens farlighet för människor och miljö historiskt har varit bristfällig. Välkända exempel är miljöproblem med bl.a. PCB, När vi därför ska lämna över till nästa generation måste stor hänsyn tas till risker med vissa kemikalier. Det innebär inte att kemikalier ska undvikas utan hanteras med största kunskap och minimalt risktagande, så att tidigare generations misstag inte ska vara en belastning. När statsministern i sitt anförande under partiledardebatten i går utmålade kemikaliesamhället som något ont som ska bekämpas gjorde han ett seriöst miljöarbete en otjänst. Han spär på en myt om att kemikalier i allmänhet är farliga. Så är inte fallet. Hela vår livssituation bygger på kemikalier. Kemikalier är inte någon motpol till naturen utan en förutsättning. Varje del, varje cell, fungerar tack vare en sofistikerad användning av kemiska substanser. Kemikalier förekommer i alla delar av miljön. En av de allra viktigaste arbetsuppgifterna för framtiden blir att öka kunskapen om kemikalier. Utan kunskap om olika ämnens farlighet och förekomst i material och varor kan risker inte minimeras. Speciellt måste kunskapen ökas om förekomst och flöden av särskilt farliga ämnen. Visserligen ökas denna kunskap ständigt, men det saknas fortfarande kännedom om miljöeffekter och även om hälsoeffekter. Då det fortfarande finns osäkerhet och avsaknad av data om ämnens egenskaper eller samverkanseffekter finns det anledning att öka säkerhetsmarginalerna. Detta kan leda till att vissa ämnen måste fasas ut i användning. När det gäller kemikaliesäkerhetsarbetet ska detta utgå från riskvärderingar. Det gäller då att finna en lämplig strategi. Risker förknippade med kemiska produkter ska balanseras mot nyttan med produkterna. Det är inte alltid enkelt att väga olika hälsorisker mot miljö och säkerhetsrisker. Med tanke på hur mycket osäkerhetsfaktorer det finns i en risk och nyttaanalys behöver därför ofta försiktighetsprincipen tillämpas. Detta bör dock inte ske utan att man överväger alternativen och proportionerna mellan en miljövinst och kostnaderna för att genomföra den. Dessutom måste man alltid överväga riskerna med substitution. Inte sällan är substituten sämre kända än de ämnen som man överväger att byta ut. Därför måste graden av farlighet och riskens storlek på ett nyanserat sätt styra produktval och produktutbyte. Riskanalys och dokumenterad kunskap ska vara grunden för substitution. När man väl har definierat vilka ämnen som ska undvikas för att reducera risker, är det rimligt att innehållsdeklarera varor så att användare själva kan göra produktval. En förutsättning är att importerade och svensktillverkade varor deklareras på samma sätt för att man ska kunna göra rättvisande och konkurrensneutrala jämförelser. Fru talman! När man ser mängden i handeln med varor och kemikalier som varje dag passerar nationsgränser och har kännedom om hur vindar och vattenströmmar globalt sprider kemikalier är det lätt att inse att problem förknippade med kemikalier inte låter sig lösas på nationell nivå. Det är endast genom internationell samverkan som vi kan få ett effektivt miljöarbete. Ett internationellt samarbete blir alltmer viktigt för att man ska undvika dubbelarbete och erhålla resultat som annars kanske inte hade kunnat uppnås på nationell nivå. En stor del av det framtida arbetet med kemikaliefrågorna kommer att ske på den internationella arenan. Exempel på sådana områden är insatser i olika FN-organ, att bistå och stödja nya medlemsländer i Östeuropa, ökad utbytestjänstgöring med andra länder, t.ex. att placera nationella experter inom EU:s institutioner, ökade insatser med globala konventioner, även ökade insatser inom regionala konventioner som OSPAR, arbete inom OECD, koordinering av agerandet i det nordiska samarbetet och ökade arbetsuppgifter i samband med det svenska ordförandeskapet. Jag skulle kunna nämna många fler exempel. Detta visar hur involverat Sverige är i det internationella samarbetet. Den myndighet som har ansvaret är Kemikalieinspektionen, en myndighet som i dagsläget till 90 % är finansierad med avgifter från tillverkare och importörer. I och med ett under senare år ökat internationellt åtagande blir sambandet mellan avgifter och motprestationer allt mindre. Jag anser visserligen att principen om att förorenaren ska betala ska gälla, men gränsdragningen mellan vad som är myndighetsåtagande och företagsanknutna åtaganden är svår. Mer och mer styrs miljöarbetet med kemikalier av politiska ambitioner som har allt mindre koppling till företagsanknuten avgiftsskyldig verksamhet. Och särskilt tydligt blir detta i fråga om miljömålet om en giftfri miljö som inte är finansierat av regeringen. Det gläder mig att se miljöministern här i kammaren. Jag har en fråga till honom. Varför har regeringen inte gjort en ekonomisk konsekvensanalys av uppdraget till Kemikalieinspektionen? En stor del av dess arbetsuppgifter inom den närmaste framtiden kommer att ianspråktagas av arbete med miljömålet. Det är då ett anständighetskrav att det borde budgetfinansieras och inte inkräkta på övriga ålagda arbetsuppgifter. Jag har också saknat kontakten mellan miljöministern och Kemikalieinspektionens styrelse. Min förhoppning är att det kommer att komma till stånd snarast. Det är länge sedan styrelsen bad att få ett sammanträffande. Kemikaliefrågorna är viktiga. Då alltmer av Kemikalieinspektionens arbete kommer att drivas med politiska förtecken och genom internationellt samarbete, måste fördelningen i framtiden i allt högre grad finansieras genom statsbudgeten. Det är inte rimligt att övervältra politiska ambitioner på en internationellt konkurrensutsatt företagsamhet. Redan i dag har de svenska företagen en konkurrensnackdel gentemot omvärlden genom höga avgifter och skatter. En rimlig fördelning vore kanske att avgifter står för 50 % av Kemikalieinspektionens verksamhet och att 50 % budgetfinansieras.

Fru talman! Patrik Norinder började med att betvivla miljömålet om en giftfri miljö och slutade med att tycka att industrin får betala för mycket för Kemikalieinspektionens tjänster. Det är möjligt att det finns en liten röd tråd mellan de inledande och de avslutande tankegångarna. Kemikaliepolitiken är för den svenska regeringen och för mig ett av de allra viktigaste områdena som vi arbetar med. Jag tror att man utan vidare kan säga att vi gör det med framgång både nationellt, när vi nu håller på att etablera en ny och mer progressiv och mer resultatgivande kemikaliepolitik, och internationellt där Sverige sedan lång tid tillbaka har varit en ledande kraft i arbetet med att utveckla kemikaliepolitiken. Också gentemot dem som då och då försöker skapa en myt om att Sverige inte prioriterar miljöfrågorna inför EU-ordförandeskapet vill jag, utan att gå djupare in på detta, slå fast att det gör vi i högsta grad, inte minst på kemikaliepolitikens område.
Fru talman! Miljöministern, jag betvivlar inte miljömålet men jag tycker att formuleringen giftfri miljö är olycklig. Det är ett mål som aldrig kommer att uppnås, som jag tidigare sagt. Vi har mycket höga ambitioner i Sverige och det är jag stolt över. Jag delar helt de höga ambitioner som vi ska ha inom miljöpolitiken, framför allt inom kemikaliepolitiken. Det har blivit så att vårt internationella engagemang har tagit överhand i svensk kemikaliepolitik. Men det blir orimligt att övervältra kostnaderna på de företag som ska konkurrera internationellt. Det här är en angelägenhet som är gemensam för alla människor i Sverige och även en internationellt gemensam angelägenhet. Därför tycker jag att en större del måste budgeteras så att vi kan driva en verkningsfull kemikaliepolitik. Får vi inte medel för detta kan vi inte fullgöra de goda ambitioner som regering och Sveriges riksdag har.
Fru talman! Det internationella kemikaliearbetet har tagit överhand, säger Patrik Norinder. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det internationella inslaget i kemikaliepolitiken i och för sig ökar men det ökar också därför att kemikaliefrågan blir mer och mer internationaliserad till följd av att mer och mer av kemikalier sprids i den fria handeln till konsumenter runtom i hela världen. Ett väldigt bra exempel är de bromerade flamskyddsmedlen, som nu på ett diffust och svåråtkomligt sätt sprids med allsköns produkter - datorer, televisionsapparater, radioapparater, alla möjliga former av elektronik, möbler, bilar osv. Det finns för närvarande en väldigt stark svensk fokusering på att fasa ut dem och det gäller då i Sverige, i Europa och internationellt. Jag har ägnat ganska mycket ansträngningar i mitt internationella arbete åt att försöka skapa förståelse hos människor och politiska ledare, inte minst i Sydostasien, för den svenska synen på de här kemikalierna. Konsekvensanalyser av ekonomiskt och annat slag när det gäller Kemikalieinspektionen liksom alla andra myndigheter sker regelbundet vid den vanliga beredningen i Regeringskansliet av de uppdrag och instruktioner som vi ger till myndigheterna. Jag beklagar också att Kemikalieinspektionen har hamnat långt ned på den lista över myndigheter som jag har besökt. Men jag har bokat in ett besök på Kemikalieinspektionen den 18 februari och träffar naturligtvis gärna styrelsen också.
Fru talman! Tack så mycket för det, miljöministern! Jag ser fram emot miljöministerns möte. Jag kan med bestämdhet säga att Kemikalieinspektionens arbete med internationella åtaganden har ökat. Det är helt riktigt. Det är där vi ska arbeta. Det är det viktiga som vi ska göra. Men jag skulle nog vilja ha ett besked från miljöministern om han tycker att 90 % inom Kemikalieinspektionens budgetramar ska bekostas av företagsamheten. Vi har fått pålagda nya åtaganden. Vi har t.ex. nya miljömål. Anser miljöministern att det är rimligt att lägga på och inte ta av gemensamma medel?

Fru talman! Jag kan inte säga att just 90 % är den exakt riktiga avvägningen. Det är möjligt att det ska vara 95 %, eller kanske 85 %. Men det är ändå ganska naturligt att kemikalieindustrin bär en stor del av kostnaderna för Kemikalieinspektionens hantering. Det följer ganska naturligt av de principer vi har för hur miljökostnader av olika slag ska finansieras.
Fru talman! Jag blir lite orolig när jag hör hur Patrik Norinder hanterar kemikaliefrågan genom att lite slängigt säga att kemikalier finns i naturen och att det finns gifter där, så det är väl inte så farligt med kemikalier. Av inledningen fick jag intrycket att Patrik Norinder inte är riktigt medveten om problemens storlek. I ett ekologiskt system finns det vissa fysiska och kemiska grundförutsättningar där arterna har utvecklats och kan ha en bra livsmiljö. Att föra in ytterligare "onaturliga" kemikalier i det systemet innebär naturligtvis att det ställs mycket stora krav på den som gör det. Lite grann liknar det våra krav på läkemedel. För ett företag som tar fram ett läkemedel gäller det att kunna bevisa att det inte har skadliga biverkningar. Alla kemikalier som tas upp av levande organismer måste studeras på det sättet. Vilka är effekterna? Garanterna för att en produkt kemikalien och som ser till att den sprids.
Fru talman! Jag kanske kan lugna Gunnar Goude och säga att han inte behöver vara så orolig. Jag är väl medveten om problemen efter att under lång tid ha jobbat med miljöproblematiken. Jag har suttit med i Koncessionsnämnden för miljöskydd och jag har länge suttit med i Kemikalieinspektionens styrelse. Vad jag velat föra fram här är en nyanserad bild av de risker som finns med kemikalier. Tyvärr förekommer i debatten alldeles för mycket av både populistiska och onyanserade uttalanden. Jag tror att vi måste försöka få en mer realistisk debatt. Det här ska bygga på kunskap och riskbedömning av kemikalier, inte på ett tyckande - något som tyvärr förekommer i debatten.
Fru talman! Det gäller naturligtvis då att inte ha en övertro på dagens kunskap och möjligheter att göra de riskanalyser som Patrik Norinder talar om. Sett till den oerhörda mängd kemikalier som hela tiden dyker upp - nya kemikalier på marknaden som förs ut i naturen - och den kunskap vi i dag har om hur de verkar, hur de bryts ned, vilka nedbrytningsprodukter som uppstår, vilka interaktioner mellan de här kemikalierna och andra som redan förts ut som kommer att finnas och vilka riskerna är, förstår man att en riskanalys värd namnet är omöjlig. Det är alltså en övermäktig uppgift. Det enda som gäller under en lång tid framöver är försiktighetsprincipen och en mycket stor återhållsamhet när det gäller att föra ut kemikalier i naturen.
Fru talman! Gunnar Goude, vi har ungefär 100 000 kemikalier i omlopp i världshandeln. Av dem är ungefär 2 500 högvolymsämnen. Det är de här viktiga och farliga ämnena som vi ska koncentrera oss på. Jag har ingen övertro på detta med riskbedömning. Däremot vill jag poängtera vikten av att vi skaffar oss kunskap och att de åtgärder som vi sätter in baseras på kunskap om ämnena, inte på tro och tyckande. Är det så att vi är osäkra ska vi självklart ha en bred marginal här. Dessutom ska vi ha en försiktighetsprincip. Den uppfattningen delar jag helt och hållet.
Fru talman! Vi vet ju hur den moderata miljöpolitiken är - man sätter inte miljön främst - så det kanske är svårt att argumentera mot här. 2000, dvs. för i år. Det är något som vi i Miljöpartiet har drivit ganska starkt. Vi ser att det finns en hel del åtaganden där Kemikalieinspektionen behöver även offentliga medel. Jag vet inte om Patrik Norinder är medveten om att man har fått de här pengarna. Det finns väl en del som anser att det är lite för mycket men det tycker inte vi i Miljöpartiet. Sedan måste jag säga att jag tycker att Patrik Norinders syn på kemikalier är ganska skrämmande. Att en industri ska göra precis den undersökning som Patrik Norinder påfordrar skulle kräva så mycket av den kemiska industrin att den närmast skulle tvingas slå igen. Hur ska en industri som vill släppa ut en kemikalie kunna bevisa att den inte kommer att få några konsekvenser någonstans i det ekologiska systemet? Hur ska sådana riskanalyser gå till? Ska man först ge sig ut och prova i liten skala, eller vad? Den enda möjligheten är naturligtvis att ta bort de kemikalier som är persistenta, bioackumulerande och toxiska, dvs. att dra lärdom av det som vi hittills har kommit till insikt om.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Gudrun Lindvalls inlägg gick ut på. Vad var det som Gudrun Lindvall blev så förskräckligt skrämd av i mitt anförande? Var det av riskbedömningen eller av att vi ska fasa ut farliga ämnen, dvs. de bioackumulerbara, de toxiska och de persistenta? De ämnena ska vi självklart mycket starkt ta i beaktande och försöka få bort från vår miljö. Om detta är vi överens. Det finns ingenting som skiljer våra uppfattningar där. Vad gäller att jag inte skulle veta vilka medel som har utbetalats tror jag i själva verket att jag har mycket bra begrepp om detta. Men för att vi i svensk kemikaliepolitik ska kunna klara våra åtaganden internationellt kommer det att behövas betydligt mer medel. Jag tycker att det är oskäligt att det ska belasta en konkurrensutsatt företagsgrupp. Vi ska gemensamt se till att få en bra miljö, och för detta behövs det statsbudgetmedel.
Fru talman! Patrik Norinder har uppenbarligen andra synpunkter på vad Kemikalieinspektionen behöver än Kemikalieinspektionens chefstjänstemän, men det får stå för Patrik Norinder. Det som är skrämmande är att vi helt plötsligt är tillbaka i att industrin skulle drabbas så hårt, om vi ställer krav på den och att man inte förstår att det inte går att diskutera så detaljerat som Patrik Norinder gör. Vi måste ha ett större perspektiv och inse att det kemikaliserade samhälle som vi håller på att skapa på jorden inte är hållbart. Vi måste helt enkelt ändra hela systemet. Vi kan inte köra vidare med att skapa alltfler och använda alltmer av människoframställda kemiska ämnen som naturen och allt levande aldrig har haft en chans att anpassa sig till. Vi måste tänka om i grunden. Jag noterar ingenting av detta i Patrik Norinders anförande, utan där återkommer ett detaljerat resonemang om företagen som får betala för mycket och om vem som ska betala vad. Jag hittar inte någon vilja att skapa ett ekologiskt samhälle i balans för kommande generationer. Det är detta som känns skrämmande.
Fru talman! Jag tror nog att jag har rätt bra på fötterna när jag säger att Kemikalieinspektionen kommer att behöva ytterligare medel. Jag kan tänka mig att Carina Ohlsson som nästa talare kommer att kunna verifiera det. Tyvärr svänger sig Gudrun Lindvall i debatten ofta med saker som hon tror att andra inte behärskar, men den här frågan behärskar jag ordentligt. Vad gäller kravet på ändring av systemet undrar jag varför vi inte ska kunna använda kemikalier. Vad är det för fel med att använda kemikalier? Det som vi ska undvika att använda är ämnen som är förenade med risker. Om dem ska vi ha kunskap. Gudrun Lindvall måste nog också lära sig att ha lite respekt för kunskap och inte bara göra populistiska uttalanden.

Fru talman! Självklart ställer vi oss bakom miljökvalitetsmålen, men jag tycker inte om formuleringen "en giftfri miljö". Lyssna på de orden! Kan Carina Ohlsson garantera att vi inom en generation kommer att få en miljö som är giftfri? Jag skulle aldrig våga göra det. Det kommer att finnas giftiga ämnen och farligheter i vår miljö och i vår närhet, men vi ska minimera riskerna. Vi ska se till att få bort de farligaste ämnena. Kan Carina Ohlsson säga att vi kommer att leva i en giftfri miljö?
Fru talman! När man kort beskriver målet en giftfri miljö säger man att halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön ska vara nära bakgrundsnivåerna och att halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll. Jag vet självfallet att det finns gifter naturligt i miljön. Det finns naturligt i miljön flugsvampar och mycket annat som är farligt, men det är inte naturfrämmande och finns också med i bakgrundsnivåerna från början. Det gäller att komma ned till de nivåerna. Jag besitter inte den kunskapen att jag kan se 25 år in i framtiden och kan garantera att vi då ska ha uppnått ett visst resultat, men jag lovar att jag ska verka för det här på det sätt som jag förmår.
Fru talman! Självklart ställer vi oss bakom miljömålen. Jag säger återigen att vi har gjort det. Men jag återkommer till att det är fråga om en olycklig formulering. Det visas också av att man måste ge en förklaring till vad man menar med en giftfri miljö. Rubriken "en giftfri miljö" borde annars tala för sig själv, men man menar inte en giftfri miljö utan får förklara begreppet på ett annorlunda sätt, och det är det som är olyckligt. Jag skulle gärna ha sett någon annan formulering av det här miljömålet. Jag tycker att det är ett oerhört viktigt miljömål att vi ska lämna över en bättre miljö till nästa generation, så att den inte behöver ta vara på det som vi har ställt till med. Det bör vara målet.

Fru talman! Den 28 april 1999 antog vi här i kammaren 15 nya miljökvalitetsmål för Sverige. Det blir nu en spännande utmaning för oss att i praktisk handling jobba för att nå målen utifrån de kunskaper och roller som vi som individer och beslutsfattare har tillsammans med företag, kommuner, organisationer och myndigheter - ja, alla i vårt samhälle. För att nå målen behöver ännu fler öka sina kunskaper på natur och miljöområdet - det gröna kunskapslyftet, som statsministern talade om i går i partiledardebatten. Dessutom bör forskningens roll på området stärkas och forskningen ges utökade resurser för att generationsmålet ska kunna nås, dvs. att de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en generation. Jag skulle nu vilja ägna tiden åt miljömålet en giftfri miljö. Inom en generation ska miljön vara fri från metaller och andra ämnen som skapats eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Den giftfria miljön måste omfatta miljön i vid bemärkelse, dvs. allt från naturmiljön till tätortsmiljön inklusive inomhusmiljö och arbetsmiljö. För visst blir man upprörd när man läser att bristfälliga mätmetoder hittills har dolt sambandet mellan ohälsa och arbete på arbetsplatser där man exponeras för isocyanater som orsaker astma, allergier och försämrad lungfunktion. Bristande kunskaper om vad som händer vid uppvärmning av produkter innehållande plastämnen samt ofullständig varuinformation gör att många arbetstagare i dag utsätts för isocyanater i sin arbetsmiljö. Okunskapen gör att många drabbas och får lämna arbetslivet i förtid. Jag tycker att vi här ska ta de fackliga kraven på åtgärder på allvar. De kraven är följande: förbättring av forskningen, varuinformation och utbildning, regler och resurser för tillsyn samt mätningar. Detta borde alla kunna ställa upp på. Det kan väl varken vara socialt, ekologiskt eller ekonomiskt uthålligt för ett företag att i dag år 2000 i välfärdens Sverige medvetet utsätta personal för hälsoskadliga ämnen. Fru talman! Jag skulle kunna räkna upp många exempel på miljögifter som hotar hälsan och naturen. Larmen har kommit tätt den senaste tiden: om ökning av bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk, dioxinskandalen, kadmium i strömming, bly i fyrverkerier i samband med millenniefirandet m.m. Därför måste vi nu våga välja väg. Vi som beslutsfattare måste våga ta på oss den rollen, nämligen att fatta beslut när så behövs, som t.ex. när det gäller att fasa ut de farligaste ämnena och skärpa kraven på företagen när det gäller varuinformation och att de skaffar sig mer kunskap om alla tiotusentals ämnen på marknaden. Vi måste fatta beslut som begränsar och sätter upp riktvärden för ämnen som betyder mycket för miljöbelastningen. Avsaknaden av politiska beslut och bristen på ansvar kan leda till att människors hälsa och den biologiska mångfalden hotas och att fel grupp får stå för kostnaderna. Det måste vara förorenaren som betalar. En intressant fråga i detta sammanhang är den som Washington, ställde i DN häromdagen. Han frågar: Hur kan vi försäkra oss om att marknadssystemet skyddar resurser som t.ex. skog, när den och andra naturresurser ingår i ett system - det ekologiska - som inte har något ekonomiskt värde kopplat till sig? Ja, den frågan tål att fundera på! En del säger att vi inte kan gå före, utan måste vara i fas med andra länder, för annars är inte de svenska företagen konkurrenskraftiga. Här anser jag att man kan spåra brist på både framtidstro och visioner. Att satsa på bra miljö och det hållbara ekologiska samhället kommer att löna sig, och lönar sig redan nu, både för de företag som satsar på miljöriktig produktion, processer och arbetssätt och naturligtvis för naturen, miljön och människors hälsa. Torsdagen den 16 december kunde man läsa i Finanstidningen att företag har noterat ett ökat intresse från både finansmarknaden och kunderna för hög nivå på miljöinformation. Det har även blivit ett säljargument. Kunderna är angelägna om att företagen, i det här fallet skogsindustrin, jobbar med de här frågorna. Därför är det viktigt att man har kontroll, säger man vidare. Naturligtvis är det så att samtidigt som vi måste våga gå före ska Sverige driva miljöfrågorna på EU nivå och även globalt, för problemen är ju gränsöverskridande, och det har störst effekt om många tar itu med problemet, helst samtidigt. När det gäller kemikaliefrågorna finns det också ett stöd för att ta itu med dessa på EU-nivå. Jag tycker också, som flera, t.ex. Eskil Erlandsson och Gudrun Lindvall, redan har sagt här i dag i debatten, att kemikaliefrågorna ska prioriteras under det svenska ordförandeskapet i EU, och det är ju just vad regeringen redan har bestämt, vilket verifierades av miljöminister Kjell Larsson tidigare. Miljökommissionär Margot Wallström har också pekat ut denna fråga som en av fem prioriterade. Hon säger att en ny kemikaliestrategi ska presenteras i år. Bevisbördan ska vändas, märkningen ska bli tydligare och hälsofarliga ämnen ska rensas bort om det finns ersättningsämnen. Kemikalieinspektionen så kom det mer medel, precis som Gudrun Lindvall påpekade i ett replikskifte, till Kemikalieinspektionen. Vad Kemikalieinspektionen kommer att behöva för att vi ska nå en giftfri miljö kan man ju inte definitivt ta ställning till förrän man vet vilka delmålen är. Det finns ju förslag nu, och utifrån dem är det beräknat vad som skulle kunna gå åt. Men det har ju inte beslutats än hur delmålen kommer att se ut, så i den frågan måste vi nog avvakta. Fru talman! Låt oss bygga det gröna folkhemmet, som är både socialt, ekonomiskt och ekologiskt uthålligt!

Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att det kommer upp en socialdemokratisk ledamot som pratar just om kemikaliesidan. Det är viktigt att det här är en fråga som verkligen lyfts fram hela tiden, därför att jag ser det som att ett av de stora globala hoten är just kemikalieanvändningen, vid sidan om klimatförändringarna naturligtvis. Jag har en fråga till Carina Ohlsson. Enligt min uppfattning skedde det en hel del i Sverige på kemikaliesidan från slutet av 80-talet och fram till ungefär 1995. Men sedan har det tyvärr blivit stiltje. Då började vi fasa ut en del kemikalier. Nuvarande talman Birgitta Dahl var med om att lägga fram en proposition som i vissa lägen var ganska precis vad gällde vilka ämnen som skulle fasas ut. Det var både ämnen och grundämnen. Tyvärr kan vi se att det som skedde vid medlemskapet var att Sverige fick vissa undantag. Det som har hänt är att vi står och stampar vid undantagen. Tyvärr har Sverige inte haft några möjligheter att gå vidare. Nu kan vi läsa i tidningen att Holland har överklagat till EU-domstolen det faktum att Sverige har fått ett fortsatt kadmiumförbud fram till 2002, och menar att det strider mot den fria rörligheten. Vilka kommentarer har Carina Ohlsson till detta?
Fru talman! Jag håller inte riktigt med om bilden, att det inte har hänt någonting sedan 1995. På svenska företag jobbar man väldigt mycket med de här frågorna. Man ligger långt framme när det gäller förfining av teknik och har kommit ned på låga nivåer när det gäller utsläpp. Men naturligtvis finns det väldigt mycket kvar att göra. När det gäller vår roll i EU och hur långt vi hade kommit vid inträdet, tycker jag naturligtvis att man ska få ha kvar en hårdare lagstiftning, som vi har. Så jag kan hålla med Gudrun Lindvall på det området.
Fru talman! Jag hoppas att vi också kan vara överens om att en av de viktigaste uppgifterna som vi har i EU är att se till att det finns en möjlighet för länder att gå före. Såvitt jag kan se så är det ett av de sätt man har att skapa teknikutveckling. Vi kan bara se den teknikutveckling som skedde när Sverige införde ett förbud mot tri. Helt plötsligt fanns det möjligheter, t.o.m. så enkla metoder som att använda vattenånga för att rena kretskort i stället för tri. Just att Sverige inte kan gå före i EU är ett hot mot den fortsatta utvecklingen. Jag hoppas att vi kan vara överens om att det är någonting som Sverige ska verka för. Jag undrar också: Kan Carina Ohlsson tänka sig att vi faktiskt ska försöka pressa systemet och fasa ut ämnen som vi anser absolut inte hör hemma i ett ekologiskt hållbart samhälle även om EU sätter sig emot det, för att visa att det faktiskt går om man vill?
Fru talman! Jag sade redan i mitt anförande att jag anser att Sverige ska gå före om man har möjlighet och att vi som politiker också ska driva på den utvecklingen. Jag tror också att det ofta lönar sig rent ekonomiskt för företagen. Jag tror inte att det är någon belastning. Många gånger drivs tekniken framåt och man får konkurrenskraftiga varor. Det har jag själv sett konkret exempel på i min förra roll när jag var kommunpolitiker. När det gällde att härda sågblad använde man förut en metod med kemikaliehärdning. Sedan ställde kommunen krav på att man inte fick släppa ut så mycket kemikalier, och då kom företaget fram till en ny metod med vakuumhärdning som naturligtvis inte släppte ut några kemikalier. Jag tror att vi på många olika nivåer och i våra olika roller kan driva på utvecklingen, och det ansvaret vilar ju på hela samhället, inte bara på oss beslutsfattare.